Herr talman! Orsaken till att jag ville inbjuda till ett möte är att vi måste hjälpas åt med visionerna. Vi kan inte bara fråga vår jämställdhetsminister var hon har sina visioner någonstans. Vi måste allihop delta i det arbetet. Trycket på oss ledamöter här i riskdagen är så stort, och vi får alla precis samma frågor. Det är därför som jag tror att vi skulle kunna komma en bra bit på väg om vi gemensamt anordnade konferenser och annat för att få i gång den här diskussionen.
Herr talman! Det är naturligtvis viktigt att få i gång diskussionen. Men inom jämställdhetsarbetet har vi fört en diskussion väldigt länge. Jag börjar vänta på att vi nu kan bli så starka att vi kan komma till besluten. Vi kanske måste träffas över partigränserna för att se till att utföra det som jag tror att många förväntar sig, nämligen att vi, efter att ha blivit fler kvinnor riksdagen, också skall kunna besluta i fler frågor som berör just jämställdheten, barnen, omsorgen och sådant som många av kvinnorna tycker är viktigt. Det gäller då också att satsa på barn och ungdomar, så att de mår bra. Jag är väldigt orolig över den ökade våldstendensen i samhället. Bl.a. det debattprogram som visades i går, där riksdagen också deltog, visade hur ungdomar i dag skriker efter hjälp. De har inte fått gränser, och vi har matat dem med reklam, videovåld och numera också datavåld utan att vi har satt några som helst gränser. Här tror jag att det är dags för oss kvinnor att slå näven i bordet och säga ifrån.
Herr talman! I det tidigare replikskiftet fick jag inget svar på frågan hur man, när regeringen har skurit ned anslagen till kommunerna med upp till tre fyra gånger så mycket som den tidigare regeringen gjorde, skall klara av att ha en offentlig sektor med bibehållen kvalitet och hur man skall kunna ge de kvinnor som både Inger Segelström och jag vill skall få en lön som deras arbete är värt. Hur skall detta gå till? Jag vet inte om Inger Segelström kan svara mig på det. Jag vill också ta fram en annan frågeställning här. Vi vill ju få fler män inom den här sektorn också. Men hur skall vi lyckas åstadkomma det med den nuvarande låga lönenivån? Jag vill inte säga att män av födsel men dock av ohejdad vana brukar begära en högre lönenivå än den som finns inom den här sektorn. Det är också en jämställdhetsfråga hur man skall komma till rätta med detta. Jag vill också tacka för den vänliga inbjudan.
Herr talman! Jag blir lika upprörd som Mona Sahlin blev tidigare över att få frågan från en representant från den förra regeringen, som har förstört mycket av den ekonomi som vi har varit tvungna att jobba så mycket med under den här tiden. Jag tänker inte ödsla någon ytterligare energi på det, för jag tyckte att Mona Sahlin gav ett mycket bra svar på den frågan. Jag går i stället över till att svara på den andra frågan. Det enda sättet att få fler män inom de yrken som kvinnorna har i dag är naturligtvis att höja lönerna. Om vi höjer lönerna inom traditionella kvinnoyrken, kommer vi naturligtvis att få fler män dit.
Herr talman! Då är ju frågan hur detta skall gå till när man nu har strypt kommunernas resurser tre fyra gånger så mycket som den förra regeringen gjorde. Det går ju inte att bara tala om vad vi gjorde. Vi från kds sida arbetade faktiskt hårt med och lyckades få igenom att drygt hälften av de 7 miljarder som hade skurits ned lämnades tillbaka. Men nu har regeringen skurit ned långt över 15 miljarder av kommunernas utrymme. Att då tro att man skall kunna höja lönerna är väldigt svårt. Det går ju att vara irriterad. Men det är ju nu ni har regeringsansvaret, och Inger Segelström ingår i det regeringsbärande partiet. Det går inte att bara klaga över vad som har skett tidigare när ni nu har gjort det hela sju gånger värre.
Herr talman! De synder vi ser i dag, att kvinnorna tjänar mindre än männen inom alla yrkesområden, är ju problem som vi har haft under de senaste 20 åren. Vi kan inte fortsätta att ha det så här, därför att den situation som vi befinner oss i dag är att de lågavlönade kvinnorna inte kan leva på den lön de har och de kommer heller inte att kunna försörja sig när de blir pensionärer. Det enda sättet att komma till rätta med detta är att ge kvinnor mer tid, dvs. att de går över från deltid till heltid, och att man gör en arbetsvärdering. Man måste värdera upp kvinnors arbete, vilket då betyder att andra yrken måste värderas ned. Det är det enda sättet för kvinnorna i dag att få en högre lön - en lön som de kan leva på. Det finns inga genvägar för kvinnorna i dag. Det är detta mödosamma arbete som vi måste påbörja nu.

Herr talman! Jag har begärt ordet för att belysa några frågor om kvinnors situation på arbetsmarknaden. Efter att ha lyssnat på debatten här vill jag ytterligare belysa situationen för kvinnorna på arbetsmarknaden. Sverige har kommit långt när det gäller jämställdheten. FN har utnämnt Sverige som bäst i världen på området. Det har varit ett långt, strävsamt och målmedvetet arbete för att nå hit. Jämställdhetsarbetet måste fortsätta på ett lika målmedvetet sätt och på alla områden. När det gäller kvinnors arbetsmarknad och möjlighet till sysselsättning och egen försörjningsförmåga finns det anledning att känna oro inför framtiden. Den svenska arbetsmarknaden är könsuppdelad. Kvinnor arbetar inom typiska kvinnoyrken såsom vård och omsorg. Jag kan hänvisa till statistik från Stockholms län, och jag tror inte att den skiljer så mycket från övriga landets. Mer än hälften av kvinnorna arbetar inom den offentliga sektorn, främst inom utbildning, socialvård samt hälso och sjukvård. Tre av tio kvinnor arbetar deltid medan en av tio gäller för männen. De senaste arbetslöshetssiffrorna från våren 1995 visar att av ca 60 000 arbetslösa i Stockholms län var andelen kvinnor 42 %. Vi vet att andelen arbetslösa kvinnor ökar snabbare än andelen arbetslösa män. Det gäller att vara oerhört uppmärksam på denna utveckling. Vad blir konsekvenserna när man nu skär ned antalet anställda i offentlig sektor? Enligt de senaste siffrorna från AMS kommer ca 39 000 arbetstillfällen att försvinna inom offentlig sektor. Det förekommer inte så många varsel i dag, vilket beror på att man inom kommuner och landsting i stor utsträckning har använt sig av vikariesystem. Det är då kvinnorna som har varit anställda som vikarier. Därigenom kan man minska antalet anställda utan att varsla. Kvinnor har varit anställda som vikarier utan att få veta hur länge de får ha kvar sin anställning. Ofta har det varit fråga om deltidsanställning som de inte har kunnat försörja sig på. Regeringen har ju tillsatt en utredare med uppdraget att kartlägga skillnaden mellan kvinnors och mäns situation på arbetsmarknaden. Det är viktigt och absolut nödvändigt att denna utveckling kartläggs. Det är lätt att peka på de problem som jag har berört, men det är inte lika lätt att förändra och föreslå åtgärder. Att bryta utvecklingen med den könsuppdelade arbetsmarknaden är en svår uppgift. Det handlar om att ändra attityder. Hur kan vi få flickor att välja naturvetenskapligt program på gymnasiet t.ex.? I Stockholms län är det en flicka av fyra sökande som väljer naturvetenskaplig utbildning. Här fordras det insatser från skolan och inte minst av lärarna, som har nämnts här tidigare. Men det fordras insatser av oss alla - föräldrar, dagis, lärare och övrig skolpersonal. Man kan se att ungdomar över huvud taget gör oerhört traditionella gymnasieval. Vid den senaste intagningen till gymnasieskolan valde flickor Barn och fritids-, Industriprogram. Här måste skolan och vi alla arbeta mycket målmedvetet, vilket måste ske på alla stadier i grundskolan. Detta när det gäller framtiden. För de kvinnor som drabbas av arbetslöshet i dag är kompetensutvecklingen oerhört viktig liksom tanken om ett livslångt lärande. Jag tror inte att det är möjligt att göra förändringar utan särskilda styrmedel. Kvinnor måste få möjlighet att få utbildning på yrkesområden där teknik och information är huvudfaktorer. Likaså är det viktigt att få fler män att arbeta inom skola, vård och omsorg. Jämställdhetsministern har här redogjort för många åtgärder som kommer, och det är viktigt att vi följer utvecklingen också regionalt och lokalt för att komma till rätta med den könsuppdelade arbetsmarknaden.

Herr talman! Kvinnors arbetsmarknadssituation är i dag mycket besvärlig. Med det vill jag inte säga att männens arbetsmarknadssituation inte är besvärlig, men fokuseringen på arbetslösheten är betydligt större inom traditionellt manliga arbeten än inom typiska kvinnoyrken. Utvecklingen inom en krympande offentlig sektor är för mig mycket skrämmande. Vi vet alla att det inom omsorgerna, inom sjukvården och inom skolan jobbar många kvinnor. De neddragningar som i dag sker inom dessa områden kommer att innebära att många kvinnor ställs utanför ordinarie arbetsmarknad. Samtidigt krymper kvinnornas arbetsmarknad även på andra områden. Man kan nu se en utveckling där männen går in i och tar över traditionella kvinnojobb. Jag tror inte att det bara är en följd av vår strävan att ha en jämlikare arbetsmarknad, utan traditionella mans och kvinnoyrken, utan att det också är en följd av den höga arbetslösheten. Som exempel kan jag nämna att förra veckan när jag flög upp hit var tre av fyra flygvärdinnor på planet män. Det tyckte jag i och för sig var trevligt, men samtidigt började jag fundera: Är det så att när arbetslösheten är hög, tar männen över även s.k. typiska kvinnojobb, så att arbetsmarknaden därmed krymper än mer för oss kvinnor? Herr talman! Det som jag speciellt vill belysa i mitt anförande är den arbetsmarknadssituation som gäller för kvinnor som jobbar eller har jobbat inom administrativa yrken, t.ex. sekreterare, kontorister och kanslister. Sedan 1991 har mellan 70 000 och 80 000 jobb försvunnit, och de berörda har svårigheter att gå över till nya jobb. Detta beror inte bara på den konjunkturbetingade nedgången, som har varit väldigt kraftig, utan det beror också på den strukturförändring som skett inom detta område. Trots detta har det varit väldigt tyst i den politiska debatten om problemen just för denna yrkesgrupp, och man kan undra varför. Är det så att kvinnorna inte tillräckligt kan göra sina röster hörda, eller är vi politiker inte tillräckligt lyhörda för vad som händer? I en annan hårt drabbad bransch, nämligen byggnadssektorn, där ungefär lika många har drabbats av arbetslöshet, har utvecklingen uppmärksammats betydligt mer och åtskilliga miljarder satts in i åtgärder. Jag tycker absolut inte att det är fel att satsa på byggsektorn, men jag tycker samtidigt att man borde se att det finns också andra yrkesgrupper som har stora problem och att man även där bör sätta in åtgärder. I dag krävs det en helt annan utbildning än tidigare för dem som jobbar inom olika administrativa yrken. De enklare kontorsgöromålen har till stor del försvunnit, och nu krävs goda kunskaper i språk, ekonomi och data, och helst skall man ha en specialisering mot t.ex. marknadsföring. Det skulle därför vara av största vikt att få ett åtgärdsprogram riktat till kontorsadministratörer, där kvinnorna - för de är ju mest kvinnor - kunde få den utbildning som krävs för att de skall bli attraktiva på arbetsmarknaden igen. TCO har sedan slutet av 80-talet påpekat vad som händer för denna yrkesgrupp men har tyvärr inte fått något gehör för de synpunkter som man fört fram. År 1989 skickade TCO ett brev till regeringen där man påpekade att trots att sysselsättningen ökade, minskade arbetsmarknaden för denna grupp. Arbetslösheten steg redan då, och det var naturligtvis strukturförändringen inom detta område som var orsaken. TCO påpekade också att det kunde vara lämpligt att kraftigt dra ner på kontorsutbildningen på gymnasiet och samtidigt höja nivån på den utbildning som blev kvar. Trots en vikande arbetsmarknad fortsatte man att utbilda en massa unga tjejer rakt ut i arbetslöshet. Man framförde också förslag till åtgärder för lågutbildade kontorister, innebärande komplettering av grundskole och gymnasiekompetens inom det reguljära utbildningsväsendet inom AMU:s ram, men platserna för dessa ändamål var reserverade för andra utsatta grupper. Dessa förslag är fortfarande aktuella. För dem som fortfarande har kvar sina jobb är det oerhört viktigt att vi vidtar åtgärder innan dessa jobb försvinner till förmån för administratörer som har en högre kompetens. Det skall inte vara enklare att göra en omorganisation innebärande att man säger upp personal som inte har tillräcklig kompetens och sedan rekryterar ny personal vars behövliga utbildning har bekostats av samhället. För undvikande av denna rundgång med stora kostnader för samhället är det nödvändigt att man inför någon form av stimulansåtgärder, så att arbetsgivarna vidtar åtgärder för anställda som behöver komplettera sin utbildning. Det bästa är naturligtvis om parterna på arbetsmarknaden själva kommer fram till en överenskommelse genom avtal, men dit har vi ännu inte nått. Herr talman! Min slutkläm blir att det är av största vikt att vi politiskt agerar för att snarast möjligt stoppa den utslagning från arbetsmarknaden som utvecklingen kan innebära för många kvinnor i dessa yrken. Låt oss utreda om det är möjligt att inom arbetsmarknadsutbildningens ram skapa förutsättningar för att ge kontorsadministratörerna den utbildning de behöver, och undersöka möjligheterna till någon stimulansåtgärd för arbetsgivare som satsar på sin personal.

Herr talman! Sverige och svenska folket har mycket stora problem. Sedan början av 1970-talet har vi inte haft någon reell ökning av välståndet i landet. Nu dras vi med en jättehög arbetslöshet, som både förvärrar ekonomin inom det offentliga området och förvägrar arbetsföra att få arbeta i riktiga jobb. För att vi skall klara välståndet, jobben och framtiden krävs det nya ordentliga grepp i politiken. Svensk exportindustri har fått ett uppsving på grund av ökad produktivitet och en låg kronkurs, men för att skapa tillväxt och arbetstillfällen måste också hemmamarknadsföretagen få fart. Det rör sig om en stor mängd företag. Alla vet att sysselsättningspotentialen finns bland där, men det borde inte bara vara bland dem. Vi har väldigt få företag i mellanklassen, med 200-1 000 anställda. Sådana företag utgör i andra länder ofta ryggraden i näringslivet och rymmer inom sig potentialen till nya storföretag. När jag i början av 60-talet började arbeta i näringslivet fanns det många familjeägda mellanstora företag. Beroende på framför allt skattelagarna - arvsskatten, förmögenhetsskatten, dubbelbeskattningen av aktieutdelningar och egenavgifter - blev dessa företag uppköpta av investmentbolag, svenska och utländska. Några kunde utvecklas i nya ägares skötsel, men flertalet finns inte längre. Ägarna-entreprenörerna mer eller mindre tvingades i landsflykt på grund av skattelagarna. Det är ett dåligt sätt att skapa förtroende bland företagare och verkar inte precis lockande för nya entreprenörer. I regeringsförklaringen heter det beträffande tillväxten och sysselsättningen att vi skall ta till vara nationens främsta tillgång - människors vilja till arbete och skapande. Bra, mycket bra, men jag undrar om regeringen vet hur man skall gå till väga. Även om det också står i regeringsförklaringen: "Sverige behöver fler företag och företagare. Näringspolitiken utformas så att företagen är lönsamma och kan öka sina investeringar. Villkoren för de små och medelstora företagen förbättras", så kan vi konstatera att sedan maktövertagandet för ett år sedan har det mest varit tal om försämringar. Det är höjda skatter på företag och jobb. Skatterna har ökat med sammanlagt 55 miljarder, varav det mesta ligger på företagen. Återställarpolitiken har också inneburit att avregleringar har rivits upp, och de mycket marginella förändringarna på det arbetsrättsliga området har slopats, förändringar som framför allt skulle möjliggöra för mindre företag att anställa. Häromdagen meddelades att Sveriges riksbanks pris i ekonomi till Alfred Nobels minne skulle gå till professor Robert E. Lucas. I en kommentar till utmärkelsen framhölls att Lucas är den nationalekonom som haft störst betydelse för den makroekonomiska forskningen sedan 1970. Lucas menar att politikerna måste skapa en säkerhet om vilka ekonomisk-politiska villkor som gäller. Annars uppnås inte de effekter man vill uppnå. Det går inte att "lura" allmänheten eller företagare till ett annat beteende med ekonomisk politik. Stabila, väl kända regler som premierar företagande och arbete skapar också resultat som kommer hela samhället till godo. Det skulle gå att radikalt förändra utsikterna för Sveriges ekonomi och därmed bygga för ett ökat välstånd för hela befolkningen. Men då måste vi gå längre än att uttala käcka fraser om företagarnas betydelse. Vi måste i konkret handling visa att vi menar allvar. Vi har nu kommit till vägs ände. För att vi skall klara vår uppgift att ge ökat välstånd till nationen måste vi fokusera våra ansträngningar på att återskapa ett företagarvänligt klimat. Det innebär att vi måste i grunden förändra beskattningen, och då i främsta rummet dubbelbeskattningen av aktieutdelningar, men även beskattningen av tjänster, samt sänka arbetsgivaravgifterna. Arbetsrätten måste också förändras så att anpassningsförmågan både inom näringslivet och på arbetsmarknaden förbättras. Slopa de offentliga monopolen, och se till att konkurrensen ökar inom alla sektorer. I partimotioner har vi moderater visat hur vi skall finansiera skattebortfallet, och då har vi inte diskonterat den tillväxt som skapas. Men det är bråttom. Många tecken tyder i dag på att den nuvarande högkonjunkturen börjar vika, och nedgången och kan bli både brant och dyr för Sverige och svenskarna. Herr talman! Oavsett vilken grundideologi vi har måste vi inse att det inte går att skapa något uthålligt välstånd utan att vi har framgångsrika företagare i landet. Då borde det inte heller vara så svårt att komma överens om en politik som främjar företagande och ägande. Utan tillväxt finns inga möjligheter till förbättringar på något område. Människor är rationella och genomskådar bluffar, säger Nobelpristagare Lucas, och det har också visat sig i Sverige. Det går inte att manipulera och tricksa. Företagare är inga Pavlovs hundar som kan styras med små godbitar och en klapp på huvudet. Men det är klart, om man egentligen inte vill att företagare skall kunna tjäna pengar, utan innerst inne tror att vi politiker är bäst skickade att i den här församlingen styra och ställa, blir det svårt att få till stånd en förbättring. Herr talman! Att återskapa ett företagarvänligt Sverige är långsiktigt den i särklass viktigaste frågan för oss i riksdagen. Vi har gemensamt makten och möjligheten att skapa förändringar. Jag och mina kolleger inom Moderaterna har också viljan att göra det. Men hur många fler har den?

Herr talman! Det har under dagens debatt talats mycket om den ekonomiska utvecklingen i Sverige. Helt klart måste det ekonomiska saneringsarbetet fortsätta. Vi har haft en synnerligen besvärlig ekonomisk situation i Sverige under hela 1990-talet efter den glada festen på 1980-talet. Vi har haft den värsta nedgången i ekonomin i modern tid med många kriser som följd och med en rekordhög arbetslöshet. Det finns egentligen mycket att säga om orsakerna till krisen, men det skall jag inte uppehålla mig vid nu. Vi skall i stället se framåt. Efter att den socialdemokratiska regeringen återställt en del av den borgerliga regeringens politik - det gäller t.ex. kvittningsrätten och arbetsrätten - uppstod det misstroende och missmod bland företagarna. Den svenska ekonomin var hårt ansatt med sjunkande kronkurs och stigande ränta. Detta var förödande för landet. Centern valde därför att medverka till att stabilisera den svenska ekonomin. Därefter har kronan stärkts och räntan sjunkit. Men faran är inte över. Det gäller nu att fortsätta med en politik som gör att räntan fortsätter att sjunka. Det är den bästa hjälpen för både enskilda och företagare. För att få fart på Sverige och pressa ner den alltför höga arbetslösheten måste det till tillväxtbefrämjande åtgärder. Sverige behöver fler företag och fler företagare. Därför behövs ett gynnsam klimat för företagande. Från alla partier har det talats mycket om småföretagens betydelse. Detta får nu inte bli tomma ord, utan måste omsättas i praktisk handling. Under den borgerliga regeringen genomfördes en rad åtgärder som syftade till att förbättra småföretagarklimatet. Det var sådana åtgärder som förbättra riskkapitalförsörjning, minskade skatter och en reformering av regelverken. En del av detta har tyvärr återställts. En del av detta har också slagit mot småföretagen, och därmed förhindrat nya jobb. När vi från Centern medverkade till vårens kompletteringsproposition förutsatte vi att det måste till olika insatser för att få fart på tillväxten. Därför menar vi att det är nödvändigt med kraftfulla åtgärder i tillväxtpropositionen. Det är sådana åtgärder om att kvittningsrätten återinförs för nystartade företag. Därigenom ges möjligheter att i uppbyggnadsskedet av ett företag få dra av underskott mot inkomst av tjänst. Detta är en smidig och billig del av riskkapitalförsörjningen. Det behövs även ett riskkapitalavdrag för att lättare kunna få kapital till framför allt småföretagen. Detta avdrag bör även gälla ägaren när han ökar det egna kapitalet i företaget. Just detta att stärka det egna kapitalet är oerhört viktigt. Vi minns hur det var under de riktiga krisåren. De företag som hade ett för litet eget kapital slogs snabbt ut. För att förebygga inför framtiden är det viktigt att företagen ges möjlighet att öka det egna kapitalet. Även dubbelbeskattningen bör avskaffas. Det är inte rimligt att det skall vara ett sämre förhållande när det gäller att spara i aktier än att t.ex. köpa statsobligationer som inte innebär någon risk. Härutöver behöver regelverken ses över så att de bättre anpassas till de små företagen. I avvaktan på Arbetsrättskommissionens förslag borde regeringen kunna medverka till att en längre provanställningstid infördes. Det finns många ytterligare åtgärder som man skulle kunna diskutera. Bankernas försörjning av kapital till företagen är en sådan. Företagsgaranti är en annan. Det är också viktigt att vi kan höja kompetensen inom olika områden. Forskning och utbildning måste få en framträdande roll. Inte minst är det viktigt med den tillämpade forskningen inom olika branscher. Detta gäller t.ex. inom skogsindustrin, livsmedelsindustrin och bilindustrin. När det gäller skogen, som ger oss de i särklass största exportinkomsterna, behövs ytterligare forskning för att ännu bättre kunna utnyttja vår skogsråvara. I Värmland pågår t.ex. arbetet med att bygga upp ett skogsindustriellt centrum. Skogsindustrierna och maskintillverkare samt forskare både i Sverige och Norge är intresserade av att delta i projektet. Men det måste till samhällsmedel för att detta projekt skall bli möjligt att bygga ut. Vid högskolan i Karlstad finns redan en adekvat utbildning. En samverkan mellan högskolan i Karlstad och industrin skulle därför kunna ge ett viktigt tillskott för att höja förädlingsgraden i den svenska skogsindustrin. Herr talman! Jag vill också betona att Sverige har varit, är och skall förbli en stark industrination. Ibland hör man i debatten att industrisamhället skall försvinna och att vi i stället skall leva av tjänsteproduktion. Detta är ett något missvisande synsätt. Grunden kommer även framdeles att utgöras av industri och varuproduktion. Tjänste och kunskapsproduktion kommer att öka markant, och detta är bra. Det kommer i sin tur att leda till att vi kommer att ha en industri med hög kunskapsnivå som kommer att tillverka miljövänliga varor av hög kvalitet. Slutligen vill jag än en gång understryka, att om vi skall komma tillrätta med arbetslösheten och lyckas stärka vår ekonomi måste vi ge goda möjligheter för företag och företagare. Vi måste se till att entreprenörer, uppfinnare, innovatörer och företagare får en kreativ miljö så att företag kan födas, utvecklas och växa i vårt land.

Herr talman! Eventuella åhörare på läktaren! Vad är en snilleblixt? Du kanske tänker på Uppfinnar Jocke och säger att en snilleblixt är en god idé eller ett plötsligt infall av klarsyn, och det är riktigt. Men Snilleblixtarna är också namnet på den rörelse som sakta börjar ta form i hjärtat av Sverige, nämligen hos våra barn i den svenska skolan. Snilleblixtarna syftar till att frigöra barnens egen kreativitet och skaparförmåga genom att de på egen hand får chansen att lösa ett problem. Det har visat sig att de idéer som kommer fram på detta vis är så kreativa att de med en ringa insats t.o.m. kan resultera i konkreta produkter. Om 7-9-åringarna fick bestämma skulle världen och Sverige se betydligt annorlunda ut. Snilleblixtar kan vi aldrig få nog av om vi vill skapa en halv miljon nya jobb. Även vuxna människor kan få snilleblixtar. Det har i en undersökning som TEMO har gjort på uppdrag av Folkpartiet visat sig att över en miljon svenskar går omkring och grunnar på en konkret affärsidé. Över två miljoner svenskar har dessutom någon gång allvarligt övervägt att bli egna företagare. Detta visar att idéerna och viljan att starta nya företag finns. Det är upp till oss politiker att skapa förutsättningarna för att dessa drömmar och idéer skall kunna förverkligas. Sverige behöver därför en politik som återupprättar oss som företagarnation, annars kommer vi aldrig att kunna ta oss ur massarbetslöshetens gastkramande grepp. En av de konkreta åtgärder som behöver vidtas är att återupprätta statusen för uppfinnare, företagare och entreprenörer. Ett sätt att åstadkomma detta är att instifta ett antal entreprenörsprofessurer i Sverige. Den nybildade Stiftelsen för Entreprenörsskap har nyligen startat en ideell insamling som syftar till att instifta en professur i entreprenörsskap på Handelshögskolan i Göteborg. Det går visserligen inte att utbilda någon till entreprenör, men kunskap om eget företagande är en bra förutsättning. Det behövs också inom entreprenörsområdet vidare forskning som utvecklar kompetensen också för den redan etablerade företagaren. Det har sagts många gånger i denna kammare och inte minst av mig själv, men det måste antagligen sägas om och om igen: Regeringens politik med återställare är inte vägen ut ur den svenska krisen. Alla AMS-pengar i världen kan inte dölja det faktum att regeringen inte tycks veta hur den skall få fart på På något sätt har socialdemokratin genom åren fått många människor att tro att AMS-chefen är den viktigaste personen när det gäller att lösa Sveriges problem, när det enda AMS kan göra i själva verket är att konstatera faktum och släta över konsekvenserna av en misslyckad politik. Den viktigaste personen när det gäller att ta tag i dessa frågor, åtminstone i regeringen, är eller borde i varje fall vara näringsministern. Dess värre märks han allt mindre i debatten, och kanske snart inte alls. Tyvärr deltar inte näringsministern i debatten i Sveriges riksdag i dag heller. Jag undrar vilket skäl för att utebli han har denna gång. Näringspolitiken à la Socialdemokraterna är för närvarande väl begravd i diverse utredningar. Nej, Sveriges problem kräver tillväxt och en kraftigt expanderande privat sektor om vi inte för alltid skall vara fångna i massarbetlösheten. Vi måste skapa förutsättningar för nya jobb i nya och framväxande branscher, satsa på idéer och uppfinningar och skapa regler som underlättar för företagandet, stöttar företagaren i svåra situationer och ger henne eller honom en anledning att vilja expandera sin verksamhet om tillfälle ges. Det sociala ansvaret kräver ekonomiska förutsättningar av stora mått. Därför måste de välståndsbildande krafterna åter få komma till heders i diskussionen om Sveriges framtid. De partier som hävdar att de har en omsorg om de svaga i samhället måste också redovisa hur man skapar tillväxt och därigenom de ekonomiska förutsättningarna för en sådan politik. Därför är sambandet och beroendet mellan vård, utbildning och omsorg å ena sidan och näringsliv och kapital å andra sidan oerhört viktigt. Herr talman! Ingen i världen vet med bestämdhet hur formeln för tillväxt ser ut, men det pågår en ständig kapplöpning runt om för att finna den, speciellt nu när högkonjunktur snart förbyts i lågkonjunktur - troligtvis redan under nästa år. Ordet i sig speglar vad det till stora delar handlar om, nämligen att växa. Det kommer en tillväxtproposition från regeringspartiet inom kort. Det som hittills har läckt ut från denna proposition bådar inte gott, och tyvärr är väl risken stor för att jag kommer att stå här i riksdagens talarstol inom kort och återigen risa regeringens rygg. Men det återstår för all del ännu ett par veckor tills dess, och t.o.m. regeringen kan ju tänkas få en snilleblixt. Jag önskar inget hellre än att den svenska regeringen tar lärdom av sitt eget prat om tillväxt och själv växer upp och tar sitt ansvar för landet, som man ju påstår att man vill göra. Men det vi har sett inom näringspolitikens område hittills visar tyvärr snarare på motsatsen.

Herr talman! Ett samhälle där mer än 10 % av arbetskraften står utanför arbetsmarknaden fungerar dåligt. Varje år som går utan att man lyckas pressa ned arbetslösheten försvårar situationen ytterligare. Hög arbetslöshet är den bästa grogrunden för främlingsfientlighet, rasism och kriminalitet över huvud taget. Höga arbetslöshetssiffror borde skapa samma tryck på åtgärder som höga räntor eller hög inflation. Så är det dock inte. I nästan hela världen använder man i stället arbetslösheten för att bemästra inflationen. Låg inflation går alltså före låg arbetslöshet. Uppgiften för ett modernt samhälle måste vara att klara både låg arbetslöshet och låg inflation. I Sverige är vi vana vid eller, om man så vill, bortskämda med låga arbetslöshetssiffror. När arbetslösheten under 1992 steg till ca 5 % skakade det om hela vårt samhälle. Medierna använde rubrikstorlekar i klass med dem som används vid större krigsutbrott. Som vi alla känner till var detta bara början. Arbetslösheten ökade ytterligare, och i dag är ca 12 % av arbetskraften utanför arbetsmarknaden. Rubrikerna har minskat, och allt fler myndigheter, politiker och vanligt folk resonerar nu i termer som "Vi får nog finna oss i situationen" eller "Det är normalt att ett land har ungefär 10 % arbetslöshet". Det är alltså den helt normala tillvänjningsprocessen som nu verkar på oss alla. Jag vill nog påstå att denna tillvänjning utgör ett av de stora problemen när det gäller att vidta de viktiga och kraftfulla åtgärderna. Arbetslösheten måste ned i normala 2-3 %. Regeringens hittillsvarande ambition att vid sekelskiftet nå 10 % arbetslöshet kan och får inte accepteras. Vårt hopp står nu naturligtvis till regeringens tillväxtproposition. Om jag får ha en önskelista hoppas jag att tillväxtpropositionen innehåller bl.a. följande: En medveten inriktning mot arbetstidsförkortning. Löntagare som vill pröva sin idé i företagsform ges möjlighet till tjänstledighet med utbildningsbidrag och starta-eget-bidrag. Jag hoppas också att man kan tänka sig sänkta arbetsgivaravgifter vid försök med sextimmarsdag, och naturligtvis ordentliga satsningar på de nya energikällorna. Den viktigaste enskilda åtgärden är dock att pressa ned räntorna. Reporäntan borde i dag vara omkring 7 %. Finns det något samband mellan en finanstidnings betygssättning av vår riksbankschef och att reporäntan fortfarande ligger kvar på 8,9 %? Regeringen bör använda de möjligheter som finns för att påverka i denna riktning. Det är viktigt dels för att just lägre ränta är avgörande för efterfrågan och sysselsättningen, dels för att möta den konjunkturuppgång som förhoppningsvis kommer nästa år på hemmamarknaden. Herr talman! Jag menar att regering och riksdag måste utnyttja nästan alla till buds stående medel för att pressa ned arbetslösheten. Men man får inte i ren desperation gå på vilka förslag som helst. Sedan flera år driver SAF tillsammans med andra intressenter en gammaldags kampanj för att minska löntagarnas rättigheter på arbetsplatsen. Tyvärr får man stöd från tunga instanser som OECD och Valutafonden. Uppluckrade turordningsregler, uppmjukat medbestämmande, minskade möjligheter till studieledighet samt kraftigt ökade löneskillnader sägs vara lösningen på arbetslöshetsproblemet. Jag tror inte att man löser arbetmarknadens problem genom försämringar för löntagarna. I stället måste vi utveckla arbetsrätten så att fler människor blir delaktiga i produktionsprocessen och därmed kan och vill ta ett större ansvar. För att nå detta måste det bl.a. finnas en trygghet i anställningen. Likaså är det även av denna anledning viktigt att nivåerna i a-kassa och sjukförsäkring hålls på en rimlig nivå. A-kasse-nivåer på 75 % skapar otrygghet och försvårar uppgörelser vid personalminskningar. Har socialdemokratin samma uppfattning? Det skall naturligtvis vara lika och stabila regler på arbetsmarknaden oavsett om man arbetar på ett litet eller stort företag, och naturligtvis oavsett om man arbetar i privat eller offentlig verksamhet. De som arbetar med gamla och barn skall givetvis ha samma löneutveckling som de som arbetar med bilar eller pappersmassa. Har socialdemokratins företrädare samma uppfattning? Herr talman! Kampanjen mot arbetsrättslagarna är ingen framkomlig väg. Ett samhälle kan inte utvecklas genom att vrida klockan tillbaka. Det vore bra om de borgerliga partierna nu upphörde med sin skrämselpropaganda och i stället gick ut och talade om för alla småföretagare att det inte alls är farligt att anställa ny personal. Inget tvingar företagen att behålla fler anställda än vad de behöver. Man kan väl i alla fall begära att Centern, som numera är ett ansvarsfullt parti, tar ansvaret för en hyfsning av diskussionen. Ett resolut agerande från Centern i den här frågan skulle förmodligen innebära några tusen nya arbetstillfällen i småföretagen.
Herr talman! Lennart Beijer säger här att arbetslösheten är ett stort problem. Det håller jag med om. Det sade jag också i mitt inledningsanförande. Det är ett gigantiskt slöseri med resurser. Vi har en gemensam uppgift att försöka få bukt med den. Med anledning av att Lennart Beijer säger att vi måste utnyttja alla till buds stående medel skulle jag vilja fråga honom om det bland dessa medel i hans tankevärld ingår att förbättra situationen för företagarna. Jag tänker t.ex. på dubbelbeskattning, förmögenhetsskatt och liknande. Skulle Lennart Beijer kunna tänka sig sådana lösningar också?
Fru talman! Bland de förslag som Vänsterpartiet har lagt fram finns ett antal andra åtgärder. Jag vill nog inte medverka i den riktning som Carl Erik Hedlund tar upp här.
Fru talman! Då skulle jag vilja komplettera frågorna och fråga Lennart Beijer om han tror att det finns något samband mellan hur lönsamt det är för en företagare att bedriva sitt företag och hur många personer han då vill anställa och hur han vill få tillväxt i sitt företag.
Fru talman! Det är alldeles självklart att lönsamheten spelar en avgörande roll för hur man tänker anställa ny personal. Här menar jag att räntorna och att man ser till att det finns en efterfrågan på hemmamarknaden är avgörande för att klara ut detta.
Fru talman! Det fanns en hel del kloka saker i det som Lennart Beijer sade. Men det fanns en del saker som jag måste kommentera. Det är en del saker som inte går att kommendera fram. Det går inte att kommendera fram sänkta räntor. Det måste man förtjäna. När vi har en statsskuld på ungefär 14 000 miljarder måste man också sanera statsbudgeten på ett sådant sätt att vi förtjänar att få sänkta räntor. Det viktiga arbetet fortsätter. Det är också av högsta betydelse att vi får sänkta räntor, både för den enskilda människan och för företagaren. Vi har pratat om att reformera arbetsrätten för småföretagare. Man kan inte kommendera en småföretagare att anställa människor. Det måste vara ett sådant klimat att han gör det. Jag har många gånger pratat med småföretagare. De säger att de är ensamma och det är ett mycket stort steg att anställa en till. De vågar inte ta risken att behöva krångla med uppsägningar. Om de skulle få en längre provanställning skulle de anställa, men om de inte får det får det vara. Det finns många enmansföretagare och mindre företag som skulle kunna anställa folk, men de törs inte i dag. Det behövs en reformering, inte ett slopande eller avskaffande, av arbetsrätten så att den blir anpassad till småföretagen.
Fru talman! Vi är helt överens om att man naturligtvis måste förtjäna eventuella räntesänkningar, Kjell Ericsson. Frågan är bara om vi i Sverige fortsätter att envisas med att hålla räntan på en alldeles för hög nivå. Det var den synpunkten jag ville framföra. Finns det någonting bakom de synpunkter som kom fram i en finanstidning och som bl.a. betygsatte vår riksbankschef? Det finns inga vetenskapliga undersökningar som visar att man skulle få ökat antal nyanställningar med en förändrad arbetsrätt. Tvärtom finns det vissa undersökningar som visar att merparten, kanske uppåt 90 %, av småföretagarna inte ser arbetsrätten som ett problem. Vi kan naturligtvis inte kommendera småföretagarna att börja anställa, men det vore mycket välgörande om t.ex. Kjell Ericsson kunde hjälpa till att tala om för småföretagen att man inte behöver vara rädda för att anställa nya medarbetare. Om de skulle få litet att göra finns fortfarande möjligheten att säga upp folk i vanlig ordning.
Fru talman! Det bästa sättet att få småföretagare att anställa folk är att skapa ett klimat som gör att de tror på framtiden och tycker att det är lönsamt att anställa. De måste våga anställa. Vi vet hur det var före krisåren. Jag vet många småföretag som led mycket svårt under den tid då man var tvungen att säga upp människor. I det läge som man nu befinner sig i anställer man inte igen. Man vill ha en möjlighet att ha en längre provanställning och litet större möjligheter att vara flexibel eftersom man är ett litet företag. Jag tycker att det skulle vara bra om även Vänsterpartiet kunde gå den vägen.
Fru talman! Jag tror inte att lösningen på något sätt ligger i den här punkten, dvs. att börja försämra arbetsrätten. Jag tror faktiskt att det avgörande för småföretagen är att vi får en större fart på hemmamarknaden. Här har naturligtvis Kjell Ericsson och Centern ett stort ansvar. Vi får inte dra in för mycket av köpkraften. Nu måste vi se till att hemmamarknaden kommer i gång.

Fru talman! I går fick vi beskedet att tillväxtpropositionen blir ytterligare försenad. Vid det senast utsatta datumet den 26 oktober kommer regeringen inte att vara färdig med det dokument som redan tidigare har skjutits upp i flera steg. I dag är det oklart när regeringen kommer att ha lyckats samla sig till några besked på det här viktiga området. Några dagar in i november är kanske ett tips. Trots att den här propositionen senarelagts gång på gång framgår det av vad som har nått ut i medierna hittills att det blir ett tomhetens dokument. Effekten av en utebliven tillväxtpolitik kommer naturligtvis att öka trycket på den inte alltigenom lyckosamma arbetsmarknadspolitiken. Jag vill likt en tidigare talare här beklaga statsrådets frånvaro i kammaren under den här viktiga debatten. Jag konstaterar att något annat uppenbarligen har bedömts vara väsentligt viktigare för statsrådets del. Men i statsrådets frånvaro kan kanske Bo Bernhardsson senare i sitt inlägg presentera riktlinjer för tillväxtpolitiken eller åtminstone några verksamma förslag för att få fart på den ekonomiska tillväxten i Svensk ekonomi har under 25 år haft en sämre utvecklingskraft än genomsnittet av OECD-länderna. En mängd förhållanden har bidragit till detta, t.ex. regleringar av olika marknader, en skattepolitik som varken stimulerar till arbete eller sparande, offentliga försäkringssystem med för låga självrisker, ja, över huvud taget system som inte uppmuntrar till personligt ansvarstagande och personliga initiativ. Mycket åtgärdades under fyrpartiregeringens tid. En hel del positiva effekter av detta kan utläsas, men fortfarande begränsas ekonomins utvecklingskraft av en politik som direkt motverkar tillväxt och nya jobb. Socialdemokraterna har under sitt första år i regeringsställning knappast gjort ett dugg för att få fart på tillväxten. Tvärtom har de s.k. återställarna försvårat landets möjligheter att få en växande ekonomi och därmed nya jobb och bevarande av välfärden. Regeringen får ta på sig ett stort ansvar för den höga arbetslöshetsnivå som vi har. Regeringens politik har huvudsakligen varit inriktad på att förbättra budgetsaldot. Det är bra, men det får inte ske till priset av att tillväxtförutsättningarna undergrävs. Ett ensidigt stirrande på budgetsaldot måste vika för en ekonomisk "split vision" där både budgetsaldo och tillväxt kan fokuseras samtidigt. Utan en hållbar politik för ekonomisk tillväxt kommer socialdemokraternas krafter även i fortsättningen att få ägnas åt en fåfäng kamp för att krympa utgifterna till nivån för inkomsterna. Socialdemokraterna synes leva kvar i en föreställningsvärld, där politikerna är de som skapar nya jobb, trots att det torde vara uppenbart för de allra flesta att nya arbetstillfällen skapas när enskilda människor finner det vara mödan värt att starta eller utveckla ett företag vidare. Politiker påverkar självfallet, men genom att skapa förutsättningar för företag och företagande. Sverige behöver, som regeringen mycket riktigt har sagt, företag och företagare för att klara välfärden och jobben. Men i dag klarar politikerna inte att skapa de förutsättningarna. Sommarhimlen blev närmast förmörkad av försöksballonger som sändes upp från regeringshåll. Det var planeringschefer, statsråd och politiskt sakkunniga som testade olika förslag för den interna opinionen. Det gällde sänkta arbetsgivaravgifter, inkomstskatter, reformerad arbetsrätt, öppnad tjänstesektor osv. Avsikten var uppenbarligen att testa smärtgränsen för det egna partiet inom det egna partiet. Beskeden blev av allt att döma dystra för de mer insiktsfulla i partiets ledning. Rörelsen har svårare än ledningen att frigöra sig från den egna retoriken från förra mandatperioden och från valrörelsen. Därmed blir ånyo de egna uttalandena betydande problem för regeringen när det gäller att föra en riktig politik. Det är helt klart att hindren för en riktig politik på tillväxtområdet finns inom det socialdemokratiska partiet, snarare än i oppositionspolitiken i riksdagen. Fru talman! Vi kristdemokrater presenterade under sommaren i 13 punkter våra förslag för att få fart på tillväxten. Vi tror att de är nödvändiga för att upprätthålla välfärden och för att få fram nya jobb. Till det allra viktigaste hör naturligtvis att skapa ett nytt klimat, där företagaren ses som en viktig och uppskattad del av samhället. Positiva attityder och stabila spelregler är faktorer som har den allra största betydelse när det gäller viljan att skapa något nytt. Den socialdemokratiska synen på företagaren som en motpart och en potentiell skattesmitare måste vika. Bland våra förslag finns naturligtvis krav om att slopa dubbelbeskattningen för alla företag. Vi vill införa ett permanent riskkapitalavdrag för att öka tillgången på kapital genom enskilda människors satsningar. Av samma skäl tycker vi att det är viktigt att införa kvittningsrätt för underskott i nystartad verksamhet. Vi har ytterligare ett stort antal förslag, som jag möjligen kan återkomma till senare. Regeringen kan i riksdagen få ett brett stöd för en sådan politik som är nödvändig för att åstadkomma en hög och beständig tillväxt. Detta är i sin tur nödvändigt, om man inte vill stå som ansvarig för en arbetslöshetsnivå som ligger kvar på omkring 10 % även vid kommande sekelskifte.

Fru talman! Tillvaron - eller den politiska debatten, kanske man skall säga - är ganska enastående. Här står nu företrädare efter företrädare för de fyra partier som utgjorde underlag för den förra regeringen och efterlyser tillväxt och ansvar för sysselsättningen, ungefär som om det var nu vi hade ett riktigt tillväxtproblem. Det har vi naturligtvis, och det har vi därför att vi fortfarande har lång väg kvar att vandra. Faktum är att den period då de här partierna hade ansvar för landets utveckling var enastående i sitt slag när det gällde låg tillväxt och uppbyggnad av ett arbetslöshetsproblem. Det är sanningen. Nu har vi däremot sakta men säkert börjat vända utvecklingen rätt. Vi har en tillväxttakt på runt 4 %. Vi tar steg för steg ned arbetslösheten. Investeringarna ökar.

Fru talman! Det var ett mycket intressant anförande. Jag kunde med tillfredsställelse notera att socialdemokratin nu är villig att diskutera företagsbeskattningen i en riktning som Moderaterna har framfört. Det är så jag måste tolka det. I våras hade vi en debatt i den här kammaren om företagsbeskattningen. Då var lyhördheten minst sagt dålig för frågor gällande förmögenhetsbeskattning, dubbelbeskattning m.m. Det är glädjande att nu få de här indikationerna, och jag hoppas att de också kommer att konkretiseras i förslag från den socialdemokratiska regeringen. När Bo Bernhardsson pratar om stabila spelregler låter det bra. Men spelreglerna måste vara stabila och bra. Det har funnits en ensidighet i Sverige sedan 1970-talet så till vida att företagen hela tiden har ställts i bakgrunden. Man har gjort tvärtemot vad Gunnar Sträng en gång sade i riksdagen - vi får inte slakta kon, utan vi skall mjölka den. Nu har vi faktiskt slaktat kon. Antalet företag minskar, industriproduktionens andel av den totala bruttonationalprodukten har sjunkit. Min fråga till Bo Bernhardsson är: Inser Bo Bernhardsson och hans partikamrater att för att kunna få företagande måste det skapas ett eget kapital? Ett eget kapital kan definitionsmässigt bara uppstå genom att det har beskattats först. I och med att beskattningen är så hög får man ett litet eget kapital. Konsekvensen blir svaga företag och liten tillväxt. Det har faktiskt mycket stor betydelse. Det vet vi alla som har jobbat i ett företag. När det gäller arbetsrätten vill jag bara säga att Bo Bernhardsson måste prata med småföretagarna och de mindre företagen som säger att man inte törs anställa. De vet visserligen att de kan bli av med personalen om produktionen sjunker men att det kostar alltför mycket. Är Bo Bernhardsson medveten om detta?
Fru talman! Det blev mycket att kommentera. Om jag börjar från början så tycker jag inte att det kan vara någon överraskning att vi är beredda att se över olika företagsskatter. Det har sagts tidigare. Däremot är det en väsentlig skillnad mellan oss och Moderaterna. Vi drivs inte av några ideologiska vanföreställningar om att skatter i största allmänhet skulle vara skadliga och att man därför kan generera tillväxt genom att sänka skatter, framför allt på kapital och förmögenheter. Vi har inte den uppfattningen. Däremot är vi självfallet alltid beredda att diskutera utifrån sakliga utgångspunkter, om det verkligen finns skatter som hämmar tillväxt och hindrar jobb som annars skulle komma till stånd. Så är det givetvis. Jag har litet svårt att se att det skulle vara en nyhet. Det är dock självklart att vi inte har den grundsyn som ni har på skatter överlag. Vi ser också den andra sidan. Om inte företagen betalar kommer vi att plocka ut detta av konsumenterna - de konsumenter som handlar av de företag som Carl Erik Hedlund vill värna om. Det är den dubbelheten vi har insett. För företagen måste det faktiskt vara bättre att ha köpstarka konsumenter och konsumenter med framtidstro än att få skattelättnader på inkomster som ligger någonstans långt fram i tiden. Detta är en grundläggande skillnad i sig. Om det finns skadliga skatter, så visa det. Då är vi beredda att diskutera. Problemet är att jag inte tycker att ni har visat det än.
Fru talman! Jag är ledsen att jag har missuppfattat det här. Jag trodde att det fanns en öppning här och att vi kunde föra en diskussion över partigränserna och att vi då skulle kunna konstatera att det är inom företagarvärlden tillväxten kan komma. Lönsamheten är då mycket viktig. Det gäller särskilt lönsamheten efter skatt. Det är den som skapar det egna kapitalet och som är grunden för att en företagare skall kunna ta risker och utveckla sitt företag. Men så var tydligen inte fallet. Bo Bernhardsson säger också att det inte borde vara någon nyhet att man är beredd att diskutera olika företagsbeskattningar. Nej, diskutera har vi gjort, men nu gäller det vad ni har visat i praktiken. Ni har haft återställarpolitiken. Ni förändrade ett stort paket med förbättringar som fyrpartiregeringen hade åstadkommit och som verkligen var början till en trendväxling i svensk politik, nämligen att vi fick ett positivt företagarklimat omvittnat av alla företagarorganisationer. Den nya regeringen bestämde sig för att det var slut med det. Nu finns det antydningar om att man skulle kunna göra en åter-återställare. Det är väl bra, men vi måste göra mycket mera. Om det här landet åter igen skall bli en företagarnation, en industrination, måste vi se till att betingelserna blir bättre. Slutligen när det gäller konsumenterna är det självklart att företagen behöver en marknad. Den utgörs av konsumenterna, dvs. oss alla. Vi får lön till följd av att vi har anställts i företagen. Vi anställs i företagen, eftersom det går bra för företagen. Vi har därför en gemensam uppgift att se till att betingelserna är de absolut bästa.
Fru talman! Det är möjligt att Sverige var ett omvittnat bra företagarland under den förra regeringens tid. Jag är dock inte riktigt säker på det. Vad som hände var faktiskt att jobb försvann i hundratusental, företag lades ner och konkurserna var rekordmånga. Det är möjligt att det finns vittnesbörd om att Sverige var ett bra företagarland, men det som skedde i praktiken visade på något annat. Det måste väl ändå ha en viss betydelse när man skall sätta betyget. Ni återkommer ständigt till återställarna. Ni tycks ha litet svårt att förstå detta. Långsiktigt hållbara spelregler måste bygga på att man tar hänsyn till olika samhällsintressen och att man gör upp över blockgränserna för att dessa spelregler inte skall rivas när det kommer en ny regering. Poängen med långsiktighet i spelreglerna är just att man tar hänsyn till olika intressen. Det går inte att genomföra önskelistorna från den ena parten på arbetsmarknaden och tro att det skall ligga till grund för långsiktigt fasta spelregler. Det är orimligt, men vi har tydligen olika syn på tingens ordning.
Fru talman! Bo Bernhardsson sade i sitt inlägg att vi har en tillväxttakt på omkring 4 %, och det är riktigt. Frågan blir självfallet om Bo Bernhardsson tror att denna nivå på tillväxten kan bibehållas utan några nya åtgärder. Kan vi långsiktigt ligga kvar på en tillväxtnivå på 4 % eller strax därunder utan några nya åtgärder från regeringens sida? Om svaret på den frågan är nej, vilket jag tror blir fallet, undrar jag om det behövs en förändrad arbetsrätt, nya regler när det gäller kvittningsrätt för nystartad verksamhet och avskaffad eller möjligen - för att göra det lättare för Bo Bernhardsson - förändrad lagstiftning avseende dubbelbeskattningen? Uppenbarligen pågår ett visst arbete inom regeringskansliet på just dessa områden. Den tredje frågan gäller självfallet hur man i så fall kan tala om stabila spelregler när det är just på de här områdena som socialdemokraterna har vidtagit återställaråtgärder. Man kan också notera att vi inte har några nya besked om regeringens politik och syn på tillväxtområdet och hur vi skall lyfta Sverige ur arbetslösheten genom rätt åtgärder på tillväxtens område.
Fru talman! Den första frågan gäller om jag tror att det som har gjorts är tillräckligt för att bibehålla tillväxten på den här nivån. Nej, det tror jag inte. Jag tror att det till en del beror på att vi var nere i en så djup avgrund efter den förra regeringens hanterande av de ekonomiska frågorna, så att vi har litet gratis av det. Jag tror att det behövs ytterligare åtgärder. Men jag tror inte att de allra viktigaste åtgärderna för att upprätthålla en hög tillväxt ligger i en försämring av arbetsrätten eller i en översyn av dubbelbeskattningen. Jag tror att det är ett sidospår. Däremot kan det ändå finnas skäl att se över arbetsrätten. Det finns en kommitté som arbetar med detta. Vi avvaktar spänt vad den kommer fram till. Det kan också finnas skäl att se över beskattningen. Det har jag sagt flera gånger. Men jag tror inte att åtgärderna på de områden som borgerligheten ideligen lyfter fram som de stora tillväxtbefrämjande åtgärderna är viktigast. Det gäller andra områden, och det kommer vi att spegla i tillväxtpropositionen. Det gäller t.ex. kompetenshöjning, insatser som innebär att Sverige utvecklar produktionen teknologiskt, produktionsförnyelse, kompetenshöjning av arbetskraften som gör att vi står starkare i den internationella konkurrensen. Det gäller t.ex. att se över stödsystemen till företagen. Regeringen har nyligen tillsatt en kommitté som skall göra detta, i syfte att förenkla för företagen och att se till att stödsystemen verkligen är effektiva och får önskad effekt i form av tillväxt och jobb. Det gäller insatser för teknikspridning osv. Det är en lång lista. Det som skiljer oss åt är i så fall hur mycket vi vill tillskriva den typen av förändringar som förändrad arbetsrätt och förändrad beskattning av företag. Där har vi inte riktigt samma syn.
Fru talman! Bo Bernhardsson konstaterar att allt som behöver göras har inte gjorts när det gäller tillväxten. Men han avfärdar ändå de åtgärder som oppositionen föreslår, som möjligen är små var och en för sig, men som sammantaget skulle kunna innebära en radikal förändring av det klimat inom vilket vi som enskilda människor och som företagare verkar. Han säger att vad man ser fram emot är en ny kommitté som skall se över företagsstödet. Det är naturligtvis gott och väl, och som jag ser det angeläget och viktigt. Men när det gäller de små, konkreta åtgärder som vi tror sammantaget bildar det klimat som är helt nödvändigt för att vi skall få nya företag och företagare har socialdemokraterna uppenbarligen ännu inga besked att komma med. Vi ser naturligtvis med intresse fram emot en tillväxtproposition, när den nu lär komma.
Fru talman! Jag vill understryka en gång till att vi är beredda att diskutera alla produktiva lösningar på området, men vi är inte beredda att hemfalla åt någon sorts enkla uppfattningar att skattesänkningar i allmänhet är tillväxtbefrämjande. Vi kommer att reda ut vår syn på dessa frågor ganska snart.
Fru talman! Jag tycker att det inte är så givande att återigen och än en gång diskutera vems fel det var att vi fick 80-talets överhettade ekonomi. Kjell-Olof Feldt är en av dem som på ett förtjänstfullt sätt redan har gjort detta - det behöver inte vi göra en gång till. Jag saknade i Bo Bernhardssons inlägg helt en framtidstro och en framtidsinriktning och en förklaring för hur socialdemokratin skall åstadkomma tillväxten. Han säger att det är fyra företrädare som talat om tillväxt och efterlyser detta. Ja, det är sant, men det är därför att socialdemokratin i sina recept för hur man skall åstadkomma fler jobb bara talar om återställare till en gammaldags politik. Att kvittningsrätt och riskkapital återigen införs för en längre eller kortare tid räcker inte. En annan sak som Bo Bernhardsson var inne på var att tillväxten i år är 4 %. Det är sant. Men kan Bo Bernhardsson också tala om vad Konjunkturinstitutet tror att tillväxten kommer att vara nästa år?
Fru talman! Jag minns inte det på rak arm, men jag vågar slå vad om att tillväxten kommer att vara högre än under den borgerliga regeringens tid, även enligt Konjunkturinstitutet. Eva Flyborg säger att jag inte talar om vad vi vill göra för att få tillväxt. Jo, det är en hel arsenal av åtgärder som måste till utöver det som redan är gjort. Men tillväxt är inte något som man skriver ut ett recept för i en enda regeringsproposition. Att få en hög tillväxt är en lång och mödosam process. Den tillväxtproposition som regeringen snart kommer att framlägga är ett steg i en rad av steg på vägen för att lyfta Sverige till en stabil tillväxt. Jag har pekat på några sådana områden där det är viktigt med nya insatser. Kompetenshöjning är ett sådant område, kompetenshöjning i produktionen och i företag, högre vidareförädlingsgrad, kompetenshöjning av arbetskraften. Naturligtvis måste räntorna också pressas ned ytterligare. Vi kan visserligen visa upp en betydligt bättre utveckling för statsskuld och budget, men vi är långt ifrån framme vid målet. Där krävs att vi håller fast i det vi har uppnått för att kunna pressa ned räntorna ytterligare. Det är fortfarande det allra viktigaste näringspolitiska instrumentet.
Fru talman! Konjunkturinstitutet spår för nästa år en halvering av utvecklingstakten till ungefär 2 %, och för året därpå ytterligare en halvering. Då är den nere i nästan ingenting. Men det glömmer hela tiden både Ingvar Carlsson, Bo Bernhardsson och andra förträdare för regeringen att nämna. Märkligt det här med närminnet! Framtidstro har många talat om, speciellt Bo Bernhardsson. Jag undrar hur skall man som ung våga tro på en framtid när det inte ens finns något jobb att komma ut till efter skolan? Jag tror att socialdemokraterna är inställda på att vilja lösa arbetslöshetsproblemen. Men hur skall man få nya jobb utan att ge tillväxten en chans? Man måste ge tillväxten de rätta verktygen, som verkligen behövs för att skapa tillväxt. Där är t.ex. slopad dubbelbeskattning ett av de verkningsfulla verktyg som industrin och näringslivet verkligen skulle behöva.
Fru talman! Jag trodde jag hade berättat hur jag ställer mig till det. När det gäller skattesänkning i största allmänhet som ett instrument för att få upp tillväxten så tror vi inte på det. Men som jag har sagt flera gånger så är vi beredda att diskutera även företagsbeskattningen och se om det finns skatter som är tillväxthämmande. Vi är i så fall beredda att se över dem och kanske ändra på dem. Givetvis är det jobbigt för ungdomar som vill ut på arbetsmarknaden att hysa framtidstro. Läget är faktiskt dystert. Jag kan bara jämföra med den tid när jag själv gick ut på arbetsmarknaden. Det var faktiskt i stort sett bara att anmäla sig på arbetsförmedlingen, ja, inte ens det. Man kunde gå upp till ett företag och säga: Jag är beredd att jobba, och så fick man ett jobb. Det är en radikalt annorlunda verklighet som möter ungdomarna i dag. Därom är vi helt överens. Allt vi gör, hanteringen av budgetunderskottet för att pressa ned räntorna, åtgärder för att höja kompetensen och få ett bättre företagarklimat, har som yttersta syfte att erbjuda en bättre framtid för de ungdomar som går ut på arbetsmarknaden. Det är precis det som är den yttersta avsikten.
Fru talman! Jag gillar mycket av det som Bo Bernhardsson nämnde i sitt huvudanförande. Det är mycket bra att Bo Bernhardsson tillbakavisar alla propåer om urholkad arbetsrätt. Men jag skall ändå ställa ett par rätt så konkreta frågor. 75 % kommer att skapa ökad otrygghet och försvåra uppgörelser när man måste göra personalinskränkningar? Likaså vore det intressant att veta om Bo Bernhardsson anser att den som arbetar i den offentliga sektorn bör ha en likartad löneutveckling som den som jobbar inom den privata sektorn.
Fru talman! Jag är helt övertygad om att den sänkta a-kassenivån skapar problem. Jag är helt övertygad om att i stort sett varenda besparing som vi har genomfört och varenda neddragning skapar problem. Det är detta som har varit det stora dilemmat. Vi har haft denna tvingande uppgift framför oss att få kontroll på statsutgifterna och statsskulden för att få ned räntorna för att inte definitivt knäcka det svenska välfärdssystemet. Det är denna oerhört svåra avvägning som vi har tvingats till. Jag är övertygad om att nästan varje besparing är jobbig för de människor som råkar ut för den, precis som jag också tror att skattehöjningar inte tas emot med någon större uppskattning. Men detta har varit den nödvändiga uppgiften att ta sig an. Å andra sidan är jag också ganska övertygad om att om vi inte hade haft med besparingen på akassorna, då hade Vänsterpartiet lagt sig två snäpp till vänster om oss i någon annan fråga, lyft fram någon annan besparing och sagt att detta är hemskt för det drabbar människorna. Det hemska är att det inte finns några trevliga sätt att hantera ett så stort budgetunderskott som vi har dragit på oss. Det tycker jag är det riktigt hemska. Men vi kommer inte undan uppgiften om vi tar ansvar för jobb i framtiden.
Fru talman! Av detta uttolkar jag att Bo Bernhardsson är beredd att prioritera att man återgår till högre nivåer när det gäller a-kasseersättningarna. Jag skulle ändå vilja ha Bo Bernhardssons svar på hur han ser på frågan om privat och offentlig sektor. Anser Bo Bernhardsson att den offentliga sektorn bör ha en likartad löneutveckling?
Fru talman! Jag skall ge ett rakt svar på den frågan. Ja, det tycker jag i princip. Jag kan inte gå in på olika lönegrupper, men jag har den principiella uppfattningen att det bör vara samma löneutveckling. Olika grupper inom såväl privat som offentlig sektor kan naturligtvis ha skäl att argumentera för någonting annat. Det viktiga är att jag inte tycker att det är vare sig regeringens eller min sak som riksdagsledamot att lägga sig i lönerörelserna. Jag tror inte att Lennart Beijer heller vill ha någon form av statlig lönepolitik. Det var svar på frågan.
Fru talman! Jag kan instämma i mycket av det som Bo Bernhardsson säger om svensk ekonomi, att den har stabiliserats. Centern har också medverkat till denna stabilisering. Den har lett till en lägre ränta vilket är den bästa hjälpen för både den enskilde och företagaren. Vi har också en hög tillväxt för närvarande. Exportindustrin går mycket bra. Det är tacksamt att det är så. När det gäller att få fart på nyföretagandet och att få småföretag att växa märkte jag en viss passivitet i Bo Bernhardssons anförande. Jag kanske hörde fel. Jag förstår att Bo Bernhardsson tänker så när han sitter i en öppen jeep i den sydafrikanska bushen med lejon springande omkring sig. Men här gäller det att vara mer offensiv och få fart på företagandet. Jag vill därför fråga om de delar av tilläggspropositionen som vi har diskuterat, dvs. riskkapitalavdraget, kvittningsrätten, arbetsrätten och dubbelbeskattningen är aktuella också för fortsättningen.
Fru talman! Riskkapitalavdraget har vi aviserat att vi principiellt ställer oss bakom. Även kvittningsrätten har funnits med tidigare. Det är väl ingen överraskning i en uppgörelse mellan Centern och Socialdemokraterna. När det gäller andra förändringar får vi se. Som jag tidigare har sagt är Socialdemokraterna beredda att diskutera förändringar av företagsbeskattningen där man kan visa att den är hämmande för nyföretagande eller tillväxt. Men poängen är att man måste visa på detta.
Fru talman! Jag tror att det är väldigt viktigt för tillväxten med den framtidstro som vi har talat om, och att man ger företagen möjlighet att starta, växa och utvecklas. Det gäller framför allt de små företagen där de nya jobben finns.

Fru talman! Under den allmänpolitiska debatten för cirka ett år sedan stod i denna kammare flera socialdemokrater och sade att arbetslösheten skulle minska rejält efter att vi hade fått en socialdemokratisk regering. Arbetsmarknadsministern sade att arbetslöshetens gissel nu skulle lösas. Vad har då hänt under det år då vi haft en socialdemokratisk regering? Vi har ca 12 % arbetslösa. Man har som målsättning att minska arbetslösheten till 10 % till år 2000. I debatter och tidningsartiklar säger regeringen att man är på rätt väg. Man är ganska nöjd med sin politik när det gäller att minska arbetslösheten. oktober i år är 10.000 fler människor arbetslösa nu än i september förra året. Detta i en situation då vi befinner oss i en högkonjunktur. Antalet lediga platser är 7.000 färre än för ett år sedan. Antalet varsel är dubbelt så många som för ett år sedan. Vad har då skett under det här året som förklarar att situationen på arbetsmarknaden är så svår? Som sagts flera gånger under debatten i dag har vi fått höjda skatter. Vi har fått höjda arbetsgivaravgifter, en förändring av arbetsrätten med borttagandet av 12 månaders provanställning och 12 månaders anställning vid arbetstoppar samt förändringar när det gäller turordningen. Man har tagit bort arbetslöshetsförsäkringen, dvs. alla de s.k. återställarna. Regeringen var snabb med att göra detta som var negativt för företagen, medan det gavs arbetstillfällen med det som den borgerliga regeringen genomförde. Vilka nya idéer, bortsett från återtagarna, har regeringen haft under året? Man har haft ett riktat anställningsstöd som knappt gav några jobb. Ett fiasko, skulle man kunna säga. Det gav enbart extra pengar till företagen. Det var ett ras för den socialdemokratiska arbetsmarknadspolitiken. Man ville ge 12 000 för studier inom naturvetenskap och teknik. Det ändrades visserligen av regeringen till en lägre summa. Man har tillsatt en utredning om förändringar av akassan. Man har tillsatt en utredning angående arbetstiden. Man har tillsatt en utredning angående arbetsrätten, den s.k. arbetsrättskommissionen. Den socialdemokratiska politiken är återställande och utredningar. Det har inte visat sig skapa några arbeten. Det kan inte skapa några arbeten. En passiv företagsovänlig politik skapar inte arbeten. Om nu inte arbetena ökar genom den politik socialdemokraterna för, vad gör man för en så utsatt grupp som ungdomen? Man tar bort den av den borgerliga regeringen framgångsrikt införda ungdomspraktiken, vilken efter praktiktiden gav många arbeten, och ersätter den med kommunalt ansvar för arbetslösa ungdomar. Arbetsmarknadsministern har inte ens med sig kommunerna. I gårdagens Aftonbladet klagar han bittert över detta och anser att kommunerna sviker de unga arbetslösa. Bara 800 ungdomar finns i kommunala aktiviteter. Inte ens kommunerna anser alltså att den socialdemokratiska arbetsmarknadspolitiken är lyckad. Låt mig fråga arbetsmarknadsministern vilka idéer han har för att få ned arbetslösheten. Kommer det några förslag om förändringar i arbetsrätten vilket alla företagare anser vara det viktigaste för att de skall våga nyanställa? Vilka förändringar kommer, vad gäller a-kassan, för att öka trycket på de arbetslösa att söka jobb? Vad gör man för att få en effektivare arbetsmarknadsutbildning? Mot denna idéfattiga och utredningstörstande socialdemokrati står vi moderater med våra idéer för att minska arbetslösheten och för att få företagare att anställa fler. Vi vill sänka skatter. Vi vill ha en allmän arbetslöshetsförsäkring med större krav på arbetslösa. Vi vill satsa på kompetensutveckling och utbildning. Vi vill utbilda människor där de behövs för företagen. Vi vill inte ha en utbildning som är allmän utan att ge fler jobb. Vi vill satsa på en lärlingsutbildning som ger jobb; se på situationen i Tyskland och Österrike. Vi vill att man skall ha möjlighet till en flexibel arbetstid och individuella avtal, något som i dag stöds av många. Jag läste detta senast i TCO:s tidning. Vi vill satsa på utbildningskonton. Vi har tidigare i sju punkter klart redovisat hur vi skall få fler arbeten i Sverige. Vi har i dag redovisat ett antal förslag här i kammaren. Vi har idéer. Var är de socialdemokratiska idéerna? Jag ser med förnöjsamhet fram emot att få höra om det finns några idéer från arbetsmarknadsministern i dag, eller om vi skall få uppleva, att vi, som alltid, går härifrån tomhänta.

Fru talman! Som har påpekats under debatten tidigare i dag pekar väldigt många kurvor i dag åt rätt håll. Den ekonomiska utvecklingen går över förväntan, tillväxten ökar mer än vad många vågat hoppas på, och vi kan nå balans i statens budget tidigare än vad som bedömts möjligt tidigare. Trots detta finns kurvor som inte ger en lika optimistisk bild av läget. Jag tänker då självfallet på arbetsmarknadssituationen. Somliga debattörer, inte minst arbetsmarknadsministern själv, brukar alltid peka på det faktum att det har skapats bortåt 100 000 nya jobb under det senaste året. Det är i och för sig sant, men jag tycker ändå inte att det ger särskilt stor anledning att slå sig för bröstet. Faktum är ju att massarbetslösheten består. Jag vågar dessutom påstå att de nya jobben hade varit väsentligt fler om inte den socialdemokratiska regeringen i fjol höst hade ägnat sig åt den mycket olyckliga återställarpolitiken. I de rapporter som vi får från AMS tonar en dyster bild fram. Antalet varsel ökar, och antalet nyanmälda platser minskar. Samtidigt som statistiken visar att det finns bestående problem inom sysselsättningsområdet, kommer t.ex. LO men också politiska partier här i riksdagen med krav på återställare av bl.a. ersättningsnivåerna i a-kassan. Dessa debattörer tycks inte eller vill inte inse vilka utomordentligt stora problem som återstår att lösa. Om vi skall fortsätta stärka förtroendet för svensk ekonomi, sänka räntorna och öka sysselsättningen, måste vi med kraft fortsätta arbetet med att sanera statens finanser. Återställarpolitik i fel riktning leder inte till sundare finanser utan riskerar att ytterligare dränera budgeten och minska trovärdigheten i ambitionerna inom den ekonomiska politiken. Det finns säkert partier och personer som vill uppnå opinionsmässiga vinster genom att kräva höjda ersättningsnivåer, men jag tycker att det finns anledning att väldigt starkt varna för den typen av populism. Vi befinner oss i dag mitt inne i en högkonjunktur, och ändå har arbetslösheten inte sjunkit mer än någon enstaka procent. I regeringsförklaringen angav statsministern att regeringen skall arbeta för att tiondel för tiondel pressa tillbaka arbetslösheten. Detta understryker problematiken. I ett läge då vi borde räkna minskad arbetslöshet i procent, räknar regeringen i tiondelar. Det är dessutom mycket troligt att konjunkturen vänder och att kurvorna under 1996/97 kommer att peka nedåt igen. Om vi går in i nästa lågkonjunktur med en hög arbetslöshet kommer den att permanentas. Då är det de grupper som har den svagaste anknytningen till arbetsmarknaden som ytterligare kommer att bli lidande. Det handlar framför allt om äldre, det handlar om invandrare, det handlar om ungdomar, och det handlar om människor med olika slag av handikapp. Dessa har det nu svårt att komma in på arbetsmarknaden, och i en sådan framtid kommer de att få det än svårare. Riskerna för en tudelning av svensk ekonomi har inte upphört. Därför är det av utomordentligt stor vikt att hemmamarknaden ges möjlighet till ökad tillväxt och därmed ökad sysselsättning. Skall det här lyckas måste villkoren för de mindre och medelstora företagen förbättras. Därför måste vi nu utnyttja de möjligheter tillväxten ger genom att växla in den i en ökad sysselsättning. Som jag har påpekat många gånger tidigare är det inte inom arbetsmarknadspolitiken som de nya jobben skapas. Centerpartiet har konkreta förslag till hur sysselsättningen kan ökas. Det handlar om skatteväxling, bättre riskkapitalförsörjning och en småföretagsanpassad förändring av arbetsrätten. De förslagen ger bättre villkor för de mindre företagen, samtidigt som miljön förbättras via en skatteväxling. Centerpartiets förslag till skatteväxling innebär en växling på Den sektor som brukar kallas den gröna sektorn har också en mycket stor potential. Den globala miljömarknaden var 1994 värd ca 210 miljarder dollar. År 2000 beräknas den vara värd ca 320 miljarder dollar. Enligt Sveriges tekniska attachéer beräknas enbart miljömarknaderna i Öst och Sydostasien växa med 10 % per år. Utvecklingen av de här marknaderna har av World Watch Institute kallats den andra industriella revolutionen. Men enligt OECD kommer Sverige med nuvarande industristruktur bara att öka produktionen för miljömarknaden med hälften av OECD-genomsnittet och bara med en tredjedel av de bästa ländernas förmåga. Det här är inte acceptabelt. Sverige borde vara världsledande på satsningar på den gröna sektorn. Centern har i tidigare debatter redovisat ett antal förslag till hur vi skall få fart på tillväxten. Jag redovisar därför inte detta ytterligare. Jag vill peka på det mycket stora övertidsuttag som finns för närvarande och som är mycket bekymmersamt. Risken är att vi så att säga bränner ut arbetskraften från två håll. En del av arbetskraften har mer än full sysselsättning, med risk för förslitningsskador och annat som kan bli följden, och många andra står helt utanför arbetsmarknaden. Med ganska modesta förändringar av arbetsrätten kan den här situationen förändras och fler människor komma i arbete.
Fru talman! När man hör företrädare för regeringen uttala sig kan man lätt tro att allt är frid och fröjd i Sverige. Enligt statsministern är läget nu, ett halvår före hans avgång, så gott att han talar om att han har löst de stora problemen. AMS kommer med ett pressmeddelande under den förledande rubriken "Fortsatt minskning av arbetslösheten", och medierna hänger på och talar om att det nu finns 100 000 fler sysselsatta. Med en viss statistisk infallsvinkel kan man säga att detta stämmer. Men bläddrar man vidare i pressmeddelandet från AMS möter man den dystra verkligheten: fler arbetslösa, färre i åtgärder, fortsatt brist på lediga platser och fortsatta varsel inom särskilt landstingsområdet. Listan är lång, och efter ett år av s-styre kan man konstatera att regeringen har misslyckats med att åtgärda massarbetslösheten. Till det kommer att vi har en konflikt som är i kraftigt växande. Nu är det inte bara arbetslösa som drabbas, utan inom service och vård kommer tredje man att få känna av de milslånga avstånden mellan verklighet och vallöften. Den totala arbetslösheten har på ett år, från september 1994 till september i år, ökat från 477 000 till 498 000 personer. Det är en ökning med över 4 % på ett år i en högkonjunktur. Det innebär att 12 % av arbetskraften är arbetslös eller i åtgärder. Var åttonde person i vårt land står alltså utanför den reguljära arbetsmarknaden. Regeringen hanterar som det ser ut långtidsarbetslösheten på ett uppgivet sätt. Över 93 000 personer är nu långtidsarbetslösa. Det är nästan exakt lika många som för ett år sedan. Kvinnorna får ökade problem på arbetsmarknaden, och 207 000 kvinnor är utan arbete. Lika dramatiskt är det för ungdomarna. Det finns nu över 105 000 arbetslösa ungdomar, vilket innebär att det har skett en ökning under det senaste året. Man kan även känna oro över den kraftiga nedgången i åtgärdsdelen. Särskilt allvarligt är det för de handikappade på arbetsmarknaden. Fru talman! Problemet är och var att Socialdemokraterna blev sin egen valretoriks fångar. Återställarna skulle rätta till allt, var beskedet förra hösten, och man tog främst hjälp från Vänsterpartiet. Ungdomspraktiken avskaffades, en åtgärd som hade gett sysselsättning åt över 50 000 ungdomar förra hösten. I stället kom regeringen med en ungdomsintroduktion som blev rena floppen. Den gjordes om till en arbetsplatsintroduktion, men nu är bara 20 000 personer berörda, trots de många arbetslösa ungdomarna. På arbetsrättens område skulle man återställa. Provanställningen blev kortare, och det blev svårare att genomföra förändringar och neddragningar. Den statliga a-kassan, som enligt alla fungerade väl, skrotades av ideologiska skäl. Ett praktexempel på socialdemokratiskt dubbelspel är ersättningsfrågorna. När ungdomspraktiken, som för övrigt Socialdemokraterna var emot, infördes skällde man som bandhundar därför att den "bara" skulle ge 5000 kr i månaden. Vem kan leva på det? frågade socialdemokratiska höjdare. Nu erbjuds ungdomar allt ifrån 640 kr i månaden till ett eventuellt avtal, som kan ge runt 2000 eller 2500 kr i månaden. Tala om dubbelspel! På ungdomsområdet har karusellen snurrat snabbare än någonsin. Ungdomsintroduktionen, som totalhavererade redan i inledningsskedet, byttes ut mot arbetsplatsintroduktionen, och det riktade arbetsmarknadsstödet blev ju det verkliga RAS:et. Är då inte regeringen bekymrad? Anders Sundström skall ändå hållas räkning för att han - låt vara i försiktiga ordalag - i en artikel nu offentligt beskriver hur illa man har hanterat situationen. Regeringens stolta mål att ingen ungdom skulle gå öppet arbetslös i mer än hundra dagar gavs ju bort till en frist för administrationen. Över hundra dagar har nu använts till att försöka teckna avtal, som är både krångliga och föga användbara. "Jag är besviken - Det är oacceptabelt - denna långbänk drabbar en rad enskilda unga människor som nu känner ännu större osäkerhet än tidigare" säger arbetsmarknadsministern i sin långa klagovisa. Han konstaterar att bara 7 av 24 länsarbetsnämnder har tecknat avtal, och i några län har man inte ens ramavtal med kommunerna. Det är så illa att arbetsmarknadsministern varnar för att ungdomsarbetslösheten kan bli föremål för ett Svarte Petter-spel. Statsrådets egna ord är träffande och ekar ihåligt i tomrummet. Hur får vi då en fungerande arbetsmarknad? Ja, fru talman, man kan inte se detta isolerat. Jag har många gånger påstått att den linje som vi i Folkpartiet hävdar måste finnas i botten när det gäller människors möjligheter att få jobb. Den linjen vilar på tre ben som det tål att upprepas: en aktiv arbetsmarknadspolitik, ett positivt näringsklimat samt sunda och sanerade statsfinanser. Vi lever dock med en märklig paradox i vårt arbetsliv. Arbetslöshet beror inte främst på arbetsbrist. Det är i stället några andra brister som vi måste åtgärda: bristen på lönsamhet, bristen på pengar i offentliga kassor och bristen i fråga om vårt sätt att hantera arbetslivet. Alla dessa brister måste undanröjas för att vi skall få ett fungerande arbetsliv, och det är bråttom. En del tecken tyder nu på att man också i regeringskretsen har börjat tänka om. Det behövs nu en rejäl tempohöjning för att med gemensamma tag nå en bättre balans på arbetsmarknaden. Det gäller att satsa på ett näringsliv som genererar nya arbetsplatser och också att ny teknik får vara med och stärka den tjänstesektor som behöver utvecklas. Min uppmaning till Anders Sundström blir i dag: Plocka fram ur garderoben en del av de framgångsrika åtgärderna från förra regeringsperioden! Jag tänker då särskilt på ungdomspraktiken. Det gäller också detta med att återställa "återställarna" beträffande arbetsrätten. Det gäller också den statliga a-kassan. Det skulle bli en fortsättning på en dokumenterat god försöksperiod. Vad vi behöver är åtgärder som underlättar och ger ökad flexibilitet - till glädje för enskilda människor som behöver ett jobb och till glädje för vår samhällsekonomi - just för att fortsatt hävda en god välfärdspolitik.

Fru talman! Det är intressant att höra att en del av Hans Anderssons synpunkter överensstämmer med våra. Bl.a. avser jag det sista som han sade om kompetensutvecklingen och om att vi kanske borde införa lärlingsutbildning. Däremot blir jag litet bekymrad - dock inte förvånad - när Hans Andersson säger att höjda arbetsgivaravgifter och höjda skatter inte är något bekymmer för företag eller anställda. Menar Hans Andersson att vi genom att höja skatter och arbetsgivaravgifter skapar fler jobb? Hans Andersson kan inte mena det. Det vore ändå intressant att få höra Hans Anderssons synpunkter i det avseendet.

Fru talman! Sänkta arbetsgivaravgifter genom sänkt arbetstid. Det innebär att grundtesen fortfarande är att höjda skatter ger fler jobb. Kopplingen ligger alltså i att om man sänker arbetsgivaravgiften sänker man arbetstiden. Men det innebär inte att man på något sätt får en ökning av den totala arbetstiden, snarare tvärtom. Det råder väl inget tvivel om att varselökningen sker på den offentliga marknaden. Det vet vi också. Men skillnaden i synsätt mellan Hans Andersson och mig är ju att jag inte tror att den offentliga sektorn kommer att öka. Vi moderater tror att den offentliga sektorn behöver bantas. Den offentliga sektorn behöver få konkurrens. Många av de jobb som i dag utförs inom den offentliga sektorn kan utföras inom den privata sektorn. Det är väl en uppfattning som givetvis inte Hans Andersson delar. Men jag tror att det är en nödvändig omstrukturering som på det här sättet sker inom den offentliga sektorn.

Fru talman! Situationen på arbetsmarknaden är svår. Antalet lediga platser ökar inte i den takt som skulle behövas för att få fler människor i arbete. BNP har ökat, vilket främst beror på exportindustrin. Men trots detta faktum ökar inte sysselsättningen. Vi i Miljöpartiet vill visa på gröna lösningar. Inom den nya sektorn med s.k. gröna jobb kommer behov av arbetskraft att uppstå, och, fru talman, gröna jobb är ett av de tre områden som jag vill ta upp i dagens allmänna debatt. Rapporter, främst utländska sådana, visar att investeringar i miljön innebär ett ökat antal arbetstillfällen. I ett kretsloppssamhälle minskas uttaget av råvaror och återanvändning av produkter blir nödvändigt. Återanvändning och återvinning är mer arbetsintensivt och kräver en ökad arbetsstyrka. En skatteväxling, som Miljöpartiet förordar, med sänkt arbetsgivaravgift gör det lönsamt för företagen att anställa fler människor och möjliggör en omställning mot ett mer uthålligt samhälle. En satsning på produkter som är bra för miljön innebär viktiga konkurrensmedel. De företag som inser detta och gör strategiska investeringar kommer att vinna på dessa i framtiden. Konkurrensfördelar inom miljöområdet finns också på tjänster och service. Genom att svenska företag satsar på miljöteknik kan Sverige vinna konkurrensfördelar genom att gå före och genom att svenska företag får exportera. Worldwatch Institute skriver: "Företag och stater som inte utnyttjar möjligheterna att göra strategiskt riktiga investeringar i ny teknik, nya produkter och processer kommer att hamna på efterkälken och gå miste om de arbetstillfällen dessa nya industrier kommer att skapa. - Om uthållig utveckling blir lönsam, kommer de flesta företag att sträva efter detta." Fru talman! Sverige har just dessa förutsättningar. Vi har en hög utbildningsnivå för att kunna produktutveckla. Vår miljömedvetenhet har fått ökad bredd och förankring de senaste åren. Genom den svaga kronan har svenska företag ett försprång på världsmarknaden och kan genom ökad sysselsättning bidra till att få ner arbetslösheten. Fru talman! Satsningar på förnyelsebar energi ger jobb. Skulle en investering i större skala på vindkraft komma till stånd skulle ca 10 000 årsarbeten skapas. Sverige passar utmärkt för vindkraft med långa kuststräckor och lediga utrymmen för vindkraftverk. Slutsatsen blir att nya jobb bör komma inom den gröna sektorn, och att Sverige bör bli ett föregångsland. Fru talman! Mitt andra ämne i dag gäller arbetstidsförkortning, som vi inom Miljöpartiet har förordat under flera år. En arbetstidsförkortning innebär att man delar på jobben och att fler människor kan få arbete. Därför vill jag vända mig till arbetsmarknadsminister Anders Sundström och säga att Miljöpartiet är öppet för åtminstone ett försök i större skala med arbetstidsförkortning under ett eller två år. Sverige är ju ett av de länder som har den högsta arbetstiden i Europa. Vårt nära grannland Danmark har en veckoarbetstid på 37 timmar sedan 1990. Danmark är jämförbart med Sverige vad gäller andelen sysselsatta i industrin och förvärvsfrekvensen för kvinnor och män. I Tyskland infördes den 1 oktober i år 35 timmars arbetsvecka, vilket metallfacket, som är det största i Tyskland, började kräva redan 1977. Vägen till kortare arbetstid har gått stegvis med en förkortning till Stora fördelar med arbetstidsförkortningar enligt det stora metallarbetarfackets grundligt genomförda statistiska forskarrapporter är produktivitetsökningar, väsentligt minskad sjukfrånvaro och sysselsättningsökning. Forskningen sträcker sig över 10 år. I de försök som har genomförts i Sverige, främst inom offentlig sektor, har sjukfrånvaron sjunkit vad gäller såväl psykisk som fysisk ohälsa. I stället för att avskeda människor har man delat på jobben och kunnat behålla sin personal, och detta inom befintlig budget. Jag har tidigare i denna kammare talat om byggnadsindustrin och pekat på hur en arbetstidsförkortning skulle medverka till färre arbetsskador och bättre utnyttjande av arbetsmaskiner. Arbetsskadorna, då främst belastnings och förslitningsskador, leder till att endast 2-3 % av byggnadsarbetarna arbetar till 65 Fru talman! Jag vill åter vända mig till arbetsmarknadsministern och göra arbetsmarknadsministern uppmärksam på att Miljöpartiet under allmänna motionstiden väckte en motion om arbetsbyte. Vi föreslog att människor skulle kunna ta tjänstledigt under ett år och samtidigt bereda en som är anmäld arbetslös arbete. Den som på så sätt tar tjänstledigt skall erbjudas 80 % av ordinarie arbetslöshetsersättning. Reformen skulle gälla i två år och sedan omprövas utifrån läget på arbetsmarknaden. Vårt grannland Finland har just beslutat om att under en försöksperiod på två år ge arbetslösa ett sådant tidsbegränsat arbete. Finland ställer samma krav som vi i Miljöpartiet gör i vår motion, att en arbetslös måste bli anställd i stället för den tjänstledige. Detta krav på tjänstledigheten hade inte Danmark. Så, arbetsmarknadsminister Sundström, i den arbetslöshetssituation som Sverige nu befinner sig i måste vi söka nya lösningar och vi i Miljöpartiet föreslår att man på försök inleder en arbetstidsförkortning och ger människor ett sabbatsår mitt i livet. På så sätt ger man fler människor arbete.

Fru talman! Under ett års tid har vi från kristdemokraternas sida försökt få arbetsmarknadsministern att agera så att han skulle kunna uppfylla det egna partiets vallöften. Det har handlat såväl om det generella löftet att arbetslösheten skulle vara nere vid 5 % redan i år som om att alla arbetslösa ungdomar skulle ha arbete efter hundra dagar. Det har också handlat om att inte kasta ut kommunalt anställd personal i öppen arbetslöshet. Socialdemokraterna lovade i valrörelsen att man inte skulle röra verksamheterna i kommuner och landsting. I dag kan man konstatera att ansträngningarna har varit rätt så fåfänga. Arbetsmarknadsministern har lagt fram förslag efter förslag som slutat i misslyckanden och som definitivt inte lett till att arbetslösheten på ett påtagligt sätt har minskat. Man har på punkt efter punkt verkställt den politik som gett resultat som går tvärtemot vad hans parti utlovade i valrörelsen förra året. Resultatet är förskräckande. Vi noterar nu en högre öppen arbetslöshet än vid motsvarande tidpunkt för ett år sedan. Det har redan lyfts fram av andra i debatten. Antalet öppet arbetslösa uppgick i slutet av september till 371 000 personer. Det är alltså 8,4 %. Den totala arbetslösheten, inklusive de som är i åtgärder, är 12 %. Antalet varsel ökade kraftigt i september, bl.a. inom landstingen. Jag har ett färskt exempel från min hemkommun Norrköping som nu har varslat 500 personer. Tidigare har Landstinget i Östergötland, mitt hemlän, varslat 833, och fler varsel planeras. Detta under en socialdemokratisk ledning i regeringen, i landstinget och kommunen. Misslyckandet vad gäller ungdomarna är, som jag ser det, den stora tragedin. I stället för att arbeta aktivt med lärlingssystem och underlätta ungdomars inträde på arbetsmarknaden såg jag nu att arbetsmarknadsministern skyller ungdomarnas arbetslöshet på kommunerna. Det är för dåligt, Anders Sundström. Jag skall citera en artikel i Aftonbladet i går. Där skriver Anders Sundström: "Ungdomsarbetslösheten är alltför allvarlig för att bli föremål för något Svarte Petter-spel mellan kommuner och länsarbetsnämnder." Jag måste säga att jag häpnar litet över det här sättet att försöka lägga över ansvaret på andra, ett ansvar som ministern själv skall bära. Fru talman! Det är dock inte Anders Sundström ensam som skall stå i skamvrån. Det är hela regeringen som ansvarar för politiken. Det räcker inte att, som många tydligen vill, göra arbetsmarknadsministern arbetslös. Det är innehållet i regeringens politik som måste ändras. Från kristdemokraternas sida har vi under sommaren i två rapporter presenterat "13 rätt för tillväxt" och ett dussin förslag för framtidsjobb, totalt 25 punkter för att snabbt få fler i arbete. Flera av dessa punkter har berörts tidigare under debatten i dag. Jag skulle ändå vilja ta fram några exempel som i dag inte diskuterats så mycket. Det första är att dela upp Arbetsmarknadsverket. På den här punkten kan jag citera arbetarrörelsens stora tidning Aftonbladet från i måndags. Där skriver man på ledarplats: "Arbetsmarknadsminister Anders Sundström har anledning att ställa sig frågan om inte han bör ta itu med AMS som Göran Persson gjorde med SÖ." Det är som att läsa innantill ur den arbetsmarknadspolitiska rapport som vi presenterade i somras. En annan punkt gäller att styra in arbetsmarknadsutbildningen i det reguljära utbildningssystemet. En tredje punkt: Utveckla lärlingssystemet med varvning av praktik och teoristudier. Det har också varit uppe här tidigare. Arbetsmarknadsutskottet har tittat närmare på det tyska systemet, som innebär att 1,5 miljoner ungdomar är lärlingar. Den absoluta merparten av dessa har jobb efter lärlingstidens slut. Jag tycker att ministern verkligen skall titta närmare på det systemet. En fjärde punkt: Sabbatsårsmöjligheten borde prövas för att fler skall kunna få fotfäste på arbetsmarknaden. En femte punkt: Möjliggör arbetsdelning inom offentlig verksamhet. Vad gäller den här punkten har jag en fråga till arbetsmarknadsministern. När vi behandlade arbetsmarknadsutskottets betänkande på försommaren i år utlovades insatser på den kommunala sidan. Det står så här: I den nuvarande propositionen anges att de kommuner som kommit längst i arbetet med ett aktivt engagemang i den lokala arbetsmarknadens utveckling bör i dessa avseenden ges särskilda möjligheter för att kunna visa vägen för en fortsatt utveckling. Några pilotprojekt bör kunna starta omedelbart. Hur pilotprojekten skall se ut eller utformas är inte klart utan bereds fortfarande av regeringen. Några pilotprojekt bör kunna starta omedelbart, skrevs det. Då skulle jag vilja ha en redovisning i dag av de här projekten, var de genomförs, hur de fungerar och om arbetsdelningstanken finns med i det sammanhanget. Fru talman! Avslutningsvis: I Norrköping har vi ett socialdemokratiskt kommunalråd som heter Göran Färm och är ett för ministern förmodligen inte obekant namn. Han har kritiserat regeringen mycket kraftigt och hävdar att regeringens arbetsmarknadspolitik saknar linje. Mot bakgrund av den starka interna kritiken inom socialdemokratin och den faktiska situationen med fortsatt massarbetslöshet vill jag fråga om ministern är beredd att sätta sig ner med oppositionspartierna för att försöka finna en gemensam linje i arbetsmarknadspolitiken, en linje som skulle kunna ge fler arbetslösa möjlighet att få ett arbete.

Fru talman! Till att börja med vill jag säga att jag tycker att det är trevligt att riksdagen åter är samlad och vi kan starta diskussionen. I och för sig är debatten sig lik från juni. I söndags var det ett år sedan den socialdemokratiska regeringen tillträdde i Sverige. Jag vill börja min del av debatten med att påminna om hur det såg ut i oktober 1994. Vart åttonde jobb hade försvunnit. Under de borgerliga regeringsåren hade antalet långtidsarbetslösa nära tiodubblats från 12 000 till 119 000. Arbetslösheten bland ungdomar hade stigit från 25 000 till nästan Jag skall inte använda min tid här i dag till att tala om det borgerliga misslyckandet. Men låt mig en gång för alla slå fast att de borgerliga försöken att slå sig fria från all skuld i fråga om arbetslösheten klingar falskt. Det klingar falskt i mina öron, och det klingar falskt hos de arbetslösa. Jag ber er att bära den insikten under resten av den här debatten. Fru talman! Det har nu gått ett år, och vi kan avläsa de första signalerna om att vi börjar stå på fast mark. Vi kan kassera in den största sysselsättningsökningen på 25 år. Nära 100 000 jobb har kommit till under det gångna året. Det betyder att sysselsättningsökningen i Sverige under det här året är dubbelt så snabb som genomsnittet för Europa. Långtidsarbetslösheten minskar. Nu är 22 000 färre långtidsarbetslösa än för ett år sedan. Ungdomsarbetslösheten är på väg ner. I augusti i år var 40 000 ungdomar färre öppet arbetslösa eller i åtgärder jämfört med för ett år sedan. Tro för Guds skull inte att jag är nöjd med detta. Visst är det ett steg i rätt riktning, men än är det långt kvar innan vi återigen blir bäst i klassen på sysselsättning. För så var det, Sverige var under många år världsmästare i sysselsättning. Inget annat land slog oss. Det är den viktigaste förklaringen till det svenska välståndet. I inget annat land i världen har viljan, möjligheten och förmågan att göra rätt för sig genom ett arbete varit större. Vi tillhör fortfarande världseliten på detta område, men vi har förlorat tätpositionen. Vad var det som gjorde Sverige till det bästa landet i världen att leva och bo i? Jag tillhör dem som tror att förklaringen finns att hämta i det starka svenska sambandet mellan å ena sidan tillväxt och å andra sidan fördelning, mellan ökade resurser och rättvisa, mellan utvecklingen i näringslivet och välfärden, kort sagt i den jämlika balansen mellan marknad och politik. Låt mig ta några exempel. För det första: Genom att vi i Sverige har jämnat inkomsterna och förmögenhetsklyftorna har många människor haft möjlighet att skaffa sig en relativt hög levnadsstandard. Det har naturligtvis bidragit till välståndet. De svenska företagen har haft en stark hemmamarknad. Vanligt folk har kunnat köpa bil, video och mikrovågsugn. Med en stark hemmamarknad följde starka och växande företag. För det andra: Genom att bygga upp en stark gemensam sektor gjorde vi det möjligt också för kvinnor att gå ut på arbetsmarknaden. Med trygg barn och äldreomsorg som utgångspunkt kunde svenska kvinnor göra sig ekonomiskt oberoende genom ett arbete i privat eller offentlig sektor, ett arbete som gav lön. Därmed bidrog de till att öka tillväxten, både med sitt arbete och med sin konsumtion. Det gynnade också de svenska företagens tillväxt. För det tredje: Genom ett utbildningssystem som också gav arbetarklasssens barn möjlighet till studier har vi kunnat garantera de svenska företagens arbetskraft och hög kompetens. Detta har också bidragit till företagens tillväxt. Det finns flera exempel där vi socialdemokrater har avstått från reformer därför att vi ville först kunna finansiera dem. Ett sådant exempel är när Tage Erlander 1951 sköt upp sjukförsäkringsreformen i hela fyra år för att man först skulle tjäna in pengar till statskassan innan man genomförde en ny reform. För Tage Erlander var det viktigt att säga att resurserna först skulle skapas innan de kunde fördelas. I måndags presenterade Studieförbundet Näringsliv och Samhälle en av sina rapporter. Den bekräftar den bild som jag nu tecknar. Rapporten pekar på att det svenska undret inte är någon historisk parentes och att Sverige inte är något undantag. Tvärtom visar den rapporten det starka sambandet mellan tillväxt och fördelning. Det sambandet är lika starkt i dag som någon gång tidigare. En jämlik resursfördelning är den viktigaste faktorn bakom den makalösa tillväxten i länderna i Sydostasien. Det hävdar författarna bakom SNS Häromdagen läste jag en artikel i Sunday Times, där Storbritanniens nye vice riksbankschef också bekräftade detta samband. Han sade: Om Storbritannien inte gör något åt sina växande klyftor riskerar det att kostnaderna för att hålla ihop samhället blir större än kostnaderna för ett fungerande välfärdssystem som utjämnar klyftorna. För att återge citatet: "Vi kan inte fortsätta som nu och låta klyftorna växa och växa utan att också tvingas att betala ett högt pris för ett tudelat samhälle. Det faktum att så många är antingen arbetslösa eller mycket lågbetalda är ett släpankare för vår ekonomi." Detta sade Storbritanniens nytillträdde vice riksbankschef när han utvärderade den politik som har bedrivits i Storbritannien. När man på SNS, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, analyserar den kraftiga tillväxten i Sydostasien konstaterar man att det starkaste sambandet är kopplingen mellan jämlikhet och tillväxt. Det är i detta ljus som såväl Moderaternas som Vänsterpartiets inställning till välfärdsbygget blir så fel. Moderaterna talar bara om att skapa, Vänsterpartiet bara om att fördela. Men ingen av dem har förstått sambandet. Det är detta som gör det så tragiskt. Det är genom rättvis fördelning som tillväxt blir möjligt. Och omvänt: Det är bara genom tillväxt som det finns något att fördela. Fru talman! Det första året har varit tufft på många sätt. Det svenska folket har fått betala dyrt för saneringen av den borgerliga regeringens misslyckande. Nu gäller det att gå vidare. Vi skall i fortsättningen föra en politik som bygger på den unika kombinationen av tillväxt och rättvis fördelning, en politik som gör Sverige till det bästa landet att leva i - igen.

Fru talman! Anders Sundström inledde med en historieskrivning och beskrev hur det såg ut för ett år sedan när den socialdemokratiska regeringen tillträdde. Det går naturligtvis att beskriva den verkligheten på olika sätt. En verklighetsbeskrivning kan vara att vi då hade en situation där antalet arbetslösa minskade med nästan 10 000 människor per vecka. Det är också en korrekt beskrivning av hur situationen var vid regeringsskiftet. Anders Sundström redovisar återigen - som han brukar göra vid alla framträdanden - att det har tillskapats 80 000-100 000 nya jobb under det gångna året. Det är i och för sig oerhört positivt och värdefullt. Men jag tycker fortfarande att det inte är särskilt mycket att slå sig för bröstet för. Vi har under den här tiden haft en exceptionell konjunkturuppgång, och det vore ju märkligt om inte denna uppgång resulterade i ett stort antal nya jobb. Problemet är ju att utvecklingen nu planar ut. All statistik tyder på det. Den öppna arbetslösheten ökar, färre människor befinner sig i åtgärder, antalet varsel ökar osv. Detta är oerhört bekymmersamt, därför att vi vet att runt hörnet väntar en ny lågkonjunktur. Vi måste hantera situationen så att vi innan konjunkturnedgången har pressat tillbaka massarbetslösheten. Annars kommer den att bli permanent. Vad jag saknar i Anders Sundströms anförande är visioner och några konkreta förslag till åtgärder. Vad ämnar nu Anders Sundström och regeringen göra för att undvika den situationen? Det tror jag att vi allihop som deltar i den här debatten med stort intresse ser fram emot att höra.
Fru talman! Jag lyssnade på Elving Anderssons anförande. Det anknöt litet grand till det som vi har åstadkommit. Elving Andersson sade att det skulle ha funnits flera jobb om man hade sluppit återställarna. Jag vet inte riktigt vad ni lägger in i begreppet återställare. Men den viktigaste återställaren som den socialdemokratiska regeringen har genomfört var att föra tillbaka Sverige till den ordningen att vi betalar för oss, att vi avskaffar budgetunderskottet. Detta var den helt avgörande återställaren som vi hade att börja med. Om vi inte hade tagit itu med den återställaren, tror jag inte att det hade blivit fler jobb i Sverige. Jag hoppas att jag och Elving Andersson är överens om att det var en mycket viktig återställare som socialdemokratin gav sig i kast med, att vi såg till att få en ordning där man först tjänar pengar innan man fördelar dem. Sedan vill jag gärna säga att när det gäller denna återställare var det viktigaste för oss att spara och försöka att öka skatteinkomsterna. Det innebar t.ex. att det blev mindre pengar - inte mer pengar - till arbetsmarknadspolitiken. Detta i sin tur innebar att alla vi som är engagerade i arbetsmarknadspolitiken måste försöka att åstadkomma mer för mindre pengar. Men det gör vi gladeligen, därför att vi alla tror att den återställare som socialdemokratin gav sig i kast med - nämligen att återställa statsfinanserna - var överordnat allting annat. Vi tror att det trots allt är bättre med litet mindre pengar till arbetsmarknadspolitiken än ett gigantiskt budgetunderskott, och det är detta som vi vill jobba med.
Fru talman! Eftersom jag har diskuterat dessa saker tidigare med arbetsmarknadsministern trodde jag inte att jag behövde vara så grundläggande pedagogisk. Jag trodde att arbetsmarknadsministern kom ihåg vad vi tidigare hade sagt. Det är naturligtvis inte saneringen av statsfinanserna som det handlar om. Vi från Centern har ju medverkat till att vi hamnat i den positiva situation som råder just nu. Vad jag talar om är den återställarpolitik under förra hösten som framför allt Anders Sundström och Arbetsmarknadsdepartementet var ansvariga för. Det gällde framför allt arbetsrätten. Jag träffade senast i måndags ett antal småföretagare som just sade att när de nu har blivit kringskurna möjligheterna till korttidsanställningar vid bl.a. arbetstoppar, medför detta att de hellre försöker att ta ut övertid än att anställa nya människor. Det är de besked jag får när jag är ute och träffar företagare av olika slag. Om vi hade sluppit den typen av återställare hade det definitivt blivit fler nya jobb än de 80 000-100 000 som arbetsmarknadsministern nu redovisar och slår sig för bröstet med.
Fru talman! Jag förstår att väldigt många av dem som satt i den förra regeringen ogärna vill kalla budgetsaneringen för en återställare, utan de vill gärna prata om andra saker. Men för mig var den centrala återställaren att återgå till en ordning där staten först skaffar sig inkomsterna innan utgifterna betalas ut. För mig som arbetsmarknadsminister var faktiskt den viktigaste återställaren det minskade anslaget för arbetsmarknadspolitiken, därför att jag liksom alla andra kolleger i regeringen trodde och tror att det inte går att bygga arbetsmarknadspolitik med lånade pengar. Jag vill gärna betona detta, även om det kanske upplevs som onödigt pedagogiskt. Men jag tycker faktiskt att det ligger en ganska väsentlig poäng i det jag säger. Jag vill sedan kommentera frågan om arbetsrätten. Det kom under sommaren en forskningsrapport som har studerat arbetsrätten i Sverige och övriga EU länder. Forskningsrapporten konstaterar att Sverige inte har en speciellt hårt reglerad arbetsrätt, mätt med europeiska mått. I rapporten konstateras också, vilket är intressant, att vi har lyckats uppnå en väldigt hög sysselsättning i förhållande till de länder som vi jämför oss med. Det finns alltså inget samband mellan den arbetsrättslagstiftning som vi har i Sverige och vår höga arbetslöshet. Vi har en arbetsrättslagstiftning som motsvarar ungefär genomsnittet i Europa. Det betyder att svenska företag har ungefär samma konkurrenskraft som likvärdiga europeiska företag. Därför tror inte jag att det är just den återställaren som har ställt till bekymret, utan jag hävdar att det som är det största problemet när det gäller att skapa jobb är den stora statsskulden som byggdes upp under början av 90-talet, och det är den som jag under detta år har ägnat merparten av min tid åt att bekämpa.
Fru talman! Jag blev litet förvånad över arbetsmarknadsministerns inlägg. Det innehöll ju inte direkt några konkreta förslag på hur vi snabbt skall få fler arbetslösa i jobb, utan det var någon sorts historielektion om vad som gjorde Sverige till det bästa samhället. Men nu handlar det ju faktiskt om verkligheten varje dag för enskilda arbetslösa utanför detta hus. Jag ställde två frågor i mitt anförande, och jag skall upprepa en av dem som handlade om pilotprojekt. Det sades i maj i utskottet och senare här i kammaren att det omedelbart skulle startas pilotprojekt ute i kommunerna. Jag frågade: Var finns dessa? Kommer de verkligen att genomföras? Prövas arbetsdelningstanken i detta sammanhang? Det sistnämnda stod det ju om i betänkandet. Sedan talar arbetsmarknadsministern om att det klingar falskt. Men vad tror ministern egentligen? Jag törs säga att jag rör mig ute i verkligheten och träffar många arbetslösa. Vad de säger är att det är regeringens budskap som klingar falskt. Jag kan ta några exempel. Er tidning Folkbladet toppade i lördags med budskapet: Infria era löften! Arbetslösa ungdomar ställer s-toppen mot väggen. Det var på rättvisedagen. Norrköping väntar på att ungdomsgarantin skall uppfyllas. Det är tre dagar kvar att ordna de 1 600 jobben eller utbildningarna. Varför sviker de socialdemokratiska politikerna löftena, undrar ungdomarna. Jag kan också ta ett annat exempel från Folkbladet i Norrköping: Här förväntar sig i vinter 1 000 arbetslösa byggare att situationen blir betydligt värre än tidigare. Det finns fler exempel. Men kom inte och tala om falskhet av den tidigare regeringen. Vi gjorde allt som var möjligt att göra. Men i dag behåller arbetsmarknadsministern arbetslöshetssiffrorna på en otroligt hög nivå, trots att vi har högkonjunktur. Det är det som är problemet. Varför gör inte arbetsmarknadsministern mera nu?
Fru talman! Jag lyssnade på Dan Ericssons anförande. Han sade att vi hade misslyckats i litet olika sammanhang och tog exemplet ungdomarna. Vår största utmaning är att se till att ungdomarna ges möjlighet till utbildning, praktik eller jobb. Jag är övertygad om att vi kommer att klara målet, att ungdomarna inom 100 dagar också får det. Men faktum är ändå, Dan Ericsson, att under det år som gått är 40 000 färre ungdomar i öppen arbetslöshet eller i åtgärder. Faktum är också, Dan Ericsson, att under den borgerliga treårsperioden ökade antalet arbetslösa ungdomar från 25 000 till 97 000. När Dan Ericsson pratar om kommunerna undrar jag hur trovärdig han är. Under de år som kds befann sig i regeringsställning försvann 100 000 jobb i den offentliga sektorn. Det fanns kds-politiker som tog konsekvenserna av kds ord i opposition och av sättet att regera. Jerzy Einhorn sade inför förra årets val att han inte skulle ställa upp som riksdagskandidat för ytterligare en period. Han sade att han inte kunde se sig själv i spegeln på morgnarna. Det tycks inte vara något stort problem för Dan Ericsson.
Fru talman! Det är tydligen fullständigt omöjligt att få något som helst svar från ministern. På en väsentlig punkt i betänkandet som vi diskuterade under försommaren sades det att pilotprojekten skulle komma i gång omedelbart. Var är dessa projekt? Genomförs de? Prövas arbetsdelningen? Det vore väldigt bra om vi kunde få ett besked på den punkten. Annars har man ju helt släppt ambitionen att hantera den nuvarande svåra situationen ute i kommuner och landsting. När det gäller ungdomarna och 100 dagarsgarantin är det väldigt tragiskt att återigen behöva påminna om vad socialdemokraterna tidigare sade. Ett år efter att regeringen har tillträtt finns inte denna garanti i realiteten, utan ungdomar är fortfarande arbetslösa. De tidigare försök man gjorde visade sig bli ett misslyckande i förhållande till den ungdomspraktik som den tidigare regeringen införde. Sedan frågan: Hur trovärdig är Dan Ericsson? Jag vill påpeka att just i Östergötland blev det under förra regeringsperioden inga uppsägningar. Vi såg till att hantera situationen. Vi såg till att länsarbetsnämnderna fick en möjlighet att sluta avtal med kommuner och landsting om utbildning och kompetenshöjning i stället för arbetslöshet. Den möjligheten har Anders Sundström nu medverkat till att undanröja. För att återknyta till talet om att klinga falskt kan jag återge en kommande debattörs, Lars Stjernkvist, krav i Norrköpings tidningar under den tidigare regeringens tid: Sluta avskeda kommunanställda. Inför uppsägningsstopp inom den offentliga sektorn. Utbilda personalen i stället för att säga upp den. Stoppa rundgången av pengar. Det var faktiskt vad vi lyckades med under den perioden. Men nu är det alltså socialdemokraterna som ser till att ställa offentligt anställd personal på bar backe - de kommer att sakna jobb.
Fru talman! Det hjälper ju föga hur Dan Ericsson argumenterar. Under de tre åren som kds satt i regeringen försvann 100 000 jobb från den offentliga sektorn. Det är svårt att säga hur situationen kommer att bli. Men så mycket kan jag säga, att under 1995 kommer sysselsättningsminskningen i kommuner och landsting att bli betydligt lägre än genomsnittsnivån under den tid kds satt vid makten. I Norrköping försvann 2 000 jobb i kommunen under den borgerliga regeringsperioden. Så, Dan Ericsson, lyssna på Jerzy Einhorn. Det är inte så dumt ibland. Vad gäller pilotprojekt vill jag säga att det pågår väldigt mycket av aktivitet ute i landet. Dan Ericsson berömde sig ju av att vara ute i verkligheten. Många kommuner, fackliga organisationer och arbetsförmedlingar bedriver rätt spännande arbetsmarknadsprojekt ute i kommunerna. Det pågår också en diskussion om beredningen inom departementet, där vi ser efter om det finns projekt som är så omfattande att vi för att driva dem vidare måste vända oss hit och få till stånd en uppluckring av lagstiftningen. Det finns fortfarande mycket få sådana tankar, och ingen är så konkret utformad att vi kan gå vidare till riksdagen med den. Men när och om det kommer sådana projekt, kommer jag att pröva dem oerhört positivt. Hittills har de flesta bedömt att de idéer som de har haft ute i kommunerna kunnat hanteras inom nuvarande regelverk, som riksdagen godkände så sent som i juni.
Fru talman! Jag undrar hur arbetsmarknadsministern med tanke på svårigheterna att skapa arbetstillfällen ställer sig till den av mig upptagna frågan om försök med arbetstidsförkortning. Sverige har i ett europeiskt perspektiv en lång arbetstid. LO gjorde 1989 en stor undersökning som visade att 60 % av arbetstagarna ville ha en förkortning av arbetstiden - 35 % var för högre lön - bl.a. för att de, som jag tidigare berört, inte skulle slitas ned utan skulle kunna behålla sin arbetsförmåga livet ut och för att fördela arbetena mellan arbetstagarna. Jag återkommer också till försöken med arbetsbyte. Jag sade att man skulle betala 80 % av arbetslöshetsunderstödet för detta. Det skulle betyda att alla skulle tjäna på systemet. Ersättningsnivån skulle bli Både den arbetslöse och den som tar ut tjänstledighet får då egna önskningar uppfyllda. I ett miljöpartistiskt perspektiv skulle man se att fritiden ökar och - inte minst viktigt - en högre livskvalitet uppnås. I programmet Kvällsöppet i går sade socialdemokrater faktiskt att de ville genomföra försök med arbetsbyte, och jag tyckte att man därmed öppnade för en debatt om ett försök utifrån vår motion från januari. Människor som ställs inför den här idén tycker att det skulle vara mycket bra med ett sabbatsår mitt i livet, kanske efter att ha haft mycket ansträngande arbete, mycket övertid osv.
Fru talman! Jag vill börja med att till Barbro Johansson säga att för mig är frågan om arbetstiden egentligen inte en fråga som sammanhänger med den akut höga arbetslösheten. Vi bör nog sträva efter och kommer säkerligen också att få en arbetstidsförkortning, men jag tror inte att en sådan är en metod för att lösa arbetslöshetsproblemen. Att dela på arbetslösheten är inte något speciellt bra sätt att jobba. Frågan om en arbetstidsförkortning prövas nu i en särskild utredning, som skall vara klar vid årsskiftet, och då får vi en bild av vilken typ av arbetstidsförkortningar som kan behövas. Det arbetas dessutom inom Arbetsmarknadspolitiska kommittén mycket intensivt med frågan om nya typer av instrument i arbetsmarknadspolitiken. Vi kommer faktiskt också från den rätt snart att kunna få synpunkter på om det skall införas några nya sådana verktyg. Vi skall dock komma ihåg att riksdagen faktiskt så sent som i juni månad faktiskt har behandlat arbetsmarknadspolitiken och då tog ställning till de verktyg som behövs. Man bör inte ändra arbetsmarknadspolitiken varje månad. Det kan bli rätt knepigt för de stackare som sitter ute på arbetsförmedlingarna och som skall försöka att administrera arbetsmarknadspolitiken, om riksdagen ändrar reglerna från månad till månad. Mitt svar till Barbro Johansson blir alltså ja till arbetstidsförkortning i ett långsiktigt perspektiv och att arbetsbyte är något som vi skall studera i Arbetsmarknadspolitiska kommittén.
Fru talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret men vill säga att AMS i sin senaste rapport visar att dubbelt så många varsel har lagts ut i landstingen i september i år som i september förra året. En arbetstidsförkortning inom den offentliga sektorn skulle vidare kunna rädda 30 000 arbetstillfällen inom kommuner och landsting. Vi vet att det har gjorts sådana försök i Sverige. Vi har vidare lagt fram en rapport som pekar på att 120 000 arbetstillfällen skulle kunna komma till stånd genom en allmän arbetstidsförkortning. Volkswagen i Tyskland har infört en arbetstidsförkortning i det egna företaget, varigenom man faktiskt räddade 10 000 jobb. Visst finns det arbetstillfällen att vinna genom en arbetstidsförkortning.
Fru talman! Jag förnekar inte att den förkortning av arbetstiden som har skett under vårt århundrade också har givit fler människor möjlighet att ha ett arbete, men jag tycker att det är fel att tro att man löser lågkonjunkturproblemen med en arbetstidsförkortning. I så fall skulle vi ha kunnat lösa de problemen med en arbetstidsförkortning varje gång som vi har haft en lågkonjunktur. Det är tvärtom i perioder av hög ekonomisk tillväxt och snabb välfärdsstegring som vi snabbare har kunnat förkorta arbetstiderna. Jag tror alltså att det är mycket farligt att koppla ihop sjunkande levnadsstandard, som är 1991, 1992 och 1993 års problem, med en arbetstidsförkortning. Det ger helt fel signal. Det är då tillväxt som behövs, och med en tillväxt ökar också möjligheterna att förkorta arbetstiden.
Fru talman! Jag blir litet förvånad och beklämd när jag hör arbetsmarknadsministern använda hela sin taletid, med repliker hittills 22 minuter, utan att säga någonting om hur han ser på den situation som vi nu har. Han berömmer det som den socialdemokratiska regeringen har gjort, samtidigt som det kan konstateras att vi nu har 10 000 fler arbetslösa än vad vi hade för ett år sedan under den borgerliga regeringen och Arbetsmarknadsministern svarar inte på en enda fråga. Vi har fått en enda mening om vad han tänker göra åt den katastrofala situationen på arbetsmarknaden. Jag ställde tidigare ett antal frågor om vad arbetsmarknadsministern tänker göra för att förändra arbetsrätten. Vi vet att nästan varenda företagare klart och tydligt säger att den första förändring som de vill ha är en förändring av arbetsrätten. Då kommer de att anställa fler människor. Lyssnar inte arbetsmarknadsministern på de företagare som klart och entydigt säger detta? Andra frågor som jag ställde tidigare var: Vilka förändringar kommer att genomföras av a-kassan? Kommer det att bli några förändringar vad gäller kompetensutvecklingen och lärlingsutbildningen? Snälla arbetsmarknadsministern! Svara nu på frågor, och kom inte än en gång med en historiebeskrivning, av hur det var för ett år sedan eller för fyra år sedan! Kan jag nu få svar på någon av dessa frågor, som vi alla i kammaren har väntat på i minst 22 minuter?

Fru talman! Jag har mycket stor förståelse för att Kent Olsson vill glömma historien, speciellt det som hände mellan 1991 och 1994. Kent Olsson sade i sitt anförande först att regeringen inte har levererat några idéer under det gångna året. Sedan räknade han upp ett antal idéer som han hade uppfattat - alla misslyckade. På sex minuter lyckades Kent Olsson alltså inta i vart fall två ståndpunkter samtidigt, och det är i sig en bedrift. Jag spetsade öronen när jag sedan fick höra vad han tyckte var det viktigaste, nämligen att vi måste öka trycket på de arbetslösa. Det var Kent Olssons besked. Efter det att 57 000 företag och 500 000 jobb har försvunnit med den politik han vill ha är hans analys alltså: Öka trycket på de arbetslösa! Tror ni att grundproblemet med massarbetslösheten är att företagarna har för litet att säga till om och att de arbetslösa har för små krav på sig? Det är de två synpunkter som Kent Olsson nu framför. Jag tror inte ett dugg på det. 1990 hade Sverige världens högsta sysselsättning och bland de lägsta arbetslöshetstalen som fanns. Det berodde inte på ersättningsnivån eller på att kraven på de arbetslösa var så hårda, utan på att det fanns efterfrågan på jobb. Det fanns då också fler framgångsrika företag. Det vi har ägnat oss åt under detta första år är kanske inte så våldsamt publikknipande. Det är enkla saker som att se till att vi skaffar oss en statsbudget där inkomsterna är lika stora som utgifterna. Jag förstår att det kan vara svårt att känna entusiasm inför den uppgiften, men jag tycker att den är ganska självklar.
Fru talman! Då är vi åter tillbaka i historien. Vi fick inte heller nu några nya förslag. Jag vill ändå bara kortfattat säga några ord kring historia. När vi lämnade makten skapades 1 000 jobb i veckan. Nu har i stället arbetslösheten ökat med 10 000 jobb under ett år - detta i en extrem högkonjunktur. Jag frågade om återställarna. Dem skall man tydligen inte göra någonting åt ännu. Jag gav exempel på misslyckade förslag från arbetsmarknadsministerns sida, dvs. GAS:en och det vanvettiga förslaget kring teknik och naturvetenskaplig utbildning. Jag tog också upp förslag som en fackföreningsekonom, nämligen Susanne Ackum Agell, har tagit fram för att man skall kunna minska arbetslösheten. Det är alltså inte bara jag som tycker detta, utan det tycker även fackföreningsekonomer. Det finns väl en hel del arbetsmarknadsministern närstående, och kanske även arbetsmarknadsministern själv så småningom, som anser att man skall sätta högre press på dem som söker arbete. Jag har åtminstone hört antydningar om att ett sådant förslag så småningom lär komma från departementet. Tillbaka till mina frågor! Kan jag få något svar på frågan om det sker någonting på arbetsrättens område? Sker det något vad gäller kompetensutvecklingen? Sker det någonting kring AMS? Det vore skönt att få ett enda svar under denna långa debatt och inte återigen hamna i en historiebeskrivning.
Fru talman! Kent Olsson skall få några besked. En återställare som vi har genomfört är vi väldigt stolta över: budgetsaneringen. Vi avser inte att i höst lägga fram några förslag om förändringar i arbetsrätten. Det finns ingen anledning att gå fram med det. Det finns ingen saklig grund, om jag får använda den formuleringen, för att hävda att arbetsrätten är det som i dag skapar problemen med hög arbetslöshet. Däremot har vi, vilket Kent Olsson inte gillade, tillsatt ett antal för oss viktiga utredningar. En av dem - tillsatte faktiskt den borgerliga regeringen. Jag tycker att dessa utredningar är oerhört viktiga för oss. Jag menar att nästa stora proposition till riksdagen om en förnyelse av arbetsmarknadspolitiken skall komma som ett resultat av de stora översyner som nu görs av arbetsmarknadspolitiken. Jag tror att utredningarna kommer att innehålla en hel del. De kommer att gå i den riktning som riksdagen beslutade sig för redan i juni månad. Man skall flytta ut beslut och befogenheter lokalt och lyfta av AMS arbetsuppgifter, vilket skedde direkt efter det att vi tillträdde. Den borgerliga regeringen lade väldigt mycket i AMS händer. Aldrig någonsin har man lagt så mycket i AMS händer som under den borgerliga mandatperioden. Jag tror att denna inriktning kommer att fullföljas och bli resultatet av den proposition som kommer att läggas fram så småningom. Utöver det har vi fört fram ett förslag om att vi skall få en sysselsättningsunion i EU. Det har moderaterna bemött med att säga att det är patetisk att ta upp arbetsmarknadsfrågorna i EU.

Fru talman! Jag tyckte att det fanns anledning att säga det jag sade i inledningsanförandet. Jag lyssnade väldigt noga på Hans Anderssons anförande. Det hade ungefär samma struktur som repliken: mer pengar till arbetsmarknadspolitiken, mer pengar till kommunerna och högre ersättningsnivåer för dem som är arbetslösa. Jag tror inte att lösningen på Sveriges arbetslöshetsproblem är ökade satsningar på arbetsmarknadspolitiken. Den borgerliga regeringen, Hans Andersson, satsade mer än någon annan regering på arbetsmarknadspolitik. Det verkar konstigt att jag säger det, men det är faktiskt så. Varför gjorde man det? Jo, därför att man fullständigt misslyckades med den ekonomiska politiken och penningpolitiken och drev människor in i massarbetslöshet och in i arbetsmarknadspolitiken. Jag hör till dem som faktiskt tror att vi skall lyfta människor bort från arbetsmarknadspolitiken genom att med de få pengar vi har - det är faktiskt mindre än vad den borgerliga regeringen hade - försöka att satsa på det som ändå skapar nya riktiga jobb. Därför tyckte jag, Hans Andersson, att det fanns anledning att i mitt inledningsanförande säga att man måste ha en kombination av rättvisa och tillväxt. Jag hörde inte ett ord om tillväxt i Hans Anderssons inledningsanförande eller replik, bara om fler resurser.

Fru talman! Jag skall kommentera ett par saker av detta. Jag tror att den bild som jag beskriver känns väl igen av dem som lyssnar i kammaren. Det är just den här balansen mellan å ena sidan tillväxt och å andra sidan fördelning som saknas i Hans Anderssons anförande. Det är väldigt mycket fördelning och väldigt litet tillväxt. Jag har gjort kommunala budgetar i 18 år. Jag känner mycket väl till sambandet mellan tillväxt och kommunens ekonomi. Därför hör jag till dem som faktiskt är något mer optimistiska än de prognoser som finns just nu. Om vi kan hålla en tillväxt, med de höga tillväxttal vi nu har, leder det också till ökade skatteinkomster för skattebetalarna i kommunerna, och därmed till ett bättre skatteutfall. Det syns ju redan för det här året att varslen är långt mindre i kommunerna än vad vi bedömde i början av året. Jag tror på ett mycket starkt samband mellan tillväxt och fördelning. Jag tycker att det vore bra om Hans Andersson också såg det sambandet. En annan fråga som Hans Andersson tar upp gäller kompetens. Jag vill gärna hålla med Hans Andersson där. Jag tycker att satsning på kompetens är den viktigaste fördelningspolitiska frågan i framtiden. Den är samtidigt den enskilt viktigaste frågan för att skapa tillväxt. Därför är det en mycket viktig fråga för regeringen när vi diskuterar tillväxten. Det är inte bara en fördelningsfråga utan också en tillväxtfråga. Jag för min del kommer att prioritera kompetenssatsningarna inom mitt politikområde. Så mycket vill jag säga i dag.
Fru talman! Skall det bli meningsfullt med jämförelser tror jag också att vi skall se i vilken miljö vi läser av bilderna. Under den förra regeringen hade vi den djupaste lågkonjunkturen i modern tid. Den nya regeringen har haft fördelen av att hamna i mitt i en högkonjunktur. Det är bara att gratulera. När Anders Sundström säger att vi måste slå fast det borgerliga misslyckandet blir det närmast patetiskt. Just arbetsmarknadspolitiken har vi ju i långa stycken varit överens om. Det hindrar inte att vi kan kritisera enskildheter. Men om Anders Sundström inte tycker att mina invändningar skall tas på allvar får jag väl ändå läsa ur Rekord i nya jobb, som Anders Sundström har gett ut som en essä här de sista dagarna. Där står det så här: Men 1990 började sysselsättningen att falla. Det är så sant som det är sagt. Dessutom föll industriinvesteringarna i slutet på 80-talet. Sedan följde att investeringarna flög utomlands under en lång tid. När vi sedan talar om saneringen efter de borgerliga regeringsåren tycker jag att Anders Sundström också skulle väga in 80-talets eskapader med de svindlare vi hade på finans och fastighetsmarknaderna. Där är inte socialdemokratiska företrädare utan ansvar. Låt mig ställa en fråga. Arbetsmarknadsministern säger ingenting om de två problem som jag tog upp. Det gäller att det saknas pengar till handikappåtgärder. Där har vi inte lyckats fullfölja ambitionerna. Det gäller också den så framgångsrika ungdomspraktiken. På förmedlingarna säger man i dag: Tänk om vi får använda ungdomspraktiken i framtiden. Då skulle vi kunna hjälpa väldigt många fler ungdomar ut i arbetslivet. Är arbetsmarknadsministern beredd att göra en återställare där?
Fru talman! Elver Jonsson sade i sitt anförande att regeringen har misslyckats. Det var Elver Jonsson som använde det uttrycket. Då är det väl inte alltför djärvt att kosta på sig en jämförelse mellan hur arbetsmarknaden utvecklats under den period som vi suttit vid makten och den period som den förra borgerliga regeringen satt. När man använder så starka ord som att vi har misslyckats, som Elver Jonsson sade, tycker jag att Elver Jonsson får räkna med att jag gör en jämförelse med de tre år som Elver Jonsson suttit vid makten. Jag vet inte vad Elver Jonsson vill sätta för etikett på åren 1991-1994, när han sätter etiketten misslyckat på det år när det skapades nästan 100 000 jobb. Det är mer än under något år 25 år bakåt i tiden. Det skulle vara intressant att få höra vilken etikett han vill sätta på de år när det försvann en halv miljon jobb, när det år när det tillkom 100 000 jobb är misslyckat. Låt mig sedan gå över till ungdomarna. För mig är inte åtgärden en prestigesak. Jag kan leva med vilka påhopp som helst. Det viktigaste för mig är att se till att ungdomarna kommer bort från öppen arbetslöshet. Även om jag kan konstatera, och även vågar skriva det i Aftonbladet, att jag tycker att det går trögt för kommunerna och länsarbetsnämnderna att få i gång verksamhet tror jag likafullt att det är klokt att lägga ut mycket av besluten till den lokala nivån. Jag hoppas att Elver Jonsson har samma uppfattning. Jag tror att det är klokt att engagera kommunerna, parterna och föreningslivet för att bekämpa ungdomsarbetslösheten.
Fru talman! Det kan säkert vara klokt att lägga ut detta närmare de arbetslösa, t.ex. till kommuner och andra instanser. Men det är väl ingen tvekan om att det är ett misslyckande att man fick skjuta upp ungdomsgarantin för att administrativt klara ut det. När vi talar om massarbetslöshet är det ett faktum att arbetslösheten ökar i en högkonjunktur. Det måste vi ändå kunna säga är ett misslyckande. Sedan skulle jag vilja harangera arbetsmarknadsministern för att han säger att det är viktigt att hitta balanspunkten mellan tillväxt och fördelning. Det är en god liberal ståndpunkt som jag tycker om att han slår fast i kammaren. Det är bara genom tillväxt som det finns något att fördela och ge människor nya jobb. Men sedan finns det en hel del på regelsidan som vi behöver se över. Vi behöver en större smidighet när det ungdomars och andras möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. Vi behöver ett flexibelt arbetsliv. Det talade jag om i mitt inledningsanförande. Det gäller att inte fastna i åtgärder som inte fungerar väl. Jag tar det faktiskt som ett löfte när Anders Sundström säger att han för sin del inte sitter fast i olika åtgärder. Jag tror att ungdomspraktiken i den tappning som infördes under den förra perioden var så framgångsrik att det inte är någon överraskning att man nu efterlyser den ute på arbetsförmedlingarna.
Fru talman! Låt mig först göra ett tillrättaläggande av det Elver Jonsson sade. Det är faktiskt så att den sammantagna arbetslösheten har minskat under det år som gått med ca 50 000 jobb. Det är sant att den öppna arbetslösheten ökat, men den sammantagna arbetslösheten är lägre. Den har inte minskat lika mycket som sysselsättningen har ökat. Det sammanhänger med att arbetskraften växer som ett resultat av att människor går från utbildning in i jobb. Jag vill säga något om resonemanget om tillväxt och fördelning. Det krävs faktiskt också fördelning för att åstadkomma tillväxt. Jag sade det mycket tydligt till Hans Andersson här i kammaren. Det vore bra om även Elver Jonsson sade det till sina kolleger i de andra partierna någon gång då och då. Det var länge sedan jag hörde någon från Folkpartiet prata om fördelning. Det skulle värma om jag fick höra det under den närmaste tiden.

Fru talman! Det är fascinerande att sitta här och höra på diskussionen om tillväxt och fördelning. Jag är en av dem som hade förmånen att vara i Kina, och jag lärde mig då att det även med befintliga resurser finns utrymme för en fördelning. Även om man inte har tillgång till tillväxt, vilket gäller i många av världens länder, har man möjlighet att föra en aktiv fördelningspolitik med det man har. Med det för ögonen sitter jag här och lyssnar på den här diskussionen om att kvinnors arbetsmarknad minskar, att kommunerna får sämre ekonomi, att det läcker som ett såll när det gäller just kvinnors arbetstillfällen och även andra. Då säger man att det inte kan åtgärdas därför att man först kräver tillväxt och sedan kan fördela resurserna. Men den svenska positionen i Kina var just den, när man diskuterade med andra länder, att även om man har små resurser kan man fördela inom dessa. Nu var det inte det som jag skulle ägna min tid i talarstolen åt, men jag tycker att debatten var värd att kommentera. I dag har vi över en halv miljon arbetslösa. Samtidigt arbetas det övertid som motsvarar över 130 000 årsarbetstillfällen. Enligt Konjunkturinstitutet fortsätter övertidsuttaget att öka. För alla som är arbetslösa och som upplever att de inte behövs måste situationen te sig bisarr. Samtidigt finns det en växande tendens inom de traditionellt kvinnliga områdena - det gäller både privat och offentlig sektor - att allt fler kvinnor tvingas acceptera deltidsanställningar eller visstidsanställningar som varvas med a-kassa. Med den bakgrunden och den utvecklingen är det mycket lätt att förstå Lillemor Arvidssons hårda kritik mot regeringens beslut att deltidsanställda skall förlora pengar från a-kassan efter en ersättningsperiod. Regeringen slår alltså mot de deltidsarbetslösa kvinnorna, i stället för att lagstifta om företrädesrätt till heltidsanställning och begränsning av övertidsuttaget så att fler arbetstillfällen skapas. När man känner till det här är det tråkigt att höra arbetsmarknadsministern säga att det inte blir några förändringar i arbetsrätten, i alla fall inte i höst. Det blir ingen begränsning av övertidsuttaget och ingen företrädesrätt till heltidsanställningar. Eller vad var det arbetsmarknadsministern sade? Om vi inte gör någonting riskerar många kvinnor att hamna i ett B-lag på arbetsmarknaden, där de för evigt är tvingade att leva på tillfälliga jobb och deltidsanställningar, som ger lägre lön och som kronan på verket en låg pension. Redan i dag vet vi att det finns ett lönegap mellan män och kvinnor, en tydlig lönediskriminering. Vi har också ett arbetstidsgap. Män arbetar 41 timmar i veckan med lönearbete, och kvinnor arbetar 27 timmar. När vi diskuterar det här med löneskillnader skall vi alltså plussa på också arbetstidsgapet, och då växer lönegapet till en avgrund. Om den här utvecklingen fortsätter har vi snart - om vi inte redan är där - ett samhälle där kvinnorna knappt kan leva på sitt arbete, medan männen, dvs. de som har jobb, nästan arbetar ihjäl sig. Vem vill ha det så? Det kanske finns en och annan arbetsgivare som vill det. Vi har alltså i dag den högsta arbetslösheten sedan 30-talet, och arbetet är ojämnt fördelat. Det är då frågan om arbetstidsförkortning kommer upp. Kommer vi någonsin att kunna åtgärda den här bilden, om vi inte aktivt börjar driva frågan om arbetstidsförkortning? Det krävs alltså, enligt Vänsterpartiets mening, både en begränsning av övertiden och en arbetstidsförkortning. Andra länder har gått före. Jag tycker att Barbro Johansson från Miljöpartiet väl har redogjort för hur det ser ut ute i världen, så det tänker jag hoppa över. Nu sitter en arbetstidskommitté, som inte kommer att vara klar i december. Arbetsplanen sträcker sig långt in på våren 1996. Det är bra, men vad som är mindre bra är att hela den här frågan alltid skjuts upp och man säger att frågan utreds. Under tiden händer ingenting. Vi håller på att fastna i arbetslöshetsträsket och den tudelade arbetsmarknaden. Vad vi i Vänsterpartiet har föreslagit är att 1 miljard nu skall avsättas för att utveckla försök i Sverige och få konkreta kunskaper om vad en arbetstidsförkortning innebär när det gäller kostnader, minskad arbetslöshet, löneskillnader och ohälsotal. Vi föreslår alltså 1 miljard för försöksverksamhet. Vi vet då att det samtidigt avsätts 40 miljarder till passiv arbetslöshetsersättning, men inga aktiva åtgärder. Också i den dimensionen och i den jämförelsen vore det här väl använda pengar. Just nu är det många som driver den här frågan, bl.a. centerkvinnor och socialdemokratiska kvinnor, och jag är glad för det. Men jag vill påpeka att jag tycker att det är viktigt att man också driver frågan härifrån riksdagen.

Fru talman! Mytbildningen om Socialdemokraternas påstådda svek mot vallöftena är nu i full gång i medierna, påhejade av vissa i oppositionen. Budskapet exemplifieras huvudsakligen med att vi skulle ha lovat att på kort tid minska arbetslösheten och höja arbetslöshetsersättningen och att inga besparingar antyddes. Detta budskap illustreras nästan alltid av favoritbilder i TV från demonstrationerna utanför Låt mig inledningsvis kort bemöta denna mytbildning. För det första gällde demonstrationerna införandet av den allmänna obligatoriska a-kassan och försämringarna i arbetsrätten, ingenting annat. Den sänkta ersättningsnivån i a-kassan och karensdagarna var redan beslutade under vårriksdagen. På partikongressen i september 1993 beslutades att det inte fanns några pengar för en höjning av ersättningsnivån i akassan. För det andra kan var och en studera det valmanifest som vi socialdemokrater gick till val på. Det finns inget annat löfte än att stora uppoffringar skulle komma att krävas för att sanera statsfinanserna och minska arbetslösheten. Däremot måste jag medge att åtminstone jag underskattade omfattningen av och djupet i det ekonomiska moras som den borgerliga regeringen lämnade efter sig. Vi underskattade kanske också svårigheterna att få tillbaka åtminstone merparten av de 500 000 jobb som försvann under den borgerliga regeringstiden. Det var en förlust som innebar att 20 års sysselsättningsökning raderades ut på tre år. För att hantera den ekonomisk krisen och få ned arbetslösheten finns det inga enkla lösningar. Det krävs en kombination av en rad olika beslut, uthållighet och hårt arbete - ett arbete som vi nu glädjande nog börjar se resultat av. Vi underskattade däremot inte vikten av att få i gång tillväxten i ekonomin för att reda upp både statsskuld och sysselsättning. Med en tillväxt på närmare 4 % kan vi också se en kraftig uppgång av nya jobb. De 100 000 jobben har tidigare nämnts. Det är en mycket kraftig sysselsättningsökning. Man vågar inte ens tänka tanken vad som skulle ha hänt om tidigare års utebliven tillväxt hade fortsatt; hur många ytterligare jobb skulle då inte ha försvunnit? Tyvärr grusas glädjen över uppgången av att den ekonomiska situationen i kommuner och landsting leder till ytterligare personalminskningar. Det leder till en svår situation för många kvinnor. Många jobb försvinner, samtidigt som möjligheterna till förvärvsarbete minskar. Det här visar hur viktigt det är att prioritera verksamhet framför transfereringar. Vi är många som hoppas att den här ökade tillväxten och de därmed ökade intäkterna skall möjliggöra för vår gemensamma sektor att bibehålla personalen i större utsträckning. Det som inte heller underskattades före valet var behovet av en sänkt ränta. Det sätter som bekant fart på byggandet och tillväxten, och det förbättrar ekonomin både för hushåll och för kommunerna. Äntligen är räntan på väg ned. Men det kanske hade både gått fortare och skett tidigare om vi inte hade haft en före detta moderat statssekreterare som riksbankschef, som dessutom av expertisen nu har utsetts till världens sämste. Är det inte märkligt att de ekonomiska experterna i vårt land är så flitiga och snabba att kommentera riskerna med låglönesatsningar men så ovilliga att intressera sig för och debattera det som de definitivt borde kunna, nämligen räntepolitikens förutsättningar och inriktning. För att återgå till frågan om kvinnornas arbetsmarknad gör utvecklingen i den gemensamma sektorn och de strukturförändringar som sker inom de här traditionella kvinnliga yrkesområdena att särskilda insatser måste göras. Vi socialdemokratiska kvinnor tycker att det är bra att regeringen har tillsatt en utredning om kvinnors arbetsmarknad - nu och i framtiden. Men det krävs mer. Vi tycker att arbetsmarknadspolitikens resurser måste användas på ett bättre sätt. Det måste ännu mera riktas mot de grupper som riskerar att slås ut från arbetslivet och som är i behov av kompetensutveckling. Ett viktigt inslag i tillväxtpropositionen borde vara en satsning på kompetensutveckling riktad till lågutbildade kvinnor och kvinnor i branscher med strukturförändringar. Kvinnornas arbetsmarknad förändras nu på ett sätt som motsvarar flera varvskriser. Det syns dock inte så tydligt, eftersom den än mera långsam och omfattar tusentals arbetsplatser. Jag tycker, liksom Ingrid Burman, att vi nu borde ägna oss åt att diskutera hur vi skall ta ut den framtida standardökningen. Kanske är det dags att ta ut den i kortare arbetstid framför en löneökning. Vi socialdemokratiska kvinnor tror inte att arbetslösheten kan minskas genom en arbetstidsförkortning, och det är viktigt att säga. Vi vill varken dela på jobben eller arbetslösheten. Däremot anser vi att en arbetstidsförkortning kan ge bidrag till en minskad arbetslöshet. Vi tror också att det kan vara en väg att gå för att lösa problemet med det ökade deltidsarbetandet och ta itu med det omfattande övertidsarbetet. Självfallet skulle en arbetstidsförkortning ge en omfördelning av det obetalda och det betalda arbetet. Kvinnor och män skulle få möjlighet att dela på ansvar för hem och barn. Det skulle också innebära ett bättre liv för oss alla.

Fru talman! Elver Jonsson vidimerade i sitt inlägg den mytbildning som jag vill hävda pågår inom medier och bland de borgerliga partierna. De som var och lyssnade på det som sades i de stora demonstrationerna utanför detta hus den 15 december vet att Ingvar Carlsson inte sade att ersättningen i a-kassan skulle höjas upp till 90 %. Det skulle ha varit en omöjlighet och ett brott mot det som sades på partikongressen i september 1993. Den här mytbildningen som man nu ägnar sig åt har, som sagt var, ingenting med verkligheten att göra. De beslut som gällde nivån och karensdagarna i a-kassan fattades under våren av vårriksdagen. Demonstrationerna som 1993 gjordes utanför detta hus gällde införandet av den allmänna, obligatoriska akassan och försämringarna av arbetsrätten. Det är förslag som innebar en enorm maktförskjutning i det svenska samhället, där man från borgerligt håll ville gynna arbetsgivarna på bekostnad av löntagarna. Det var detta som det handlade om. För att återgå till de jobb som har försvunnit är det ändå ett faktum, Elver Jonsson, att under den borgerliga regeringstiden försvann 500 000 jobb. Det var ett fullständigt ras under den borgerliga regeringstiden, som mycket berodde på den uppgivenhet och den handfallenhet som betecknade den borgerliga regeringens arbete. Detta var särskilt tydligt under det sista året då det helt brakade samman för de borgerliga partierna. Då blev ingenting gjort.
Fru talman! Beträffande mytbildningen är det väl ingen tvekan om att sagesmannen själv har medverkat till den. Det var ett mycket smart tal. De LO-folk hemifrån som nu kommer till tals med mig och säger att de faktiskt uppfattade att det var så här får väl Berit Andnor tala till rätta. När det gäller arbetsrätten har jag många gånger sagt att den förra regeringen gjorde en försiktig förändring, men att den psykologiskt betydde mycket. Nu kommer en försiktig återställare, men psykologiskt är den stor. Det är ingen tvekan om att den har varit hämmande när det gäller nyanställningar. Men jag anser att det är positivt att regeringen ändå medger att man behöver ompröva en del av detta, även om man nu lägger ut det på entreprenad till parterna. Så till talet om raset i arbetstillfällen. År 1990 började detta, skriver arbetsmarknadsminister Anders Sundström i sin rapport denna vecka. Sedan är det en naturlag att om man rasar utför i en utförsbacke så blir det högre tempo i nedre delen av backen än i början. Det viktiga är att konstatera att medan arbetslösheten ökade 1991 så minskade den 1994. Vändpunkten hade kommit, och det gäller att nu få fart på utvecklingen. Vad gäller det tempo som frågorna hanteras med kan den nuvarande regeringen ännu inte berömma sig.
Fru talman! Men, Elver Jonsson, titta på detta år då vi har haft en socialdemokratisk regering. Har inte den socialdemokratiska regeringen handlat - och det mycket kraftfullt? Menar Elver Jonsson det? Vi såg som vår största uppgift att få kontroll på ekonomin. Har vi ingen kontroll lönar det sig i princip inte alls att diskutera vad vi skall göra i riksdagen och i regeringen. Det viktiga har varit att få kontroll på ekonomin. Det gäller att få stopp på statsskuldens ökning och få ned budgetunderskottet så att vi har situationen under kontroll, så att vi kan börja diskutera samhällsförändring och samhällsutveckling framöver. Om detta måste vi ju vara överens. Här har den socialdemokratiska regeringen varit oerhört handlingskraftig. Det har varit nödvändigt. Det har varit en akut kris, som vi ännu inte har kommit ur. Det har varit det absolut viktigaste. När det gäller arbetsrätten sade Elver Jonsson att det var en försiktig förändring. Det sätt varpå den borgerliga regeringen körde igenom det här förslaget var en utmaning mot löntagarna. Det var en mycket stark utmaning mot samtliga löntagarkollektiv. Den socialdemokratiska regeringen har gått tillbaka och försökt skapa ett nytt samförstånd när det gäller arbetsrätten - att skapa ett samförstånd mellan parterna på arbetsmarknaden. Detta diskuteras just nu i arbetsrättskommissionen. Det tycker vi är den rätta vägen att gå. Det skall inte vara fråga om en konfrontation. Vi har ingen önskan, som den borgerliga regeringen hade, att förstärka arbetsgivarnas rätt på löntagarnas bekostnad. Det var det som det handlade om. Det var en kraftig markering. Det var ett beställningsverk ifrån arbetsgivareföreningen som ni villigt ställde upp på att genomföra.
Fru talman! Berit Andnor lyfte fram arbetstidsfrågan, och jag är mycket glad för det. Jag tycker att det är bra att det socialdemokratiska kvinnoförbundet liksom centerkvinnorna har börjat driva frågan i tidningsartiklar, intervjuer och även från talarstolen. Min fråga lyder: Kommer Berit Andnor och socialdemokratiska kvinnoförbundet också att ta det fulla ansvaret och rösta för förslag i den riktningen när förslagen läggs fram? Vänsterpartiet har lagt fram en rad förslag. Vi tänker fortsätta att lägga fram förslag, men tyvärr så har vi inte fått stöd i de konkreta förslagen, inte ens när det gäller att initiera provverksamhet. Men jag förutsätter att Berit Andnor det socialdemokratiska kvinnoförbundet har mod och kurage nog att stödja förslagen i stället för att bara diskutera frågan. Berit Andnor tog också upp andra områden där jag delar hennes uppfattning om vad som är viktigt för framtiden. Det gäller kompetensutvecklingen och kvinnornas arbetsmarknad i kommunerna. Vi har precis samma uppfattning i de frågorna. Även på dessa punkter har Vänsterpartiet lagt fram förslag som leder i den riktning som Berit Andnor talade om. Tyvärr har Berit Andnor i ett tidigare skede, som ledamot i arbetsmarknadsutskottet, motverkat de förslagen. Kan jag uppfatta Berit Andnor som att hon har ändrat inställning?
Fru talman! För att börja med arbetstidsfrågan så tror jag nog att vi är överens om att det kan vara bra med en arbetstidsförkortning på sikt. Av det jag förstår av vad Ingrid Burman sade tidigare i sitt inlägg och det hon säger nu skiljer sig däremot våra uppfattningar om hur detta skall gå till. Om Ingrid Burman hade lyssnat noga på vad jag sade skulle hon kunnat konstatera att jag sade att jag tycker det är dags att vi nu börjar diskutera hur vi i framtiden skall ta ut den standardökning vi kan se. Skall vi ta den i löneökningar, eller skall vi använda utrymmet till att förkorta arbetstiden? Det var det jag sade. Detta är också en fråga för parterna. Däremot tycker jag det är oerhört viktigt att vi gemensamt driver en opinion just för en förkortad arbetstid eftersom den skulle innebära så många andra fördelar, t.ex. att kunna dela det betalda och obetalda arbetet. Men för oss handlar det inte om att dela på jobben. Det handlar inte om att dela på arbetslösheten. Vi måste ha en sysselsättningsökning. Detta skiljer oss från Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Vi ser det inte nödvändigt att gå in med samhällspengar för att lösa frågan om förkortad arbetstid. Det finns det inte pengar för. Däremot tycker vi det är intressant att diskutera hur en framtida standardökning skall tas ut. Kompetensutvecklingen får jag återkomma till eftersom min tid gick ut nu.
Fru talman! Berit Andnor säger att Socialdemokratiska kvinnoförbundet kan tänka sig en arbetstidsförkortning på sikt, och att det beror på att man inte vill gå in med statliga medel, utan att det är parterna som skall göra upp om hur den skall tas ut. Då kan jag konstatera att det visst finns en skiljelinje. Vi tycker det är väldigt angeläget att hantera arbetstidsfrågan nu. Det visar inte minst övertidsuttagen och den sneda fördelningen av arbetstid mellan könen. Det visar sig också internationellt att en arbetstidsförkortning ger sysselsättningseffekter. Vi behöver sysselsättning i det här landet nu. Också många många andra skäl talar för en arbetstidsförkortning, men låt oss inte glömma att det även finns sysselsättningseffekter. För att konkretisera det här och göra det på ett bra sätt och se alla effekterna har Vänsterpartiet föreslagit en försöksverksamhet. Vi vill kartlägga kostnader. Vi vill se sysselsättningseffekter. Vi vill titta på ohälsotal, arbetsolyckor, på vad människor vinner och förlorar, vad samhället vinner och förlorar. Vi vill inte fastna i den fälla som den gamla arbetstidsutredningen hamnade i, där man körde med simulerade modeller och teoretiska antaganden som gav ett resultat, medan verkligheten i internationella undersökningar på ställen där man genomfört detta visade ett annat resultat. Det har varit Vänsterpartiets förslag som vi hittills inte har fått stöd för.
Fru talman! Sex timmars arbetsdag har varit ett mål för de socialdemokratiska kvinnorna nu i över 20 år. Vi skulle naturligtvis vilja för oss alla att vi kunde ned till sex timmars arbetsdag. Däremot, Ingrid Burman, det som skiljer Vänsterpartiet och de socialdemokratiska kvinnorna åt är att vi är realistiska. Vi ser att det i dag inte finns något utrymme för en arbetstidsförkortning av det slag som förespråkas av Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Vi säger att vi tycker att det är dags att diskutera hur vi skall ta ut en framtida standardökning. Skulle det inte kanske vara dags med en förkortad arbetstid i stället för löneökningar? Skulle det kanske inte också vara så att vi skulle kunna lösa problematiken med deltidsarbetet och övertidsarbetet? Kanske skulle vi på sikt kunna närma dessa två grupper till varandra. Vi tycker det är fel att resonera som om man skulle kunna lösa problemet med arbetslösheten genom att sänka arbetstiden. Ingenting säger det. Vi tycker det är fel att dela på jobben, vi tycker det är fel att dela på arbetslösheten på det sätt som förespråkas av Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Det är oerhört viktigt att vi får en bred och omfattande kompetensutveckling som kommer i första hand de grupper till del som är i största behov av det. Enligt min uppfattning är det oerhört viktigt att regeringen nu skapar ett utrymme för att ge lågutbildade kvinnor en kompetensutveckling, kvinnor som arbetar i branscher som står inför stora förändringar. Det gäller kvinnor inom de kontorsadministrativa områdena, men också en del av de kvinnor som jobbar inom den gemensamma sektorn. Det är oerhört viktigt. Som jag sade i mitt inledningsanförande, så hoppas jag verkligen att detta kommer med i tillväxtpropositionen.
Fru talman! Berit Andnor brukar normalt sett göra sansade inlägg som överensstämmer med verkligheten. Jag reagerade därför på en punkt, när hon talade om att det var en mytbildning om socialdemokratins svek, att det skulle underblåsas av oppositionen som vill skapa en sådan bild. Den behöver inte underblåsas av oppositionen. Det är faktiskt verkligheten att socialdemokratin har svikit, inte minst på det arbetsmarknadspolitiska området. Det budskapet når en varje dag, både i personliga kontakter och via tidningssidorna - inte minst från era egna tidningar. Jag citerade tidigare Folkbladet hemifrån Norrköping. Rubriken från i lördags: Infria era löften. Det står under den: Varför sviker de socialdemokratiska politikerna löftena? undrar ungdomarna. Det är era egna som undrar det. Vi kan läsa fackförbundspressen, LO-tidningen, ja, vilken tidning som helst som säger samma sak. Detta är ingen mytbildning. Det är verkligheten att ni faktiskt har svikit era löften. Sedan säger Berit Andnor att tyvärr leder politiken till ytterligare personalminskningar i kommuner och landsting. Det är också ett svek! I valrörelsen sade ni att ni inte skulle röra verksamheterna ute i kommuner och landsting. Nu sägs personal upp just i kommuner och landsting, personal i omsorgerna och i sjukvården. Detta är ett svek, det är ingen mytbildning.
Fru talman! Jag får väl börja med att tacka för berömmet från Dan Ericsson att jag gör sansade inlägg och att de brukar stämma med verkligheten. Jag vill dock hävda att det gäller även det inlägg jag gjorde just nu. Det är en mytbildning i gång just om a-kassan och ersättningsnivåerna. Det är en mytbildning om den gemensamma sektorn och den politik vi har fört det här året. Den politiken har varit nödvändig och har varit mycket tydligt beskriven i det valmanifest vi gick till val på. Ingen har kunnat vara okunnig om vilken politik som skulle föras. Det absolut viktigaste för oss är att få kontroll på ekonomin och att få en ekonomi i balans. Till skillnad från de borgerliga partierna har vi kraften och möjligheten att ta itu med de problem som den svenska ekonomin brottas med. Det visar det år som vi har regerat. Vi har lagt ett gigantiskt besparingsprogram som nu börjar ge positiva effekter. Vi ser dem inom en rad olika områden. När det gäller den gemensamma sektorn är det precis som Dan Ericsson säger på det sättet att vi tog ett beslut på vår partikongress där vi sade att vi skall prioritera det gemensamma. Det innebar att vi samtidigt sade att om vi skulle skära skulle vi göra det i transfereringssystem. Till skillnad från de borgerliga partierna har vi levt upp till det vi sade. Däremot har den gemensamma sektorn inte tillförts resurser. Den borgerliga regeringens planer var ett gigantiskt besparingspaket på 35-40 miljarder inom kommuner och landsting. Det var det man skulle genomföra om man hade kommit till makten efter valet i höstas. Det hade inneburit enormt stora nedskärningar inom kommuner och landsting med omfattande uppsägning av personal. Har Dan Ericsson glömt vad han beslutade tillsammans med de andra borgerliga partierna?
Fru talman! Våra verklighetsbilder skiljer sig något åt. Det är ändå bra att Berit Andnor nu erkänner det löfte som man mycket tydligt gav väljarna: Man skulle inte röra verksamheten ute i kommuner och landsting. Berit Andnor säger att det är en mytbildning när vi hävdar att det är ett svek mot detta löfte när man säger upp personal i kommuner och landsting runt om i landet. Man säger upp personal inom äldreomsorgen, barnomsorgen och sjukvården. Det är ett tydligt exempel på svek. Det handlar inte om någon mytbildning. Det ser de människor som finns ute i verkligheten och som drabbas av denna politik. Det slår med full kraft tillbaka på er själva att ni utfäst löften som ni nu sviker. Det handlar inte om mytbildning. Berit Andnor kan sedan försöka dribbla med 35 miljarder inom den kommunala sektorn. Berit Andnor vet att det inte stämmer. Debatten handlar om om det var en mytbildning eller inte. I sin förra replik bekräftade Berit Andnor att det inte är någon mytbildning utan ett klart svek av de löften som socialdemokraterna gav i valrörelsen.
Fru talman! Nu har vi ett facit över vad den borgerliga regeringen åstadkom under tre år. Det försvann 100 000 jobb inom den gemensamma sektorn. Det är ett faktum. Den borgerliga regeringen hade planer på att göra ytterligare nedskärningar inom den gemensamma sektorn som motsvarade 35-40 miljarder. Det är en enorm nedskärning som skulle ha genomförts om olyckan hade varit framme och ni hade fått sitta kvar och regera. Det vi sade på partikongressen att vi skulle göra och det vi genomförde när vi kom i regeringsställning var att prioritera den gemensamma sektorn. Det har också fått konsekvenser när det gäller nedskärningarna i övrigt. Det har varit nödvändigt för att stabilisera ekonomin att få stopp på statsskuldens ökning och få ned budgetunderskottet. Som jag sade tidigare kunde ingen, inte ens Dan Ericsson, vara okunnig om vilken politik den socialdemokratiska regeringen skulle komma att föra. Det stod klart och tydligt i det valmanifest som vi gick till val på. Det är det som vi också genomför. Så är det,

Fru talman! Vi har tre huvudfrågor, förkunnade dåvarande partisekreteraren, numera vice statsminister och jämställdhetsministern Mona Sahlin, vid politikerveckan i Almedalen för ungefär 15 månader sedan. Hon sade: Det är jobben, jobben och jobben! Det är bra. Det är enligt vänsterpartiets mening en helt riktig prioritering. Men de numera klassiska tiondelar som Ingvar Carlsson talar om har uteslutande kommit männen till del, medan kvinnors arbetslöshet stadigt ökar. Tyvärr tvingas jag att, i likhet med andra, konstatera att det är 16 000 fler kvinnor öppet arbetslösa i dag än för ett år sedan. Att sysselsättningen har ökat med 100 000 på ett år är bra, men det är en klen tröst för alla kvinnor som är arbetslösa och har blivit det det senaste året. Sedan september förra året har arbetslösheten ökat med 44 kvinnor per dag, antalet deltidsarbetslösa med 30. Det här är bara toppen av ett isberg. Detta är ett faktum, trots att vi numera har en jämställdhetsminister. På 1950 och 1960-talet behövde den svenska industrin kvinnors arbetskraft, och då ställde vi upp. På 1970 och 1980-talet var det den offentliga sektorn som behövde oss och då ställde vi också upp. Vi fick sällan någon personalutveckling. Vi accepterade deltid och vikariatsanställningar. Nu duggar varslen tätt inom den offentliga sektorn. Örebro, Östergötland, Gotland, Blekinge, Skaraborg och flera andra län står i begrepp att varsla personal. Vi hörde i går att ca 40 000 blir berörda nästa år. Samtidigt får vi larmrapporter om att kvaliteten i vård och omsorgssektorn urholkats mycket kraftigt. De som jobbar kvar i den här sektorn balanserar hela tiden på gränsen av sin förmåga. Det är ju fullständigt absurt att bädda ner gamla människor mitt på dagen p.g.a. pesonalbrist, samtidigt som det finns många som både kan och vill jobba inom äldrevården. Det är ju knappast någon brist på orderingång, om man säger så. Fru talman! 180 000 kvinnor är öppet arbetslösa. Till detta skall läggas ungefär 114 000 som är ofrivilligt deltidsarbetslösa och 67 000 som finns i åtgärder. Vi är många som delar dessa kvinnors oro över hur det skall bli i framtiden. Vi vill inte tjäna som konjunkturutjämnare och vi vill inte tillbaka till spissektorn. Männen har kunnat dra nytta av konjunkturuppgången. De nya jobben har ju kommit till inom de mansdominerade sektorerna, främst inom industrin. Eftersom kraven på tekniskt utbildad personal är större i dag, har kvinnors chanser till jobb inom industrin minskat. Det är också oroande, vilket även andra har nämnt, att antalet nyanmälda platser minskat med 23 % jämfört med samma tid förra året. Jag tycker att det är viktigt att tydliggöra att den offentliga sektorn är en del av arbetsmarknaden. Den utgör ungefär 60 % av kvinnors arbetstillfällen. Regeringen har satsat mycket kraftigt på en utbyggnad av telekommunikationer, underhåll av vägar och järnvägar och ROT-projekt. Det är bra och nödvändigt för näringslivet med infrastruktursatsningar, men vad skulle t.ex. ABB och Volvo ha varit om det inte fanns daghem för deras anställdas barn, om det inte fanns skolor som utbildade för deras behov, om det inte fanns sjukvård och om det inte fanns äldreomsorg? Vi måste såväl inse som acceptera att den offentliga sektorn är en förutsättning för en framgångsrik enskild sektor. Nu tvingas tusentals anställda inom den kommunala sektorn gå ut i strejk för rättvisa löner. Kommunförbundet försöker skrämma facken genom att hota med att 42 000 jobb försvinner om SKTF och SKAF får igenom sina lönekrav. Jag tycker att det är viktigt att påminna om att bakom varje varslad eller uppsagd offentliganställd finns ett politiskt beslut. Det här är ingen lyxstrejk. Den berör mycket stora grupper som i bästa fall ligger på en lönenivå på Kvinnor i offentlig sektor tjänar sämst av alla på den svenska arbetsmarknaden. Det håller på att utvecklas en typ av kvinnolöner helt i strid mot svensk lagstiftning. Man kan ju fundera över varför det skall löna sig så mycket mer att montera robotar än att vårda sjuka och gamla. Det är naturligtvis parterna som har ansvar för förhandlingar. Jag säger inget annat och jag menar inget annat. Men det är vi politiker som fattar de ekonomiska besluten. Fru talman! Långsiktigt kommer behovet av utbildning, äldrevård och barnomsorg att öka. Om vi vill ha ett samhälle där alla människor har samma värde måste det finnas ett system som fördelar utbildning och omsorg med en solidarisk finansiering. Vänsterpartiet menar att den organisationen finns i kommuner och landsting. Den behöver utvecklas, både för anställda och för ett ökat medborgarinflytande - inte avvecklas. Vänsterpartiet har länge förespråkat en kommunakut för att hjälpa kommuner med hög skatt och hög arbetslöshet. Därigenom kan man bl.a. förhindra fler uppsägningar. Vi tycker också att det är rimligt att den kommunala sektorns andel av BNP inte minskar. Vi menar att kommuner och landsting måste få del av kommande tillväxt. Vård, omsorg och utbildning måste gå före ökad privat konsumtion. Vad som också behövs är en bred satsning på kompetenshöjning så att alla arbetslösa får en rimlig chans på den nya arbetsmarknaden. Jag instämmer helt i det som Berit Andnor nyss sade.

Fru talman! Vi kan kassera in den största sysselsättningsökningen på 25 år, sade arbetsmarknadsminister Anders Sundström i sitt anförande för en stund sedan. Sedan sade han också att ungdomsarbetslösheten är på väg ner. Det är riktigt, det är glädjande, och det är bra. Men fortfarande är alltför många människor arbetslösa, och möjligheterna och tillgången till arbete är inte lika fördelade över landet. Den prognos som Länsarbetsnämnden i Örebro län har gjort och som gäller från oktober 1995 till december 1996 är inte någon uppmuntrande läsning, och den visar också att arbetsmarknadsläget i länet är bekymmersamt. Den positiva trend som vi tidigare kunde se är över nu. Utvecklingen på länets arbetsmarknad kommer inte under resten av prognostiden att medföra någon fortsatt ökning av sysselsättningen, enligt länsarbetsnämndens bedömning. Särskilt bekymmersamt är läget i länets västra och norra delar. Fru talman! "Jag drömmer om att få ett jobb efter skolan." Så börjar en dikt som en gymnasieelev i Karlskoga skrev för en tid sedan. Det borde inte vara en dröm. Det borde vara en självklarhet att få ett arbete. Men så är det inte för många ungdomar i dag. Ungdomsarbetslösheten i tio av länets tolv kommuner ligger över vad som gäller för hela riket. I Karlskoga är siffran för ungdomar mellan 18 och 24 år som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden 30 %. I grannkommunen Hällefors är siffrorna ännu mer förskräckande. 37 % av ungdomarna saknar fotfäste på arbetsmarknaden och har gjort så länge. Det är inte bara för ungdomar som arbetsmarknadssituationen i Karlskoga-Degerfors-området är bekymmersam. Beslutet om nedläggning av stålverksdelen inom Avesta Sheffield i Degerfors ligger fast. Det innebär att mellan 200 och 400 jobb är i farozonen. Den stora efterfrågan på stål har hittills inneburit en tidsfrist för företaget, men det definitiva beskedet om hur många som skall gå från sina jobb kommer nu under hösten. Vilka konsekvenser de nya försvarsbesluten kommer att få för försvarsindustrin i Karlskoga oroar naturligtvis också många. Det finns i Karlskoga en mycket hög teknisk kompetens, som det är viktigt att kunna behålla. Arbetet med att hitta lösningar har redan påbörjats. Nu gäller det att arbetet inte stupar på grund av brist på finansiella medel. Möjligheter kan naturligtvis öppnas både för Karlskoga och för grannkommunerna, som tillhör den del av Bergslagen som omfattas av EU:s strukturfonder. Att landstingen brottas med stora ekonomiska problem vet de flesta. Regionsjukhuset i Örebro tvingas säga upp 960 personer, och de flesta är kvinnor. Även för de båda andra länslasaretten blir det nödvändigt att säga upp personal. Sparbetingen på länsstyrelse, polismyndighet och försäkringskassa gör att ytterligare kvinnor blir utan arbete. Länsarbetsnämnden gör den bedömningen att mellan 1 500 och 2 000 personer i kommuner och landsting kommer att bli arbetslösa. Kvinnornas arbetsmarknad är hotad. Det gäller inte bara i Örebro län. Situationen är ju likartad över hela landet. Det är kvinnor som nu löper risk att bli långtidsarbetslösa om ingenting görs. I den sysselsättningsproposition som regeringen lade fram i våras fanns en hel del bra förslag på hur arbetslösheten skall bekämpas, men förslagen handlade till största delen om männens arbetsmarknad. För kvinnor saknas konkreta förslag. Man kan fråga sig: När kommer de? Det är ju bra att regeringen har tillsatt en utredning som skall arbeta snabbt och som skall vara klar i mars 1996, för att man eventuellt skall hinna få med åtgärder i kommande budget. Men det behövs också åtgärder nu. Det är inte särskilt uppmuntrande för dagens arbetslösa kvinnor att få veta att det i september nästa år kommer förslag på lösningar på deras problem. Olika åtgärder som riktas till arbetslösa kvinnor har aldrig vidtagits i någon större skala. Med en jämställdhetsminister och en delegation som skall arbeta med frågor om bl.a. arbete och löner, förväntar vi oss förslag som stärker kvinnornas möjligheter på arbetsmarknaden. Fru talman! Vi socialdemokrater i länet tog inför valet förra hösten fram ett program för hur vi ville arbeta med länet. Vi har som mål att under 90-talet skapa 30 000 nya arbetstillfällen i länet. Det är ett högt satt mål, men länets alla kommuner deltar med idéer och förslag. För att klara länets arbetsmarknadsproblem behöver alla goda krafter samverka. För att klara situationen och för att genomföra våra idéer behövs också en del förändringar i den traditionella arbetsmarknadspolitiken. Vi vill ha en friare användning av arbetsmarknadspolitiska medel i kommunerna. Vi vill ha särskilt riktade medel till områden med hög arbetslöshet. Det borde vara möjligt att ta ett samlat och förenklat grepp över samhällets stöd till regionalpolitiska och arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Vi är gärna ett försökslän, där man samlar alla resurser i en stor påse och försöker få ut det mesta möjliga av de tillgängliga medlen.

Fru talman! Som norrköpingsbo och östgöte borde man vara litet smickrad i dag, eftersom så många har tagit upp de varsel som ligger inom den offentliga sektorn, i kommuner och landsting, i Östergötland. Det är bara att hoppas att den oro som många har formulerat verkligen är uppriktigt menad. Ingen, allra minst de offentliganställda som nu är hotade - och det handlar tyvärr om ett par tusen - är betjänt av att bli använd som slagträ i den offentliga debatten. Jag hoppas därför att Anne Wibble och andra som har tagit upp de här problemen verkligen menar allvar med sitt engagemang. Situationen i kommuner och landsting och risken för uppsägningar där är ju inte något östgötaproblem, utan vi vet att det, precis som Maud Björnemalm påpekade nyss, förekommer varsel i ett stort antal landsting och tyvärr också i en hel del kommuner. I Halland, i Västernorrland, i Örebro - på flera ställen finns det varsel. Slutsatsen för mig är given: Om ingenting görs finns en uppenbar risk att de här varslen, om de leder till uppsägningar, kommer att leda till att den orimligt höga arbetslösheten fastnar på en hög nivå. Jag tycker att man skall vara ärlig i politiken. Man skall beskriva verkligheten så som den är. Därför vill jag gärna vara ärlig. Självfallet var det inte den här utvecklingen som jag och andra socialdemokrater beskrev i den förra valrörelsen. Vi sade tvärtom, vi sade att det är oerhört viktigt att besparingarna i första hand sker inom bidragssystemen och att vi så långt som möjligt skall förhindra att offentliganställda slås ut i öppen arbetslöshet. Vi betonade också och lade ut texten rejält om hur små ekonomiska vinster, om ens några, man kan göra genom att kasta ut offentliganställda i arbetslöshet, så länge den öppna arbetslösheten är så hög som den är i dag. De här argumenten använde vi i valrörelsen, och för min del är det självklart att detta fortfarande gäller. Skulle alla de varsel som nu ligger - i Norrköping, i Linköping, i Östergötland och på alla andra ställen - leda till uppsägningar, ja i så fall har jag förståelse för dem som menar att vi har svikit. Nu har en hel del gjorts. Berit Andnor och andra har gett en beskrivning. Regeringen och riskdagsmajoriteten har undanröjt en del regler som gör att man lokalt har större möjligheter att åtgärda problemen. Man kan använda resurserna friare, och uppgörelser kan träffas som gör att man i stället för att säga upp folk kan utbilda eller omskola människor som riskerar att bli arbetslösa. Det är bra. Dessa regelförändringar har varit nödvändiga och vi har länge efterlyst dem. Men verkligheten runt om i landet visar att det dock inte räcker med den här typen av regelförändringar. Det saknas emellertid pengar. Ytterligare resurser måste nämligen tillskjutas för den här typen av åtgärder för att vi skall kunna förhindra att alla varslen leder till uppsägningar och en ökning av den öppna arbetslösheten. Därför måste regeringen vidta ytterligare åtgärder - det är min slutsats. Jag är emellertid övertygad om att Anders Sundström är mycket slugare än Schlaug. Med tanke på att vi är mitt uppe i en brinnande konflikt mellan parterna inom den offentliga sektorn - Per Lager behöver inte se så orolig ut - tycker jag att Birger Schlaug var mer oslug när han blandade sig in i konflikten på arbetsmarknaden. Jag tycker att det är en självklarhet att vi politiker skall hålla tassarna borta. Jag räknar med att när konflikten väl har lagt sig kommer regeringen och arbetsmarknadsministern att ha en diskussion med parterna om hur man med gemensamma krafter kan förhindra att alla varslen leder till en ökning av den öppna arbetslösheten. I och för sig tycker jag inte, och jag tror att inte heller de arbetslösa tycker det, att det viktigaste för oss just nu är att diskutera huruvida det är socialdemokratin eller någon annan som har svikit och om den borgerliga kritiken är befogad eller inte. Är det så att vi har svikit? Nej, det tycker inte jag. Om det vore så att regeringen och vi i majoriteten här i riksdagen satt med armarna i kors när vi såg utvecklingen, skulle jag också sälla mig till den skara som tycker att vi skapade falska förväntningar i valrörelsen. Jag är dock övertygad om att så inte är fallet. Jag räknar nämligen med att regeringen återkommer med åtgärder som gör att vi kan förhindra nämnda utveckling och i stället för att få en ökad öppen arbetslöshet kan satsa på att använda nedgången framför allt till satsningar på ett rejält program för utbildning och vidareutbildning. Det innebär att vi förhindrar en ökad öppen arbetslöshet. Dessutom får människor en starkare ställning på arbetsmarknaden.
Fru talman! Lars Stjernkvist hade under den förra regeringens tid i tidningarna, och jag har tagit med dem hit, kravet: Sluta avskeda kommunanställda! Det var hans huvudkrav. Vi infriade faktiskt hans krav den gången. Vi lyckades hantera detta i Norrköping och i östgötalandstinget på ett sådant sätt att det inte skedde några avskedanden. Nu är situationen en annan. Det ligger ju ett antal varsel. Lars Stjernkvist säger att han, om varslen genomförs, kommer att ha förståelse för att man tycker att regeringen har svikit. Det är hedersamt, Lars Stjernkvist, att erkänna det. Men frågan är: Vilka slutsatser drar Lars Stjernkvist av detta inför kommande val?
Fru talman! Min slutsats är - och där är jag helt övertygad - att regeringen, som jag sade, kommer att förhindra att varslen leder till en ökning av den öppna arbetslösheten. Om jag skulle vilja fortsätta att polemisera skulle jag jag helt klart kunna räkna upp hur många jobb som försvann inom den offentliga sektorn under den förra perioden, men det har andra gjort mycket bättre än jag skulle göra. Jag bara konstaterar - och på den punkten vill jag, avslutningsvis, vara litet generös - att vi i denna kammare är betjänta av att när det finns skäl för det, men så är det inte alltid när det gäller Dan Ericsson, ta tillfället i akt och ge varandra beröm. Även när Dan Ericssons parti var i regeringsställning slogs Dan Ericsson för de offentliganställda och kämpade mot uppsägningar. Han fortsätter med det. Det är både konsekvent och bra. Också jag försöker uppträda på ett konsekvent och ärligt sätt i de här frågorna. Det vore dumt att slå varandra i skallen när vi är överens i sakfrågan.
Fru talman! Jag får returnera den vänligheten genom att säga att jag tycker att Lars Stjernkvist också är konsekvent när han fortsätter att driva nämnda krav. Jag uppfattade det han här sade så att han inte tänker bidra till att varslen utlöses. Han gav t.o.m. löftet att regeringen kommer att förhindra att varslen utlöses. Om han talar för regeringen i denna fråga är det faktiskt ett dramatiskt besked som vi här har fått. Jag hoppas att det blir som vi nu sagt. Därmed har Lars Stjernkvist och jag själv försökt att bidra till att man i dagens tuffa arbetsmarknadssituation inte medvetet driver offentligt anställda i kommuner och landsting ut i öppen arbetslöshet.
Fru talman! För att den som läser protokollet inte skall missförstå det hela och för att min betydelse skall få riktiga proportioner vill jag gärna säga att vad jag har försökt att ge uttryck för är det som jag själv tycker, tänker driva och står för. Dessutom är jag född optimist. Jag är fullt och fast övertygad om att det jag sagt så småningom kommer att vara också regeringens åsikt. Jag har inget skäl att tro motsatsen. Vad jag sagt är alltså vad jag själv står för och tycker. I all blygsamhet nöjer jag mig med att tala för mig i detta sammanhang.

Fru talman! Jag vill börja med något positivt. I det senaste pressmeddelandet från Länsarbetsnämnden i Stockholm kan man läsa: Sysselsättningen fortsätter att öka stadigt. Arbetslösheten sjunker, om än långsamt. Den kraftigaste tillväxten kommer inom uppdragssektorn och industrin. Det blir utvecklingen på Stockholms arbetsmarknad enligt länsarbetsnämndens höstprognos. Prognosen grundas främst på en enkätundersökning bland 1 700 företag i länet. Men jag kommer snabbt ner på jorden igen. I Stockholms stad är nu 45 000 personer utan arbete. Det är som ett fullsatt Globen fyra gånger om eller som nästan hela Gotlands befolkning och motsvarar en relativ arbetslöshet på 8,1 %, alltså något mer än riksgenomsnittet. Det finns ljusglimtar, men de lyser inte särskilt starkt. Det går fort att riva ner, men att bygga upp tar tid och kräver både långsiktighet och tålamod. För att klara målsättningen allas rätt till arbete krävs det många aktörer, ett långsiktigt tänkande, flexibilitet och, inte minst, ett nytänkande. Riksdag och regering har ett övergripande ansvar, men t.ex. regioner, kommuner och, framför allt, arbetsmarknadens parter har också ett ansvar för att fler arbetstillfällen kommer till stånd. En instans klarar inte allt. Vi måste också hela tiden ställa oss frågan: Gör vi rätt saker, kommer de vid rätt tidpunkt och ger insatserna fler arbetstillfällen också på lång sikt? Alla måste vi fundera över var de nya jobben kommer att finnas och utbilda människor därefter. Det krävs alltså ett nytänkande, ett erfarenhetsutbyte och många aktörer, och inte minst behövs det visioner för att klara de här frågorna i framtiden. Man kan inte strunta i ekonomin. Ordet tillväxt får inte klinga negativt i våra öron. Man måste vara realist för att få politisk kraft att driva utvecklingen framåt i positiv riktning. Det behövs en tilltro till investeringsviljan i vårt land. Det behövs en mycket aktiv samlad närings-, arbetsmarknads och, inte minst, utbildningspolitik. Det behövs kvalitativa åtgärder som inte får uppfattas stå i konflikt med regionalpolitiska åtgärder. Jag inledde mitt anförande med att redogöra för länsarbetsnämndens höstprognos. Den innehåller vissa tendenser som, tack och lov, är positiva. Men andelen långtidsarbetslösa är fortfarande mycket stor. Arbetslösheten bland utländska medborgare har i den här regionen t.o.m. ökat något jämfört med augusti Den ökade efterfrågan på arbetskraft väntas inte komma de långtidsarbetslösa till godo. Därmed förstärks den s.k. dubbla obalansen: brist på arbetskraft inom vissa kvalificerade yrken och samtidigt hög arbetslöshet. Rekryteringskraven bland företagen höjs successivt när det gäller baskunskaper, specialistkompetens och yrkeserfarenhet. Kunskaper i data och ett eller flera språk blir allt viktigare. Den här utvecklingen gör att lågutbildade personer med smal arbetslivserfarenhet får det allt svårare på arbetsmarknaden. Omställningar i arbetsorganisation och av produkter måste kunna ske snabbt och effektivt. För att klara en stenhård konkurrens behövs kunskapsöverföring, vidareutbildning, forskning och utveckling, det vi ofta kallar "fasta spelregler", och kanske framför allt framtidstro. Informationstekniken ökar lavinartat och påverkar inte minst mediesektorn. Här kan många nya jobb skapas, men det hänger återigen på just kunskapsutvecklingen. Teknisk utveckling kan dock aldrig ersätta människors möte med människor, även om vi just nu lever i en svacka där många tror så. Det kommer ett uppvaknande även på den punkten. Huvudstadsregionen är den viktigaste kontaktpunkten mellan det nationella ekonomiska systemet och den internationella marknaden. Regering och riksdag har ansvar för utvecklingen i hela landet och får inte falla för frestelsen att se ekonomisk tillväxt och social stabilitet i Stockholmsregionen som en nackdel för övriga landet. Att vi har det så "himla" bra i storstaden är en myt. Vi får inte stanna upp i utvecklingen, det får i så fall mycket negativa konsekvenser också för landet i övrigt. Fru talman! Jag är bekymrad över oppositionen. Moderaterna t.ex. uttalar sig gärna i olika sammanhang för att vara just ett storstadsparti. Det är därför med förvåning jag ser talarlistan i dag och noterar det ointresse som finns i de här frågorna. En stark huvudstadsregion är ett nationellt intresse. En stark huvudstadsregion utgör också en plattform som gagnar hela landet.

Fru talman! Ledamöter och åhörare! Att en stabil ekonomi är en nödvändighet för en framgångsrik arbetsmarknadspolitik är en självklarhet även för oss. Men visst känner jag mig, som flertalet inom arbetarrörelsen, pressad mellan den politiska viljan och de reella möjligheterna. De krav människor ställer på oss att pressa ner arbetslösheten är helt berättigade, vi har ansvaret. Man inser också att vi är den enda kraften som vill, kan och har möjlighet att klara arbetslösheten. En styrka i dag är att vi inte kritiseras för våra värden, som "arbete åt alla", i stället vill man se mer av vår politik, mer av kamp mot arbetslöshet, för solidaritet och jämställdhet. Fru talman! Man kan aldrig varna nog för ett tvåtredjedelssamhälle. Där är det tydligast att lågutbildade ställs utanför. Låg utbildning i kombination med invandrarbakgrund, handikapp eller att man är ung förstorar ytterligare problemet. Nu tilltar också oron för att de kvinnor vilkas arbetsuppgifter försvinner inom offentliga sektorn och kontorssektorn skall hamna i långtidsarbetslöshet, och att man inte på samma kraftfulla sätt som man tidigare har gjort för männen skall försöka åstadkomma arbetsmarknadsåtgärder som kommer tjejerna till del. Vi måste se till att huvuduppgiften inte endast handlar om att bekämpa arbetslösheten i procent, utan också om hur vi undviker en utslagning av stora grupper. Det senare är inte och kan inte vara ett ekonomiskt problem i första hand. Passivt stöd är inte heller gratis. Här måste vi, om vi skall komma framåt, få till en omfördelning av redan befintliga resurser. Men vi måste även utveckla metoder för att stärka människor, få dem att växa, åstadkomma en rejäl kompetenshöjning på bredden, och det börjar bli bråttom. Jag kan inte här dölja min besvikelse över att arbetsmarknadens parter inte lyfte fram behovet av kompetenshöjning i avtalsrörelsen, utan att man i stället valde debattinläggen. Under senare år har vi sett en utveckling i landet mot ett allt större aktivt ansvarstagande på området i våra kommuner. Detta är en positiv realitet som vi måste anpassa oss efter. Det handlar inte om att låta olika instanser förhandla med varandra. I stället borde den formella ansvarsfördelningen förändras så att man bättre tar till vara det lokala engagemanget, med större möjligheter till helhetssyn, där infrastruktur, barnomsorg, skola, m.m. har en plats. Lokala intressen behövs, och de medverkar också i dag till att hitta enklare regelverk, alltså mindre ingenjörskonst och mer smidighet vid övergångar mellan exempelvis arbete, arbetslöshet, arbetsmarknadsåtgärder och ett nytt arbete. Kanske arbete i kombination med studier, precis det som Anders Sundström debatterade med en annan ledamot tidigare i kväll. Att i samverkan med arbetsmarknadens parter finna lösningar för att underlätta övergången bidrar också till att stärka arbetslinjen. Det passiva stödet är alltid den sämsta lösningen, så även vid deltidsarbetslöshet. Men för att i grunden komma åt detta problem är det dags att på allvar överväga en lagreglering. Ofrivillig deltidsarbetslöshet är inte endast ett individproblem utan i dag också ett betydande samhällsproblem. I LO:s rapport Klass och kön 1995 framgår kvinnors svagare och försvagade ställning på arbetsmarknaden. Samtidigt som insikten om vikten av att ha ett arbete som man kan försörja sig på i dag är starkare än någonsin. Men lönefrågan skall vi nog akta oss för att ta upp här. Vi skall inte ha någon löneförhandling från den här talarstolen, som en del här i dag tycks tro. Jag har en fråga: Kan antalet tillfälliga anställningar tillåtas växa eller finnas kvar i nuvarande omfattning? Kan vi acceptera att tjejer ibland vikarierar under flera år hos samma arbetsgivare utan att få möjlighet till en fast anställning? Detta utan åtgärder. Jag tycker inte det. Här borde vi ha en ändring i arbetsmarknadslagstiftningen.

Fru talman! I det nya Europa som växer fram, där även Sverige är med och påverkar utvecklingen, kommer med all sannolikhet regionerna att spela en större roll än i dag. Mälardalen kan utvecklas till en sådan region - en europeisk framtidsregion. För några år sedan bildades Mälardalsrådet, när landstingen i Uppsala, Västmanland, Sörmland och Stockholm tillsammans med de flesta kommunerna inom dessa län gick samman för att se vilken nytta man kan ha av varandra. Det fanns ett behov av en enkel organisation - en regional arena - för att främja samarbetet. En gemensam strategi för näringslivspolitiken behöver utvecklas. Bättre och mer miljövänliga kommunikationer och god tillgång till högre utbildning i hela regionen är andra viktiga frågor som måste lyftas fram. Mälardalsregionens krafter bör samlas till en aktiv näringslivspolitik, bl.a. genom det samarbete som finns kring ALMI Företagspartner. Näringslivspolitiken skall stimulera till nyföretagande och skall stödja existerande små och medelstora företags finansiering och kapitalbildning. Mälardalen har flera konkurrensfördelar som lokaliseringsregion. Vi har välutbildade och välorganiserade arbetstagare. Vi har en god yttre miljö som ger möjlighet till unika kultur och naturupplevelser. Vi ligger vid Östersjön och har därmed närhet till de nya marknaderna som växer fram i de baltiska staterna och i Ryssland. Nu pågår ett arbete med s.k. gemensamt Interreg II, där man med hjälp av särskilda EU-medel mer generellt kan främja integrationen mellan olika regioner i den europeiska gemenskapen. Det pågående arbetet avser Mälarregionen, Åland och sydvästra Det gäller för Mälardalen att som region behålla och vidareutveckla dessa fördelar. I synnerhet har en framsynt miljöpolitik visat sig kunna vara en konkurrensfördel för företagen. Det är då viktigt att stödja företagsinvesteringar i miljövänlig teknik. Runt Mälaren byggs nu järnvägar som knyts ihop och som kommer att ge Mälarstäderna snabba och täta förbindelser. Länstrafikens huvudmän har bildat ett samarbetsbolag för att samordna planering och drift av den spårbundna kollektivtrafiken i hela Mälardalen. Näringslivets omstrukturering och internationalisering ställer nya krav på arbetstagarnas kunskaper och förmåga att anpassa sig till ändrade villkor och beredskap att byta arbete, utbilda och omskola sig kanske flera gånger under den yrkesverksamma tiden. Arbetsmarknadspolitiken, utbildningspolitiken och näringslivspolitiken måste därför ses i ett sammanhang. Arbetet med högskolefrågorna har visat på en stor obalans inom regionen. En stor andel elever går vidare till högre studier i Uppsala och Stockholm, medan det är betydligt färre i andra delar av regionen, exempelvis Norduppland. En jämnare tillgång till högskoleutbildning behövs i en framtid när kunskap och kompetens blir ett viktigt konkurrensmedel. Kvinnor i Mälardalen har bildat ett nätverk, ett kunskapsnätverk för kvinnor med intresse för regional utveckling med utblick Europa. Kvinnorna vill medverka till debatt och diskussion om Mälarvisionerna också utifrån kvinnornas och barnens perspektiv. Kvinnors delaktighet i utvecklingen av näringslivet och i samhällsplaneringen är både en kvalitets och en överlevnadsfråga för regionen som helhet. Fru talman! Ett samarbete på det sätt som sker i regionen kommer att gynna utvecklingen. Det är viktigt att understryka att arbetet kommer underifrån. Kommunerna och landstingen har själva påbörjat arbetet som sedan växt sig allt starkare. Vi har sett att vi har nytta av varandra. Medlemsavgiften är låg och administrationen liten. Detta sätt att arbeta för gemensamma mål tror jag kommer att nå framgång. Vi som vill vara med om det nya, vill lyfta blicken, vill se framåt, kommer att fortsätta denna typ av samarbete. Jag tror att den modell som vi har valt även skulle kunna passa andra delar av landet för att möta nya utmaningar, se möjligheterna i det nya Europa.

Fru talman! De regionala förvaltningsuppgifterna i Skåne är i dag fördelade på två länsstyrelser, tre sjukvårdshuvudmän, ett antal kommunförbund och en rad statliga sektorsorgan. Det råder alltså en betydande administrativ splittring på den regionala nivån, och olika myndigheter sysslar med delvis samma frågor. Den nuvarande länsindelningen lever alltså dåligt upp till medborgarnas rättmätiga krav på god, nära och snabb service oberoende av var man för tillfället befinner sig. Detta är uppenbart särskilt i Skåne, där läns och landstingsgränsen nu nästan helt har spelat ut sin roll. Efter flera års diskussion finns det i dag en betydande enighet om behovet av ett samlat styre för Skåne. Detta har lett till att landstingen och kommunerna på eget initiativ förberett en regional omorganisation bl.a. genom inrättandet av Skånestyrelsen. I Skånestyrelsen driver landsting och kommuner gemensamt en samarbetsprocess om utvecklingsfrågor som berör alla huvudmän. Skånestyrelsen skall åstadkomma en uppslutning kring en gemensam linje i regionala frågor. De tre sjukvårdshuvudmännen har å sin sida tillskapat en politisk styrgrupp inför det fortsatta arbetet mot Landstinget Skåne som är tänkt att bildas den 1 januari 1999. Alla frågor av principiell karaktär eller av större betydelse för den framtida verksamheten i Landstinget Skåne blir föremål för samråd i den politiska styrgruppen. Den statliga Regionberedningen, som också tillkommit på regionalt initiativ, lade nu i mars fram förslag om ny fördelning av uppgifter mellan staten, regioner och kommuner och om länens indelning. För Skåne föreslår Regionberedningen bl.a. att länsgränsen skall tas bort. Liknande förslag läggs fram beträffande Västsverige. Två grundläggande utgångspunkter har därvid varit vägledande - ökad demokrati och förbättrad effektivitet. Regionberedningen slår fast att om en region skall utvecklas gynnsamt måste den ha god förmåga att utnyttja sina förutsättningar och resurser. Det viktiga och intressanta som Regionberedningen föreslår i sitt betänkande "Regional framtid" är att det övergripande ansvaret för det regionala utvecklingsarbetet, som länsstyrelserna har i dag, överförs till landstingen. Med tanke på de viktiga funktioner som kommuner och landsting har i fråga om kollektivtrafik, fysisk planering, utbildning, hälso och sjukvård, kultur samt miljö som alla är av betydelse i utvecklingshänseende är det naturligt att så sker. I samarbete med kommuner, statliga myndigheter och andra intressenter skall landstinget formulera en strategi för regionens långsiktiga utveckling och ta fram program för vilka insatser som bör göras, hur de skall samordnas och finansieras. Frågan om länsindelningen i Västsverige och Skåne har alltså fått aktualitet genom regionala initiativ som har sin grund i en önskan om en mer effektiv hantering av offentliga uppgifter och ett ökat demokratiskt inflytande över de regionala angelägenheterna. I initiativen ligger också förslag till förändringar av länsgränserna. Regionberedningen föreslår att Skåne därmed utgör ett enda län. Det nya länet bör benämnas Skåne län och ha Kristianstad som huvudort för länsstyrelsen, residensstad. Berörda landsting förs genom länssammanslagningen författningsenligt samman. Därutöver bör för Skånes vidkommande Malmö kommun gå upp i det nybildade landstinget. Indelningsfrågan i Skåne skall också ses i ljuset av det samarbete som utvecklats i den sydsvenska regionen, som utöver Skåne omfattar Hallands, Kronobergs, Blekinge, Kalmar och Jönköpings län. I den sydsvenska regionen finns ett antal frågor som kräver en större bas för att kunna hanteras både rationellt, resurseffektivt och ur ett helhetsperspektiv. Ett exempel är samarbetet i Östersjöområdet. Det gemensamma samarbetsorganet Sydsams uppgift är att hävda Sydsveriges gemensamma intressen inom landet och internationellt. Det arbetet berörs inte genom länssammanläggningen i Skåne. Även förslaget om centralort för länsförvaltningen i ett Skånelän är en mycket viktig fråga. Regionberedningens motivering för förslaget av Kristianstad som residensstad är att det därigenom uppnås en bättre geografisk balans än vad en lösning med Malmö hade inneburit. Beredningen anser, helt riktigt, att den föreslagna länssammanslagningen har bättre förutsättningar att vinna en bred regional uppslutning med Kristianstad som centralort än om man väljer en lösning som bidrar till att ytterligare förstärka Malmös dominerande ställning i regionen. Det bör också beaktas enligt beredningen att en förläggning av residensstaden till Kristianstad är viktig för arbetsmarknadssituationen på denna ort, eftersom ett beaktansvärt bortfall av sysselsättningstillfällen annars blir följden. Regionberedningen har gjort ett mycket bra arbete, och dess olika förslag är välgrundade. I betänkandet öppnas det nya möjligheter för framtidens regionala folkvalda organ. Denna utveckling är en naturlig och följdriktig fördjupning av demokratin. Förslaget om att hela Skåne skall utgöra ett län bygger på regionalt och lokalt initiativ och är mycket väl förankrat i olika politiska instanser i Skåne. Processen har i dess olika delar vuxit fram nerifrån, vilket är viktigt om det skall lyckas. Det är angeläget att Regionberedningens förslag nu genomförs i sin helhet, vartill hör förläggningen av residensstad. Detta är en oerhört viktig förutsättning för att det hela skall hålla. Ett mycket stort ansvar åvilar nu regering och riksdag som har att ta fram erforderliga beslut.

Fru talman! Med tillväxten - åtminstone i nuvarande form - följer en miljöskuld. Det ger mig möjlighet att under tillväxtrubriken tala litet om mitt hemlän, Bohuslän, och den hotbild vi där lever under. Precis som i övriga landet plågas vi av arbetslöshet, och då framför allt ungdomens arbetslöshet, som nu i Uddevalla överstiger 24 %. Men ändå tror jag att det finns andra hot som är större och vilkas effekter drabbar så många fler och så långt in i framtiden, nämligen miljöhoten. Och miljön är faktiskt förutsättningen för allt annat. För ett år sedan, när jag för första gången stod i den här talarstolen - under den allmänpolitiska debatten - talade jag om de norska planerna på provborrningar efter olja och gas i Skagerrak och om ett nyväckt intresse av att bygga ett gigantiskt oljekondenskraftverk intill raffinaderiet Scanraff i Lysekils kommun. Norrmännen fortsätter sina planer. Idén om ett oljeförgasningskraftverk har förhoppningsvis för gott avsomnat, men har nu ersatts av Scanraffs egna utbyggnadsplaner. Det tredje hotet är det fortsatta motorvägsbygget genom Bohuslän. Allt det här bygger, enligt min mening, på grundläggande felsyn när det gäller våra möjligheter att någorlunda värdigt överleva i framtiden. Vi använder fel energikällor. Gunnar Lindgren, författaren till boken Arvet, har målande uttryckt saken så, att vi öppnade själva helvetet när vi bröt oss ned i jordskorpan. Tänkvärt! Den fossilbaserade energin - till skillnad från den förnybara - hör inte hemma i vårt ekologiska system, i vår biosfär, och skapar i stigande grad problem för oss. Med detta vill jag säga att en av våra viktigaste uppgifter måste vara att snabbt minska vårt uttag ur jordskorpan, minska kol-, olje-, naturgas och urananvändningen, för att i ett litet längre perspektiv så gott som helt avveckla detta gissel för livet på jorden. Alltså: Miljöhot nr 1 - och nu talar jag utifrån Bohusläns horisont - är det som händer med Skagerrak. Det råkar vara det här halvklotets rikaste reproduktionsområde och samtidigt en av de största soptipparna. Det går givetvis inte ihop. Övergödningen, framför allt från trafiken och en läckande kustbygd, giftdeponierna, inte minst militära dumpningar av krigsmateriel - senast Aktuellt i höstas när fiskare fick upp nitroulen för tredje gången från gamla Boforsdumpningar i sina nät. Här finns ansamlingar av andra giftiga kemikalier och tungmetaller i bottensedimentet, som kommer från Europas flodsystem och från Nordsjöns oljefält. Havet ligger där det ligger, och det mår förfärligt dåligt, i princip är det faktiskt dödssjukt. Skall vi då över huvud taget diskutera nya oljeutvinningsprojekt med allt vad dessa medför av kontinuerliga utsläpp - för att inte tala om vad som händer vid en s.k. utblåsning. Nej, det måste stå helt klart för norrmännen att vi aldrig kan acceptera deras provborrningar i Skagerrak. Om två år kan sådana vara verklighet, om vi inte kan få vår nordiska granne att ta sitt förnuft till fånga. Här vilar ett stort ansvar på regeringen, tycker jag. Miljöhot nr 2: När oljan tagits upp ur jordskorpan skall den raffineras. Det är då de kontinuerliga angreppen mot vår biosfär börjar. Scanraff, ett av våra största raffinaderier i Sverige, har sedan mitten av 70 talet vräkt ut svavel, kväveoxider, kolväten och inte minst koldioxid i luften. Dessa ingår inte i det naturliga kretsloppet utan adderar sig själva hela tiden och skapar obalans. Scanraffs utsläppsgränser har från början varit alltför rundhänta. Teknikutvecklingen har inte avspeglats i strängare krav, vilket nu medför att man kan utöka sin verksamhet utan att behöva tillstånd för mer utsläpp. Någon miljömedicinsk konsekvensbeskrivning värd namnet har ännu inte gjorts. Det är märkligt. Sjukvårdspersonal har under flera år undrat över de ökade antal fall av sköldkörtelförändringar och cancer bland befolkningen i raffinaderiets omgivning. Även om man har kunnat begränsa svavelutsläppen och i någon mån kväveoxiderna kvarstår omfattande utsläpp av kolväten och koldioxid. Naturens belastningsgränser har överskridits flera gånger om, det vet vi. Hur är det med människans? Bohusläns natur är överkörd i flera bemärkelser. Det tredje miljöhotet är nämligen satsningen på de tunga vägtransporterna, ett både förlegat och felaktigt system med förödande effekter på miljön. Som motorväg når nu E 6 fram till Forshälla strax söder om Uddevalla. I norra länsdelen är samtidigt vägen på flera ställen för smal och mycket trafikfarlig. Av tioårspaketet för vägutbyggnad i Bohuslän återstår nu ca 1,9 miljarder, vilket just skulle kunna räcka till en god vägstandard fram till norska gränsen. Men i stället väljer nu motorvägsivrarna att satsa dessa pengar på en ny brosträckning med motorväg över Sunningsund, ett mycket värdefullt kultur och miljöområde. Helt fel. Man har också försökt att göra sken av något slags politiks enighet i frågan, vilket är osant. Miljöpartiet, Vänstern och kds vill ha ett omedelbart stopp på motorvägsbygget och i stället använda pengarna till en Samtidigt vill vi i Miljöpartiet ha en transportväxling till järnväg och sjöpendeltrafik utmed kusten. En motorväg på hela sträckan skulle cementera fast oss i tankefelsfällan. Som tur är, vilket bekräftades av Anna Lindh så sent som i gårdagens debatt, har regeringen i princip sagt nej till ytterligare motorväg. Jag utgår ifrån att det också skall gälla E 6. Fru talman! Det är hög tid att rätta till tankefelen och växla om transportmedel, energikällor och gödningsmetoder. Det är hög tid att rätta till tankefelen och ändra vårt förhållningssätt när det gäller hälsa och framtida generationers överlevnad.

Fru talman! I Värmland har vi ett talesätt som säger: Det orner sig i möra och gör det inte dä så kvetter dä. Ibland kan man använda sig av detta talesätt, men inte alltid. Man måste jobba för förändringar. Värmland lider fortfarande av hög arbetslöshet - problem som vi delar med framför allt skogslänen. Vi har skogen, vi har järnet, vi har många människor med idéer, vi har ett rikt kulturarv att ta till vara och utveckla, vi har kooperativ och så har vid det värmländska kynnet, vilket det talesätt som jag inledde med är ett bevis på. Kort sagt, vi har mycket i Värmland som vi kan utnyttja. Skogen är ett sådant exempel. Värmland är ett skogslän. Många har haft sin utkomst ur skogen. Men i och med den maskinella utvecklingen har de flesta arbetstillfällen försvunnit. Vi måste alltså satsa mer på forskning om och utveckling av bioenergi med skogen som råvara. Vi måste satsa på produktutveckling och vidareförädling. Skogen är en resurs som vi måste lära oss att utnyttja mycket mera. Vi skall ta till vara skogsråvarorna hemma och vidareförädla dem här, inte skicka virket till utlandet och sedan få tillbaka möbler och annat. För det finns kunskap och arbetskraft. När det gäller kvinnors arbetsmarknad så måste den breddas. Vi måste stötta kvinnligt företagande, och det är glädjande att ett kvinnligt resurscentrum är på gång i länet. Vi har många kvinnor som lever på landsbygden, och de behöver stöd och hjälp för att kunna genomföra sina idéer, våga starta egna företag och ge sig ut på okänt vatten. Det är ofta kvinnor som står bakom de lokala utvecklingsgrupperna, där det egna engagemanget och bygdens behov har varit pådrivande. Samhället måste stödja dessa grupper för det måste gå att leva och bo i hela Sverige. Samtidigt finns det andra stora problem, t.ex. brist på riskvilligt kapital som stöttar innovationer. Det här har jag ett tydligt exempel på, och det är flygplansfabriken i Hagfors, ASL. Man har en bra idé som det enligt undersökningar finns en stor marknad för. Det gäller tillverkning och försäljning av ett litet nätt högteknologiskt skolflygplan. Lokalt har det plöjts ner energi och pengar. Men vad som fattas är riskvilligt kapital. Nu har företaget gått i konkurs. 35 anställda har blivit arbetslösa i stället för att 125 personer skulle ha kunnat få jobb. Allt var klart. Certifieringen var klar, två plan var framtagna, kunderna fanns och sedan gick det inte längre. Pengarna tog slut innan man hann få in några genom försäljningen. Fru talman! Med detta menar jag att vi inte får stoppa innovationer genom att de skall fastna i en byråkratisk kvarn. Vi måste våga satsa på nya idéer. Det måste finnas riskvilligt kapital som kan satsas i sådana här fall. Den här fabriken hade kunnat bli det stora lyftet för Hagfors. Ett ytterligare exempel är det relativt nystartade Lesteel, ett stålverk i Lesjöfors, som föll på målsnöret. Det gick i konkurs på grund av en obetald nota från en engelsk storkund, och det räckte för att knäcka stålverket. 54 anställda fick gå hem, och det är katastrof för ett sådant litet samhälle som Lesjöfors. Det här handlar om att kunna överleva på sina hemorter. Det handlar om regionalpolitik och om riskvilligt kapital. Sedan har vi chipsjätten OLW:s funderingar på var 130 jobb och tillverkning skall ligga. I Filipstad finns de anställdas kompetens och lojalitet. Här har tillverkningen funnits i 30 år. Skulle OLW flytta från Filipstad så skulle bygden drabbas av ännu mer arbetslöshet, eftersom stålföretaget Lesteel också ligger i kommunen. En annan viktig fråga som jag också vill passa på att ta upp är Karlstad som kan bli ett nytt försvarscentrum. Där har vi Räddningsverket, Pliktverket, Riskcentrum och Försvarets sjukvårdscentrum. Kort sagt, vi har alla förutsättningar att göra Karlstad till bas för en mycket viktig framtida försvarsgren. Vi måste kämpa för att Värmland skall få behålla arbetstillfällena. Därför kan vi inte följa vårt talesätt som jag inledde med. Förutsättningarna för att allt detta skall lyckas i Värmland är att infrastrukturen är väl utbyggd, såväl telenät, järnväg som väg, i enlighet med de förslag som vi tidigare har lagt fram här i riksdagen. Fru talman! Vi har haft en speciell vår med snabb snösmältning och mycket regn, som gjort att Klarälven svämmade över. Det har drabbat turistföretag, husägare och jordbruket. Runt Klarälven har vi det mesta av värmländsk ekologisk odling. Översvämningen har gjort att det här årets odlingar är utslagna, och framtiden är oviss för många av företagen. De som drabbats har behov av samhällets stöd. Det är viktigt att det finns beredskap för sådana här händelser, för det kommer att hända igen - det vet vi. Vi kan dra paralleller med Norge som i och för sig drabbades hårdare. Men där gick samhället in och hjälpte till på ett mycket tidigare stadium. Därför menar jag att vi måste se över hur vi kan sköta detta i framtiden och även se hur vi i dagsläget kan hjälpa dem som har drabbats. Fru talman! Avslutningsvis vill jag säga att det finns många problem, men det finns också stora utmaningar när det gäller regionalpolitiken. Det gäller att våga och att stötta idéer. Det måste också finnas riskvilligt kapital. Vi vill ju att hela Sverige skall leva, att folk skall kunna bo kvar, att det finns jobb, service och öppna landskap. Det gör att ett län som Värmland kan fortsätta blomstra. Jag har pekat på några problem och några utvecklingsmöjligheter som finns. Jag hoppas att det går att lösa problemen och stötta utvecklingen.

Fru talman! Förmodligen har tiden och verkligheten gått ifrån möjligheten att genom inlägg i riksdagens allmänpolitiska debatt lösa frågor av regional och lokal natur. Litet nedlåtande brukar journalister - och för all del också vi själva - beskriva sådana här tal som inslag i "hembygdens dag". Förvisso är det också så att varje region med goda skäl kan lamentera över sin situation. Trots dessa dåliga odds tar jag till orda i debatten för att lyfta fram Västmanlands situation. Mitt hemlän förlorade åren 1990-1994 vart sjätte jobb. Vi tillhör de absolut hårdast drabbade länen. Endast grannlänet Dalarna har tappat fler jobb under samma period. Detta har alltså skett i landets mest industrialiserade län - ett län präglat av storföretag som ABB och Volvo, av stålföretag baserade på flerhundraårig järntradition och av företag med mycket starkt exportberoende. Länets höga industrialiseringsgrad innebar stor sårbarhet. Ett sätt att statistiskt se resultatet av denna förlust av jobb är att jämföra förvärvsfrekvenserna åren 1990 och 1994, alltså att se hur stor andel av kvinnor respektive män som har jobb. Bland kvinnor har förvärvsfrekvensen sjunkit från 76 % till 64 %, alltså med drygt 15 %. Uttryckt på annat sätt; av 76 kvinnor som hade arbete 1990 är det numera 12 som saknar jobb. Förvärvsfrekvensen för män har också sjunkit dramatiskt. Visserligen har därigenom skillnaden mellan männens och kvinnornas förvärvsfrekvens utjämnats. Men det är en klen tröst när det sker på detta erbarmliga sätt. Under 1995 har en viss förbättring skett. Antalet personer som är arbetslösa eller deltar i olika slags åtgärder har sjunkit med ca 1 000 personer från september 1994 till september 1995. Viss återanställning har skett i företagen, men vi har ännu inte sett den slutliga effekten av minskningarna inom den offentliga sektorn. I september 1995 varslades 100 personer mer än under motsvarande månad året innan, vilket alltså sammanhänger med ett större varsel i Arboga. Fru talman! Det hjälper föga att gnälla. Ej heller båtar det att vi politiker enbart ägnar oss åt att tala om för de arbetslösa vems fel det är att det har blivit så här. Givetvis är alla myndigheter och organ i Västmanland ständigt i arbete med att försöka främja utveckling och ökad sysselsättning för västmanlänningarna, både inom länet och genom ökad pendling. Vi har försökt att satsa på infrastrukturer. Nyligen färdigställdes motorvägsdelen mellan Köping och Arboga. Vi väntar på en fortsättning mot Örebro och där bortom. Den allra största insatsen just nu är byggandet av Mälarbanans Intressenter AB, där landsting och kommuner genom sina insatser visar att man vill göra något för att locka statliga pengar till länet. Det är en satsning på totalt 4 miljarder kronor. Tyvärr ser det just nu ut som om dessa pengar satsats förgäves. I alla fall blir det en förskjutning, så att det dröjer mer än ett år tills de kan nyttiggöras. Enligt avtalet skall hela banan vara klar 1997. Att avtalet inte klaras beror på att Banverket och Järfälla kommun inte kan komma överens om var banan skall byggas mellan Kungsängen och Kallhäll. Kommunen hävdar sitt planmonopol och vill alltså inte acceptera Banverkets lösning. Järfällas förslag innebär en mycket dyrare lösning, och till den finns det inte pengar. Järnvägssträckan Kungsängen-Kallhäll är inte bara en fråga för oss som bor långt ut i Mälarregionen, utan den har också stor betydelse för pendlarna i Jag förväntar mig ett snabbt agerande från regeringens sida, så att samhället kan nyttiggöra sig de resurser som vi nu håller på att satsa. Vi vill inte nöja oss med en snabbjärnväg som slutar i Bålsta. Även om det är en förträfflig ort, ökar det ändå inte sysselsättningen i Västmanland. En annan viktig fråga för västmanlänningarna är Mälardalens högskola som har fått nya lokaler och som har möjligheter att utöka sin utbildning. Den fick ett mycket stort antal nya sökande inför höstens intagning. En del nya program inom bl.a. ekologisk ekonomi lockade många sökande. Omfattningen på utbildningarna är emellertid otillräcklig med hänsyn till regionens behov av både arbetskraft för de befintliga verksamheterna och alla de nya företag som måste komma till stånd för att arbetslösheten skall kunna pressas tillbaka. En annan sak som, enligt min mening, kan ge ett stort antal nya jobb är att vi använder en del av landets åkermark till odling av energigrödor. Om vi ersätter oljeimport med energi från inhemska förnybara råvaror, leder det till minskat tryck på handelsbalansen och skapar nya jobb. Dessutom är det nödvändigt, både av ekonomiska skäl och för möjligheten att ta in nya medlemmar i EU, att jordbrukspolitiken läggs om radikalt. Det kan aldrig ske med mindre än att alternativa grödor tillåts växa på stora delar av den tillgängliga åkermarken. Riksdagen fattar inte beslut om lokalisering, men Köping är ett bra alternativ för en etanolfabrik. Vad riksdagen däremot fattar beslut om är vilka skattevillkor som skall gälla för etanolanvändning. Här kan alltså riksdagen påverka. Handelsbalansen, sysselsättningen och jordbruksomställningen är var för sig och tillsammans goda skäl för att starta en etanolproduktion i Sverige. Det är dags att övergå från ord till handling. Dessutom är ökad etanolanvändning och minskad oljeförbränning bra för miljön.

Fru talman! Jag skall ta upp tre kommunikationsfrågor, som har stor betydelse för arbete och tillväxt i Norrlands inland. Det gäller Pajala flygplats, Inlandsbanan och de enskilda vägarna. Kramfors, Vilhelmina, Lycksele, Storuman, Gällivare och Kiruna. Det fattas en flygplats i Tornedalen. Pajala kommun har ansökt hos Luftfartsverket om att få bygga en sådan och ta den i drift men har fått nej. Jag har överklagat Luftfartsverkets negativa beslut till regeringen. Jag frågade kommunikationsministern i våras när beslut om Pajala flygplats skulle tas i regeringen och fick beskedet att det skulle ske inom kort. Svaret har ännu inte kommit, och det är naturligtvis mycket angeläget att kommunen får ett positivt besked från regeringen om att man får sätta i gång byggandet av en flygplats i Pajala. Alla vi som bor i Norrlands inland är mycket väl medvetna om den betydelse bra flygförbindelser har för utvecklingsmöjligheterna för de berörda orterna i inlandet. Riksdagens revisorer har för en tid sedan lämnat en rapport till oss om Inlandsbanan, och vi skall behandla den i höst. Revisorerna lägger fram ett bra förslag, att vi skall uppdra åt regeringen att under nästa år lägga fram förslag om hur trafiken skall finansieras efter 1998, när den femåriga försöksperioden är slut. De räknar upp de funktioner som Inlandsbanan har regionalpolitiskt, miljöpolitiskt, trafikpolitiskt och inte minst kulturpolitiskt. Till de här funktionerna skulle jag vilja lägga en funktion som revisorerna inte har tagit upp, nämligen att Inlandsbanan och Inlandsbanan AB, IBAB, utgör den enda konkurrens som Banverket har i vårt land för drift och förvaltning av järnväg. Inlandsbanan precis som Banverket driver de andra banorna i Sverige. Våra revisorer har konstaterat att IBAB har lyckats klara underhållet till en lägre kostnad än vad Banverket hade beräknat, och de berömmer faktiskt IBAB för detta. Om vi betänker att Banverket får 3 miljarder kronor från oss för att driva övriga järnvägar i landet, kan vi förstå att en konkurrens kan få stora positiva effekter. Banverket kan göra effektivitetsvinster i den tävling som kan utvecklas med IBAB. IBAB driver också en del nya och intressanta idéer på järnvägens område. Vi halverade i våras anslaget till de enskilda vägarna, men vi beslutade också att regeringen skulle analysera hur samhällsmedlen till vägföreningarna ute i landet används av dessa föreningar. Motivet till denna analys var önskemålet att kunna behålla de enskilda vägarna öppna och tillgängliga för allmänheten och att man inte skall behöva lägga ned färjelinjer som drivs enskilt. Analysen skall göras under detta år. Det föreligger en tidspress även i den här frågan. Vägverket beslutar strax före årsskiftet om fördelning av statsmedlen till de enskilda vägarna. Om analysen inte görs färdig i god tid, så att regeringen hinner ge signaler till Vägverket om hur medlen skall fördelas, kan resultatet bli att en hel rad enskilda vägar bommas för och att ett antal färjelinjer stängs den 1 januari. Det vore helt oacceptabelt. Det ligger ett mycket tungt ansvar på regeringen att så inte blir fallet.

Herr talman! Vad är välfärd? Det kan synas vara en något underlig fråga när vi skall debattera välfärdssystemen. Jag har roat mig med att konsultera en del ordböcker och funnit att ordet betyder bl.a. ett lyckligt tillstånd, god levnadsstandard, välbefinnande och trygghet. Vackra ord kanske, men har vi politiker någonsin åstadkommit detta alla "välfärdssystem" till trots, och kan vi egentligen åstadkomma verklig välfärd? Alla betraktar vi det av tradition som självklart att ett gott samhälle skall värna människor som är sjuka och gamla eller på annat sätt inte kan klara sin eller sin familjs försörjning. Social trygghet är en medborgerlig rättighet, står det t.ex. i det moderata partiprogrammet. Vi menar att staten/det offentliga skall ge en rejäl hjälp till människor som behöver hjälp - hjälp till självhjälp. Den moderata synen på välfärd är emellertid förankrad i människors eget ansvarstagande för sig själva och sina medmänniskor. Vi brukar tala om "det civila samhället" och dess betydelse för de enskilda människornas trygghet. Vi skiljer på välfärdsstat och välfärdssamhälle. När staten tror att den kan ta över hela det sociala ansvaret för familjen och de enskilda människorna, leder det till att utgifterna för de sociala transfereringssystemen exploderar när tiderna blir sämre. Det är precis detta som inträffat i Sverige, herr talman, sedan vi alltför länge levt över våra tillgångar. Och vilka är det som drabbas svårast när byggstenarna i "välfärdsbygget" börjar plockas bort? Jo, ofta de som är svagast. Det är detta vi ser i dag när verkligheten tvingar även "sociala ingenjörer" att spara hårdast där utgifterna är som störst. Den brutala verkligheten har talat sitt språk. Människor har efter decenniers inlärd hjälplöshet råkat ut för en hård verklighet. Och det parti som varit bland de flitigaste tillskyndarna till ett alltför expansivt socialförsäkringssystem - dagens regeringsparti - står villrådigt när den egna politiken misslyckats. Det är lätt för mig att säga i dag: Tänk om ni hade lyssnat till mig för 10-15 år sedan, när jag t.ex. varnade för att arbetsskadeförsäkringen skulle spränga alla ekonomiska ramar eller när vi moderater gick emot det s.k. timsjukpenningssystemet som gjorde det mer lönsamt att sjukskriva sig än att gå och jobba! Hur annorlunda hade inte Sveriges ekonomi sett ut i dag! Vi har haft många hårda debatter i dessa frågor i denna kammare genom åren, och då har jag fått höra att jag har varit cynisk och elak mot sjuka människor. Jag har roat mig med att läsa i ett par gamla protokoll, det ena från den 10 december 1985, dvs. för tio år sedan, när jag diskuterade med en socialdemokratisk kollega - inget namn nämnt - om möjligheten att samordna sjuk och arbetsskadeförsäkringen för att hejda kostnadsexplosionen. Svaret blev: "Men det skulle innebära en uppenbar försämring av försäkringen. Vi accepterar inte - ett sådant resonemang." Nu har vi ett sådant system efter det att den borgerliga regeringen genomförde det, och den nuvarande inte ändrat på det. I en debatt den 18 april 1990, dvs. för drygt fem år sedan, frågade jag en utskottskollega om han inte var bekymrad över kostnadsutvecklingen inom arbetsskadeförsäkringen. Svaret var då: "Jag förnekar inte - att det är ett problem. Men jag hävdar fortfarande att detta inte är det stora problemet. "Vid Försäkringskasseförbundets kongress förra veckan sade Sveriges socialförsäkringsminister: "Vi har gjort missar" och nämnde då bl.a. timsjukpenningssystemet och arbetsskadeförsäkringen som blev alldeles för dyra. Jag välkomnar sinnesändringen och självkritiken, men sent skall syndaren vakna, säger det gamla talesättet. "Socialdemokratin kan inte längre - drömma sig tillbaka till 60 och 70-talens traditionella välfärdspolitik." Det har jag kunnat säga länge, men det verkligt intressanta är att detta sades i Dagens Nyheter den 7 oktober av tre socialdemokratiska borgarråd i Stockholm. De krävde av sin kommande partiledare att han eller hon måste ta ställning för privatiseringar, friskolor och andra alternativa driftformer i kommunerna. Hörde jag rätt? Råder samma uppfattning här i riksdagen och i regeringen? I ett frågesvar under sommaren har jag fått ett klart svar från socialministern rörande möjligheten till omtänkande inom sjukvården. Socialdemokraterna är inte beredda till något som helst omtänkande på det området. Landstingsmonopolet skall vara orubbat. Privatvården sätts på undantag. Hur är det med barnomsorg och hemtjänst? Kommer det omtänkande att ske som de tre borgarråden talar om? Det skulle jag gärna vilja ha ett svar på. Den socialdemokratiska villrådigheten tycks vara utbredd. Det talades i går i den ekonomiska debatten om "kackel i en hönsgård". I en artikel i Dagens Nyheter den 7 september säger de båda socialministrarna att besparingarna har gått för långt och att de är beredda till höjningar av nivåerna så snart det sig göra låter. Men finansministern låter sig dess bättre icke bevekas. Sjuk och arbetsskadekommitténs arbete, som vi har väntat på länge, har gått i stå vad jag fått mig rapporterat, och kommer inte att bli färdigt i tid. Vad är det egentligen som gäller? Vad vill Socialdemokraterna egentligen med välfärdssystemen? Herr talman! Vad krävs då av ett gott trygghetssystem? Det skall i första hand garantera trygghet för människor som har stora behov, dvs. erbjuda hjälp där hjälp verkligen behövs. Socialförsäkringarna skall inte innehålla drivkrafter som motverkar det egna ansvaret och den egna försörjningsviljan. Arbetslinjen måste gälla. Vi måste komma bort från system som mer eller mindre lockar till missbruk och fusk. Vad gäller den frågan skall jag be att få återkomma i nästa inlägg. Försäkringar bör innehålla en viss självrisk, t.ex. i form av karensdagar. Det handlar om ett eget ansvarstagande. Ett bra trygghetssystem måste också vara stabilt så att människor skall kunna lita på det, till skillnad från dagens system där vi t.ex. gör den ena besparingen efter den andra i pensionerna och i andra trygghetssystem. Systemet måste också innehålla incitament för ett eget sparande. Vi moderater kommer på vår partistämma att diskutera en skiss till ett enhetligt socialförsäkringssystem för kortvariga inkomstbortfall vid såväl sjukdom som arbetslöshet. Det är i princip ett inkomstbortfallssystem med ungefär samma ersättningsnivå som i dag, dvs. ca 75 % av inkomsten, parat med möjligheten till en egen tilläggsförsäkring upp till en viss nivå, förslagsvis 85 %. Denna tilläggsförsäkring kan erbjudas av den allmänna försäkringskassan eller av försäkringsbolag. Ingen skall kunna nekas försäkring genom riskbedömning. Detta vill jag klart ha sagt i denna kammare. Försäkringen omfattar inkomster på förslagsvis fem basbelopp, där avgifter och förmåner motsvarar varandra. Den propositionsförteckning som nu ligger på riksdagens bord är synnerligen mager på det sociala området. Enligt regeringsförklaringen kommer ett förslag till socialtjänstlag att föreläggas riksdagen under den här perioden. Jag skulle vilja fråga vad den kommer att innehålla. Skall vi riksdagsledamöter här i Stockholm sitta och bestämma en s.k. riksnorm eller skall vi lita på den kommunala självstyrelsen och på de kommunalt förtroendevalda i den frågan? Kommer lagen att ta vara på den enskilda människans egen kraft, genom att ställa vissa villkor för rätten till bistånd? Kommer man verkligen att bry sig om den enskilde? Eller skall vi fortsätta i flummig 70 talsanda i socialpolitiken? Herr talman! Vi lever i en ny tid, och en ny tid kräver nya lösningar. Flera av riksdagens partier har förslag till sådana lösningar, men vilka är Socialdemokraternas visioner inför morgondagens socialpolitik?